Herr talman! Jag vill börja med Sven Bergström och Sven Bergströms resonemang. Jag vill gärna understryka vad Sven Bergström säger: Det finns ett slags bild i nationella medier av att landsbygden, de små orterna, inte längre är attraktiva att bo i och att det så att säga finns en ström in till storstaden, att storstaden har ett högre attraktionsvärde. Det där finns det faktiskt inget stöd för i vetenskapen. De värderingar som har funnits under ganska lång tid gäller fortfarande i dag. Medborgarna har ungefär samma värderingar i dag. Det finns ingen förskjutning. En del medborgare gillar storstaden, andra gillar landsbygd, andra gillar mellanstora svenska städer. Det är alltså inte så att befolkningsökningen i storstaden och befolkningsminskningen i landsbygden är ett resultat av förändrade värderingar. Jag tycker att det är viktigt att säga det. Många gånger hör vi att befolkningsminskningen är ett resultat av medborgarnas förändrade värderingar. Så är det inte. Det är förutsättningarna att leva i landsbygden som är svårare. Det är det ena jag vill säga. Det andra jag vill säga är att det som är specifikt med landsbygden - den här interpellationen handlar ju inte om regionalpolitik utan om landsbygds eller glesbygdspolitik - är de enorma engagemanget för den egna bygden. Det är också den starkaste utvecklingskraften. Jag, som under 15 år har varit kommunalråd, känner ju till skillnaden mellan att inne i staden presentera ett storstilat projekt och mötas med axelryckningar och att komma till en by som mobiliserat för ett gatlyse. Det finns en enorm utvecklingskraft i detta. De kommuner som fullt ut ger sig i kast med detta och engagerar sig för detta, gör något bra. Jag ser med väldig glädje på det som just nu händer i skärgården; alltså i en sådan här region, där det bor många människor och där Moderaterna är starka. De som dömde ut oss som lantisar som styr Sverige - för dem tror jag att det kommer att bli ett härligt uppvaknande när de möter det engagemang som nu finns i Stockholms skärgård som ett resultat av EU:s strukturfonder, som satsar på ett särskilt 5b-område för skärgården. Jag pratade för övrigt med dem i dag. Det tror jag kan vara väldigt nyttigt för Cederschiöld och andra duktiga personer - dvs. personer som anser sig som duktiga. Det var vad jag skulle vilja säga till Sven Bergström. Engagemanget är viktigt när vi skriver och när vi funderar på hur vi skall lägga upp det här. Patrik Norinder berörde jordbrukspolitiken. Han använde inte ordet bidrag, men han snurrade runt så att jag förstod att det ändå var nödvändigt att bidraget skall vara kvar under en ganska lång tid. Han tog dock inte ordet bidrag i sin mun. Den andra frågan gällde om vi kan samordna våra resurser på nationell nivå. Han pekade på de olika aktörer som finns. Det finns säkert en del att göra på det området. Jag tittade just på hur en sådan samordning skulle kunna gå till. Jag tror dock inte på att man så att säga skall slå ihop regional-, landsbygds och glesbygdspolitiken. Det finns trots allt skillnader. Det är viktigt att landsbygds och glesbygdspolitiken har sina egna forum. Men det går säkert att samarbeta mer. Till sist vänder jag mig till Ulf Björklund, som egentligen tog upp en fråga: byskolan. Vi som har gått i en sådan där byskola som numera är stängd och som åker till den där byn någon gång vart annat eller vart tredje år, vet ju hur oerhört mycket den har betytt för byn. Vi vet också vad det betydde när skolan lades ned, när affären lades ned och när posten försvann. Där har Björklund väldigt rätt. Men jag tycker att detta i första hand är en fråga för den lokal nivån. Jag vill alltså släppa makten dit.
Herr talman! Först vill jag säga några ord till Patrik Norinder. Han sade att han delade mitt engagemang i de här frågorna, och det låter bra. Men han delar inte mitt engagemang när det gäller politisk planering och politisk styrning om jag förstod honom rätt. Men jag har inte efterlyst mer av statlig planering och politisk styrning. Vad jag efterlyser är rättvisa. Hur skall man kunna skapa rättvisa på de små, steniga tegarna på det småländska höglandet eller hos de norrländska jordbrukarna om de skall konkurrera på en global marknad med östgötabönder med fet mylla och med skånska bönder - för att inte tala om bönder nere i Europa? Där har naturligtvis samhället en viktig uppgift; att se till att man får rättvisa villkor. Det handlar inte om extra bidrag i onödan, men det handlar om rättvisa villkor. Det skulle vara hedrande om Patrik Norinder kunde säga att det kan vara på sin plats att skapa just dessa rättvisa villkor om man vill ha öppna landskap och en levande landsbygd. Ingen kan väl tro, Patrik Norinder, att det, om man öppnar alla gränser och släpper globaliseringen lös, blir samma villkor för den småländske höglandsbonden eller den norrländska småbrukaren att konkurrera med storjordbruken nere i Europa? Så till Anders Sundström. Jag tror att vi är överens om synen på det här. Jag har inte riktigt lika många år som kommunalråd, men jag vet också att det finns oerhört mycket kraft ute i bygderna om man bara får litet instrument, litet stöttning. Det kan vara en samverkan mellan kommuner som vill utveckling och lokala utvecklingsgrupper. Men, och det är här jag skulle vilja ha ett handtag av Anders Sundström: Vi måste se till att inte statliga myndigheter och verk sätter krokben för det här. Det är det man gör, menar jag, när man går fram som man har gjort inom en rad olika sektorer. Jag tog upp ett exempel från Gävleborg, min egen hembygd, där man har tagit bort vart tionde jobb. Där fungerar inte längre samhällsservicen. Jag skulle vilja fråga Anders Sundström: Kunde vi inte vara överens om att utfärda en generalorder till statliga organ runt om i landet? Den skulle gå ut på att man inte får dra ned på sin verksamhet förrän man har gjort noggranna konsekvensanalyser och sett efter vilka effekter det får på den regionala utvecklingen. Först därefter skulle man ta ställning till om de tilltänkta förändringar är godtagbara ur ett regionalpolitiskt perspektiv. Det skulle vara intressant att få höra Anders Sundströms syn på detta. Jag skall säga några ord ytterligare om interpellationssvaret som jag inte hann med i mitt tidigare inlägg. Ministern säger att Folkrörelserådet får ökade resurser för 1998, och att verksamhet med kooperativ utveckling också stöttas i form av 24 lokala utvecklingscentrer. Det är bra. Jag är övertygad om att Anders Sundström har känt starkt stöd från Centerpartiet i det här arbetet. Men om det skall bli någon kraft i regionalpolitiken, den lokala utvecklingen och landsbygdspolitiken måste vi få alla aktörer att dra åt samma håll. Det måste vara en förstahandsåtgärd att få stopp på att vissa statliga organ underminerar verksamheten. EG:s strukturfonder är ett viktigt instrument, säger Anders Sundström. Ja visst! Använd pengarna nu när vi är medlemmar, annars brinner de inne. Det tycker jag också. Därför är det litet extra oroligt att Svenska Dagbladet i dag skriver om hur EU vill minska möjligheterna för Sverige att bedriva aktiv regionalpolitik. Jag hoppas att vi - kanske t.o.m. Patrik Norinder - också på den punkten kan vara överens om att vi skall utnyttja systemen så länge de finns, och se till att vi får rättvisa här uppe i Norden. EU-medlemskapet har gett en kraftig ökning av resurserna för regionalt och lokalt utvecklingsarbete, säger man. Jag skulle gärna vilja se siffror på det. Det låter bra när man hör hur många miljoner det handlar om. Men tyvärr har också mycket fastnat i byråkrati, regelverk, flera hundra ytterligare på Jordbruksverket nere i Jönköping och på andra sätt. Totalt sett är det hela egentligen en ganska dum affär. Jag som röstade nej till EU kan ju säga det. Det är en ganska dum affär att skicka ned 20 miljarder till Bryssel och få tillbaka en mindre del här hemma att fördela i vår tur. Det vore naturligtvis klokare och bättre att använda pengarna direkt än att skicka dem via Bryssel. Vi kan se på Norge t.ex., som jag får återkomma till i nästa replik.
Herr talman! Jag skall fortsätta litet kort med att säga något om samordning mellan olika typer av verksamhet. Det finns trots allt en hel del möjligheter ute i landsbygden och glesbygden att hitta på lösningar, om man struntar i och glömmer bort allt som har med sektorsgränser att göra. Det finns ett antal sådana exempel som är väldigt bra att minnas. Jag läste förresten nyligen i tidningen att man försökte samordna biblioteket och posten i Piteå, men det gick tydligen inte så bra. Det var några som protesterade på den fackliga sidan. Det finns bullar och böcker som samsas - det har jag också läst om. Det går att ha kondis och bibliotek som stöder och hjälper varandra att hålla ordning på det hela. Exempel finns också på skola och dagis med hemtjänsten inblandad. Man klarar på något sätt att ha bemanning. Vi känner också till ett antal medborgarkontor. Vid något tillfälle har jag besökt Tärnaby i Lappland, där man har samlat resurserna på ett ställe och garanterat verksamheterna för befolkningen där. Svågadalen i Hälsingland är också intressant, även om den är litet speciell i sig. Där har man också tagit vara på samordningsmöjligheterna och den lokala utvecklingskraften, och därtill löst problemen. Uppe i Örnsköldsvik var det åtta nedläggningshotade filialer på biblioteket som var ett problem. Man hittade lösningar, bl.a. med idrottsföreningen, som sköter utlåningen. Det finns alltså mängder av exempel på hur den ideella sektorn och människor, föreningar och organisationer tillsammans med kommunala och övriga resurser som står till buds kan hitta gemensamma lösningar. Detta är något som vi måste stimulera, eftersom det hjälper en bygd att leva. Vår näringsminister kommer självfallet att säga att detta är väldigt bra och fina exempel, och jag förstår att det kommer att strykas under också i propositionen. Det kommer också att sägas på landsbygdsriksdagen. Jag hoppas att man kommer att prata en del om detta.
Herr talman! Jag har några korta kommentarer. Sven Bergström frågade i sitt första inlägg om problemen med de olika sektorerna inom staten och om det krävs någon form av hårdare tag och starkare styrning från statens sida. Mitt svar på det är: Ja, det krävs. Jag vill inte nu gå in på hur det skall ses ut. Vi diskuterar det just nu, men jag anser att det krävs en tydligare målstyrning av den statliga verksamheten där man går över sektorsgränserna. Detta skall inte bara ske i defensivt syfte, som Sven Bergström redogör för, utan också i ett offensivt syfte. Ett mycket gott exempel på detta, som jag tycker att vi har medverkat till, är det tredje uppdraget som universitet och högskolor har fått. Att säga att ni skall också bidra till utvecklingen i det omgränsande samhället var ett sätt att bryta sektorsgränsen just för universiteten och högskolorna. När jag nu reser runt till högskolor och universitet ser jag hur fantastiskt det är att de på bara ett år helt förändrat sitt sätt att arbeta. Jag skulle vilja se mycket mer av sådant i andra statliga myndigheter, som också har mycket kompetens och kunnande som skulle kunna användas för att stödja bygdens utveckling. Detta vill jag alltså gärna understryka. Till Ulf Björklund vill jag säga att även hans exempel är väldigt väl valda. Det finns ett stort behov av att hitta samverkande lösningar. Det är dock inte alltid som de faller i god jord. När jag som kommunalråd medverkade till att bygga det första daghemmet och ålderdomshemmet ihop med varandra i början av 80 talet kom jag stolt till invigningen. Jag mötte då en gammal dam i 90-årsåldern som hade fått 13 barn. Jag frågade henne vad hon tyckte om samordningen. Hon sade till mig: Ja du - jag har haft ungar runt kjolarna i hela livet. Jag trodde att jag skulle slippa dem här.
Herr talman! Näringsministern talar om högskolornas stora betydelse. Jag är beredd att instämma i varje stavelse. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi nu nått om inte en enighet - vissa partier här i kammaren har inte varit så förtjusta - så i varje fall en uppslutning kring och en majoritet för att satsa på regionala högskolor. Det har väldigt stor betydelse för utvecklingen. Om vi går till den andra änden, dvs. byskolorna, som vi har varit inne på men som jag inte tidigare har hunnit kommentera tycker jag precis som Ulf Björklund att byskolan är en viktig motor i den lilla byn. Man måste se möjligheterna. Kosterexemplet som näringsministern redovisade är naturligtvis spännande och kul. Men alla byskolor kan ju inte bli unika specialprojekt, utan vi måste också kunna hantera dem på ett mer traditionellt sätt. Det är angeläget att det ges signaler också från centralt håll om att detta är viktigt. Jag tror att varenda kommunalråd värnar sina byskolor, men det kan behövas en hjälpande hand för att man skall kunna ha dem kvar. Patrik Norinder var inne på frågan om Glesbygdsverket. Vi har varit ense om nivån på anslaget till verket. Men det skulle vara intressant om Anders Sundström något kunde utveckla hur han ser på Glesbygdsverkets framtida roll. Jag tror kanske inte att man skall slå ihop det med Folkrörelserådet, som Patrik Norinder var inne på. Däremot skulle det vara bra att långsiktigt ge Glesbygdsverket en tydlig roll och mer muskler. Då kan det bli en starkare aktör i arbetet för att nå de mål som jag hoppas att vi har gemensamt, nämligen att hela Sverige skall leva och utvecklas. Jag hoppas att alla de interpellationer som vi från Centerpartiet nu har tagit tillfället i akt att väcka skall bidra till att fokusera debatten. Det är intressant att moderaterna och kristdemokraterna kommer efter och vill vara med i debatten. Men de tar inte särskilt många initiativ. Jag hoppas att detta tillsammans skall bidra till att vi får en ordentlig debatt om landsbygdsutveckling, om regionalpolitik och om mycket annat som är viktigt just för att hela Sverige skall leva.
Herr talman! Vi kanske skall reda ut några saker, Sven Bergström. Jag vet inte riktigt om jag missuppfattade honom eller om vi har missuppfattat varandra. I interpellationen av Sven Bergström står det att samordning mellan ekonomisk planering och fysisk planering måste prioriteras, och det lokala perspektivet stärkas. Jag uppfattade det som en politisk styrning och planering. Men förklara gärna för mig vad som menas med detta någon gång! Det är inte alltid som jag förstår det centerpartistiska språket. Det andra var lantbruket och det utnyttjade EU stödet. Jag tyckte att jag förklarade rätt tydligt att det inte finns några skiljaktigheter. Vi skall ha konkurrensneutralitet inom EU. Jag sade att jag på lång sikt hoppas att de här stödformerna försvinner, och att vi i högre grad får en marknadsanpassning. Det finns alltså inga konfliktsituationer i den delen. Jag uppfattade i näringsministerns uttalande en viss öppning i samband med sammanslagning av Glesbygdsverket, NUTEK och eventuellt även Folkrörelserådet. Jag tror att det finns samordningsvinster. Jag vet att det ibland har varit svårt att dra gränser mellan verksamheten på Glesbygdsverket och på NUTEK. Båda två håller på med likartade saker, och folk vet inte vem de skall vända sig till. Detta har varit ett problem. Länsstyrelsen uppfattar det som ett problem, och jag har hört flera andra som har gjort det. Jag vädjar till näringsministern att titta litet närmare på detta, om han inte har tänkt på det tidigare. Jag tror också att Folkrörelserådet har sin plats i en sådan sammanslagning. Det här är idéer som vi har diskuterat tidigare. Avslutningsvis tog Sven Bergström upp att en sammanfattning av näringsministerns svar skulle kunna vara att det handlar om att ge sig till tåls. Vad hade egentligen Sven Bergström väntat sig när en stor regionalpolitisk proposition kommer inom kort? Det är tydligt att det blir det svaret. Den här debatten skulle vi ha kunnat ta efter den regionalpolitiska debatten. Intresset finns hos alla partier. Jag har litet svårt att förstå hela den här interpellationsrundan.

Herr talman! Kjell Ericsson har ställt åtta frågor till mig med anknytning till regeringens regionala näringspolitik. Jag vill först erinra om att regeringen avser att under våren lägga fram en proposition som kommer att behandla frågor om den regionalt inriktade näringspolitiken. Beredningen av den propositionen pågår för närvarande i Regeringskansliet. Det är därför för tidigt att nu gå in i detalj på vilka olika åtgärder som kan komma att föreslås. Regeringens ambition är att regionerna skall få ett större inflytande än i dag när det gäller hur de näringspolitiska insatserna skall utformas i praktiken. Kjell Ericsson tar först upp frågan om ökade insatser för riskkapital, bl.a. medel till ALMI:s finansieringsverksamhet och s.k. lokala börser. Av ALMI:s kapital för utlåning på ca 4 miljarder kronor är redan ca 3 miljarder kronor utlånade till olika kategorier av små och medelstora företag. Som jag sade här i kammaren den 21 januari anser jag att ALMI aktivt bör använda sina möjligheter att teckna garantier för banklån, förutsatt att efterfrågan finns bland småföretagen. Det innebär i så fall att ytterligare ca 4 miljarder kronor på sikt kan komma att tillföras småföretagssektorn i form av lån med hög risk. Jag håller med Kjell Ericsson om behovet av mötesplatser där tillväxtföretag kan möta privata och institutionella investerare. NUTEK har nyligen på regeringens uppdrag bl.a. kartlagt sådana marknadsaktörer som medverkat vid handel med småföretagsaktier. NUTEK anser inte att det finns behov av lokala börser utan att handeln med aktier bör bedrivas på nationell nivå och med stor spridning och omfattning vid auktoriserade marknadsplatser. Dessa aktörer kan också komma att bedriva viss regional verksamhet. NUTEK avser att lämna stöd till några sådan aktörer för att bl.a. minska småföretagens avgifter. För det andra tar Kjell Ericsson upp frågan om teknikbrostiftelserna i större omfattning kan vara med och finansiera utvecklingsprojekt vid de små och medelstora högskolorna. Dessa stiftelser fattar sina beslut självständigt, och regeringen kan inte styra verksamheten. Det finns dock inga formella hinder för att stiftelserna går utanför de orter där de är lokaliserade. Jag finner det tvärtom naturligt att så sker, eftersom verksamheten till väsentlig del skall vara fokuserad på kompetensområden och inte avgränsas geografiskt. I sin tredje fråga efterlyser Kjell Ericsson fler satsningar av Industrifonden för att förstärka regionala riskkapitalbolag. Industrifonden äger i dag helt eller delvis Malmöhus Invest AB, Bergslagsinvest AB, Arbustum AB i Arboga och Emano AB i Norrland. Jag ser positivt på att Industrifonden gör fortsatta insatser för att säkra tillgången på riskkapital i olika regioner. Fonden avser att göra fler direkta investeringar i småföretag och kanske bli delägare i fler riskkapitalbolag. Det är dock fonden själv som bestämmer takten och omfattningen när det gäller nya sådana satsningar. Låt mig också erinra om att den sjätte AP-fonden har investerat i riskkapitalbolag i bl.a. Jämtlands och Kalmar län. För det fjärde undrar Kjell Ericsson om regeringen är beredd att medverka till ytterligare kompetenshöjningar för att tillgodose de individuella företagens behov. Inom arbetsmarknads-, utbildnings och näringspolitiken pågår verksamheter som syftar till att höja kompetensen hos bl.a. företagare och anställda. De kan i många fall specialanpassas till företagens och regionernas behov. Projektet kunskapslyftet syftar till vidareutbildning av en bred krets vuxna människor som med bättre kompetens kan medverka till ökad tillväxt och lägre arbetslöshet. Kjell Ericssons femte fråga avser möjligheten att förmedla kunskaper från de regional högskolorna till skilda orter i länen, exempelvis genom att skapa nya kontaktpunkter och nätverk. Jag anser att man i första hand bör bygga på befintliga organisationer och strukturer. Det är fullt möjligt för t.ex. de regionala ALMI-bolagen att förmedla forskningsrön och kunskaper till flera orter i de olika länen. Det är vidare önskvärt att människor ute i landet i betydligt större utsträckning skall kunna studera på distans vid högskolorna. De tekniska möjligheterna för sådan s.k. interaktiv distansundervisning bör ha förbättrats i takt med den allmänna tekniska standardhöjningen. Det är rimligt att högskolor och andra organisationer i regionerna själva tar initiativ till en sådan utveckling. För det sjätte har Kjell Ericsson frågat om antalet industriella utvecklingscentrum kan komma att utökas. Regeringen har lagt fast riktlinjer för stöd till en viss typ av sådana utvecklingscentrum och anvisat medel för statlig finansiering av vissa funktioner hos dessa centrum som har bildats på lokalt och regionalt initiativ. Verksamheten utgör exempel på en god samverkan mellan näringspolitiska organ på lokal, regional och central nivå. Jag ser positivt på att industriella utvecklingscentrum av liknande typ bildas även på andra platser i landet, kanske även med en annan inriktning än verkstadsindustri. Frågan om staten kan medverka vid finansiering av fler centrum hänger samman med bl.a. det framtida statsfinansiella läget. Det är naturligt att de olika utvecklingscentrumen samverkar med ALMI-bolagen, som också har möjlighet att gå in som delägare i verksamheten. För det sjunde påpekar Kjell Ericsson att komplicerade regelverk ofta hindrar småföretagen att finna bra lösningar på sina problem. Han föreslår att regeringen bedriver försök med friare beslutsformer inom några områden. Regeringens småföretagardelegation har i uppgift att föreslå bl.a. administrativa förenklingar för företagen. Delegationen lämnade i december en rad förslag som nu bereds i Regeringskansliet. Som jag nyss nämnde avser regeringen att i propositionen om regional näringspolitik lägga fram vissa förslag om ökat inflytande för regionerna när det gäller utformningen av näringspolitiska insatser. Kjell Ericsson påpekar slutligen vikten av resurstillskott för infrastrukturella åtgärder, inte minst i regioner som har drabbats av befolkningsminskning. Jag håller med om att sådana investeringar behöver utökas i många län.
Herr talman! Jag vill först tacka näringsministern för svaret på min interpellation. Att de regionala utvecklingsfrågorna har varit mycket viktiga visar väl det antal debatter som har varit här under eftermiddagen. Näringsministern har varit i flitig i debatterna också. Men nu är det i alla fall dagens sista debatt. Orsaken till min interpellation är den oro som jag och många med mig känner - det har vi hört förut i dag också - för de befolkningsströmmar som går från glesbygd till några få stora befolkningscentrum i vårt land. Det här är allvarligt för glesbygden där underlaget för samhällsservicen sviktar, och även för tillväxtorterna där det blir trångt. Det är också ett slöseri med resurser eftersom bostäder, skolor, daghem m.m. lämnas tomma samtidigt som det måste byggas nytt på de platser dit människorna flyttar. Därför måste det ges bättre förutsättningar för människor att bo kvar i hela Sverige. Detta leder till att det är nödvändigt med åtgärder som kan bryta den negativa utvecklingen. När vi hitintills har pratat om regionalpolitik har det oftast varit den lilla regionalpolitiken. Jag vill påstå att de insatser som har gjorts genom den lilla regionalpolitiken i många fall har varit både bra och verkningsfulla. Många utvecklingsinsatser har gjorts, och många företag har både startat och expanderat med hjälp av regionalpolitiska medel. Det har jag sett både som kommunalråd och som riksdagsman. Det gäller både den nationella regionalpolitiken och EU:s strukturfonder. Det är fel att påstå, som en del gör, att den lilla regionalpolitiken skulle ha varit verkningslös. Det har den inte varit. Utan dessa insatser skulle det ha sett än värre ut, än vad det gör i dag. Därför är det viktigt att den lilla regionalpolitiken även i fortsättningen kan få verka. Men den har inte varit tillräcklig. Därför är det viktigt att den stora regionalpolitiken utvecklas. Det är där de stora resurserna finns. Det är viktigt att vi brukar dem för att få tillväxt i hela landet. Min interpellation handlar i huvudsak om den regionala näringspolitiken. En av de absolut viktigaste delarna i regionalpolitiken är att det finns arbetstillfällen. Då är det viktigt hur den generella näringspolitiken är utformad. Det gäller skatter och avgifter, det gäller utbildning, forskning och utveckling, kommunikationer, tillgång på riskkapital osv. Det gäller att ständigt jobba för ett bättre näringsklimat. När det gäller de konkreta svaren på interpellationen kan jag med tillfredsställelse notera att det är regeringens ambition att regionerna skall få ett större inflytande över de näringspolitiska insatserna än vad som är fallet för närvarande. Det tycker jag är bra. Såvitt jag förstår kommer detta också att vara med i den regionalpolitiska propositionen. Jag har också tagit upp frågor om ALMI här. Jag tycker att ALMI har blivit en bra organisation att handha olika näringspolitiska frågor ute i länen. En viktig del är just att medverka vid finansieringar. Jag tycker att det är bra att man har lyckats låna ut så mycket av sitt lånekapital. Förr var det faktiskt kritik mot att man inte lånade ut pengar. Men nu har man lånat ut ganska mycket, och det tycker jag är bra. Men det kommer ganska snart att uppstå en brist om inte nytt lånekapital tillförs de här lånefonderna. Jag tycker också att det är bra att näringsministern tänker föreslå att ALMI skall kunna ge garantier för banklån till småföretag. Jag vill fråga näringsministern: Det är väl inte meningen att ALMI enbart skall ge garantier? Man skall väl även fortsättningsvis kunna ge lån, t.ex. nyföretagarlån, kvinnolån osv.? Även förslaget att stödja olika mötesplatser mellan tillväxtföretag och privata och institutionella investerare, tycker jag är bra. I dag hamnar en hel del av det kapitalet mycket centralt. Därför är det nödvändigt att ge möjlighet både för lokala och regionala placerare att placera i lokala tillväxtföretag. Av svaret framgår att stöd skall lämnas till dessa aktörer. På vilket sätt kan stödet komma att utgå?

Herr talman! Det är en sak som oroar mig både i interpellationen och i näringsministerns svar. Det är det tydliga uppifrånperspektiv som präglar dem båda. Är regeringen villig att medverka, är den genomgående frågan. Det är i statens regi som regionerna skall utvecklas. Det framgår med stor tydlighet. Jag skulle vilja omformulera frågorna. Jag koncentrerar mig på tre av dem för att förtydliga vad jag menar. För det första: Är regeringen villig att avstå från att genom felaktiga skatteregler minska tillgången på regionalt riskkapital? För det andra: Är regeringen villig att avstå från att genom att överbetona volymmålet i kunskapslyftet frigöra resurser för mer målinriktade utbildningar? För det tredje: Är regeringen villig att avstå från att överutreda avregleringsmöjligheterna och se till att småföretagen åläggs en rimlig administrativ börda? Det är den första frågan som jag bedömer som den viktigaste. I går var riksdagens företagsgrupp i Tyresö, söder om Stockholm. Det ligger visserligen nära storstaden, men har ändå ett självständigt näringsliv med många små och medelstora företag. Vi träffade bl.a. en uppfinnare som just hade börjat producera och sälja en ny typ av villapanna. Pengarna till de nödvändiga investeringarna hade han fått genom att presentera sin idé i det lokala företagarnätverk där han själv ingick. Där hade han lyckats skrapa ihop tillräckligt många medfinansiärer. Det är så jag skulle vilja se att det kunde fungera på flera håll: Framgångsrika företagare som genom lämpligt utformade skatteregler kan generera så stora vinster i sina företag att de kan gå in i nya företag med nytt riskkapital. När därmed den finansiella basen är lagd blir det också lättare att gå till banken och få låna det nödvändiga driftskapitalet. Jag har ingenting emot att ALMI i sådana lägen går in med garantier för att ytterligare säkra att bankens pengar blir hanterade på ett rimligt sätt. Herr talman! Med en bättre skattepolitik skulle vi kunna se flera Tyresö i flera regioner.
Herr talman! Jag vill först säga att jag uppskattar att samarbeta med Kjell Ericsson. Kjell Ericsson har en god kunskap om hur de små företagen fungerar i det praktiska livet ute i bygderna, och han verkar i en verklig glesbygd, måste man säga. Jag fick egentligen två frågor. Jag skall svara på dem. Den ena frågan gällde om jag anser att ALMI bara skulle få jobba med garantier. Det tycker jag naturligtvis inte. Men de skall kunna använda garantier för att på det sättet öka sitt engagemang. De skall naturligtvis också kunna jobba med lån. Den andra frågan gällde hur stödet till aktörerna skall se ut för att man skall få igång denna riskkapitalmarknad. Det har jag överlåtit åt NUTEK att hantera. Jag har gett dem i uppdrag att komma med ett förslag på hur det skall gå till. Det är ju viktigt det som Jan Backman säger. Jag har litet svårt att förstå Jan Backman faktiskt. Jan Backman målar en motsättning som jag inte ser. Jag vet inte varför. I den fråga som Kjell Ericsson ställde och i det svar som jag gav betonas just hur viktigt det är att få fungerande riskkapitalmarknader. Den insats som staten gör är att se till att vi får en bättre information så att de riskkapitalister som finns hittar de företag som är ute efter kapital. Där kan staten medverka genom att informera om var de finns och bygga nätverken. Man kan hjälpa till genom ett regelverk så att det är enkelt för en riskkapitalägare att se in i ett företag. Det är en av erfarenheterna från Asienkrisen just att riskkapitalägarna där haft dålig kunskap om i vilket skick företagen befann sig just därför att det inte fanns något regelverk. Den motsättning som Jan Backman vill måla upp mellan mig och sig ser jag inte, annat än på en punkt, nämligen att bara man sänker skatten så blir världen fantastisk. Eftersom det här handlar om regionalpolitik vill jag fråga Jan Backman: Kan Jan Backman hitta något land i världen som har mindre regionala klyftor än Sverige? Är det då därför att man har lägre skatter? Man kan börja med att säga: Var har man mindre regionala klyftor än i Sverige? Det kan Jan Backman fundera på.
Herr talman! Tack för de svaren. Det är bra att ALMI kan ge både garantier och lån också i fortsättningen. När det gäller ALMI skulle jag också vilja fråga hur det blir med driftsanslagen. De har ju minskat under senare år. De har kunnat täckas upp med överlikviditet, men nu står inte den möjligheten till buds. Jag tror att det blir bekymmer. Jag förstår inte heller Jan Backmans inställning. ALMI är ett regionalt organ som skall vara ett verktyg att hjälpa de lokala initiativen. Jag tycker att det har varit ett bra organ som kan bli ändå bättre. Jag förstår inte riktigt Jan Backmans inställning. När det gäller frågan om industriella utvecklingscentrum har de fungerat bra på många orter. Jag tror att de kan göra stor nytta i samverkan mellan olika organ och företagen i olika bygder. Det är riktigt bra att det sker i direkt samverkan med ALMI-bolagen. Att bygga upp en ny organisation med industriella utvecklingscentrum tror jag inte är nödvändigt. De kan mycket väl ligga under ALMI-bolagens tak. Jag skulle också vilja ta upp frågan om de komplicerade regelverk vi har i Sverige. Det måste bli lättare att starta och driva företag. I dag är det i stort sett samma regelverk för både små och stora företag. Ibland är det faktiskt värre för småföretagen inte minst när det gäller t.ex. fåmansbolagslagarna, även om det har skett en viss förbättring. Jag vet också att småföretagardelegationen jobbar med de här frågorna och att de har lagt förslag till regeringen om ett antal förenklingar. Jag har läst rapporten och delar många av de synpunkter som finns där. Det är genomgående krav på en reducering och förenkling av regelverken. Jag tror t.ex. att det är bra att det för de små företagen bör räcka med en enkel bokföring med direktavskrivningar och en enkel deklaration. Det skulle bespara småföretagen kostnader för både arbete och redovisning. Jag skulle vilja återkomma till frågan om att bryta ned sektorsgränser. Den har varit uppe tidigare i dag. Det handlar om att låta regionerna få större inflytande över de näringspolitiska insatserna. Som jag var inne på tidigare anser jag att man skall lägga ut så mycket som möjligt på de regionala ALMI-bolagen. När det gäller de arbetsmarknadspolitiska medlen har det sedan flera år varit riksdagens mening att man skall bryta ned och låta de lokala instanserna få större inflytande. Jag tycker att det har varit en bra målsättning. På något vis finns det hämmande regler som gör att den lokala friheten blir ytterst begränsad. Jag hörde i dag att Skåne län skulle bli ett försökslän som friare skulle få använda medlen. Jag anser egentligen att alla län skulle få den möjligheten. Jag tror att de lokala företrädarna ute i regionerna har en klar bild av vad som måste göras. Om de utifrån de lokala regionala erfarenheterna fick vidta åtgärder för en ökad sysselsättning tror jag att vi fick ut mer av de resurser som vi satsar. Jag skulle vilja fråga näringsministern om det inte finns planer på att göra fler län, helst alla län, till någon form av frilän. Slutligen vill jag beröra något om de infrastrukturella åtgärder som är nödvändiga, inte minst i regioner med befolkningsminskning. Det har också näringsministern sagt i sitt svar. Det gäller ytterligare resurser till högskoleplatser, inte minst för distansundervisning. Det behövs också resurser till forskning och utveckling. Här finns en utredning som gjorts av landshövding Gunnar Björk som behandlar bl.a. forskning och utveckling när det gäller livsmedel. Jag hoppas att näringsministern har med en del av de här förslagen i en kommande proposition. Vad gäller kommunikationerna finns det ett stort uppdämt behov av olika åtgärder. Bl.a. släpar det glesare länsvägnätet långt efter. Även utbyggnaden av ny tele och datateknik behöver påskyndas. Den nya tekniken ger ju möjligheter till förläggning av jobb på praktiskt taget vilken plats som helst i Sverige. Min fråga är om näringsministern har några planer på att skynda på denna utbyggnad.
Herr talman! Jag är beredd att instämma med näringsministern när det gäller behovet av mötesplatser och av att ha ett regelverk för företagen som gör att den som satsar riskkapital i ett nystartat företag har möjlighet att se hur pengarna används. Jag vill dock även vända på saken och säga att jag inte tror att frågan om bristande regional livskraft i förhållande till vad som finns i andra länder kan lösas helt enkelt genom att man ökar skattetrycket på företagen. Det sambandet faller på sin egen orimlighet. När det sedan gäller ALMI:s betydelse vill jag säga att Kjell Ericsson fick beröm av näringsministern för att han hade inlevelse i och goda kunskaper om småföretagens situation. Min bild är dock den att man på vissa håll inte har lyckats bygga upp en ALMI organisation som innehåller en sådan kompetens. I sådana fall tror jag inte att ALMI blir ett sådant stöd som det skulle kunna vara för de nya företagen. Jag är glad för instämmandet när det gäller behovet av förenklingar. Jag har i en tidning i dag läst att hälsovårdsnämndskontrollerna av restauranger numera i stort sett har upphört men att man fortfarande tar ut full avgift. Om det svenska regelverket för småföretag fungerar på det viset, tror jag att företagarnas förtroende för regelverket försvinner, och då får vi ännu större svårigheter att upprätthålla förtroendet för myndigheter och statliga bestämmelser.
Herr talman! Jag skall försöka vara mycket kortfattad. Jag vill till att börja med säga till Kjell Ericsson att jag har samma inriktning som han i alla de frågor som han tar upp. Jag vill dock i dag inte gå längre in på dem än vad jag har gjort, eftersom det just nu pågår en beredning av den regionalpolitiska propositionen. Jag vill bara säga att min bedömning är den att de områden som Kjell Ericsson pekar ut alla är viktiga för att vi skall lyckas vända utvecklingen och få fart på hela Sverige igen. Till Jan Backman vill jag bara framhålla att det som jag ville säga var att länder med ett stort välfärdssystem, där man fördelar vård och omsorgsinsatserna efter behov och inte efter köpkraft, också är de länder som har de minsta regionala klyftorna. Det är också rätt naturligt. Köpkraften är väldigt skiftande i olika delar av landet. Det finns regioner som har dubbelt så höga inkomster som de regioner som har de lägsta inkomsterna. Vi har ett välfärdssystem där regioner med låga inkomster kan efterfråga lika mycket av sjukvård, barnomsorg och äldreomsorg. Därigenom får vi till stånd en utjämning, eftersom en så stor del av sysselsättningen är inriktad på att klara den lokala servicen. Det finns regioner där den arbetande befolkningen är nästan dubbelt så stor som i andra regioner, på grund av att man har stor andel åldringar osv., men genom pensions och arbetslöshetsförsäkringssystem finns det köpkraft också i sådana regioner. Detta leder till att Sverige har mindre regionala klyftor. Det klarar inte ett land som inte har ett stort och starkt välfärdssystem. Det är i dessa sammanhang som Jan Backmans resonemang så att säga går back. Jag vet inte om Jan Backman har rätt till något mera inlägg, men jag skulle vilja ställa en fråga till honom. Kjell Ericsson pekade bl.a. på infrastrukturen. Anser Jan Backman att de starka moderata gruppledarna i de stora kommunerna framför en korrekt uppfattning när de säger att miljardinvesteringar i infrastrukturen läggs ut i avfolkningsbygder medan landets olika tillväxtcentrum sätts på undantag?

Herr talman! Jag vill slutligen bara konstatera att det finns behov av många olika åtgärder för att förbättra den regionala balansen. Det är klart att jag ställer förhoppningar på den kommande regionalpolitiska propositionen. Det är viktigt att man på bästa sätt fördelar och brukar de regionalpolitiska medlen. Det gäller medel till utbildning, till små och medelstora högskolor, till forskning och utveckling, till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, till kommunikationer och vägar, till IT, tele och data, till enhetstaxa för ISDN-anslutningar osv. Jag hoppas att mycket av det här kommer med i den aviserade propositionen.

Fru talman! Lennart Rohdin har frågat om regeringen avser att ge ett klart besked om att inga nya direktiv riktade mot de små tingsrätterna kommer att ges till Domstolskommittén. Vidare frågar han vilka andra åtgärder regeringen avser att vidta för att ge de små tingsrätterna och dem som arbetar där arbetsro. 20 januari att han föreslagit kommittén att hos regeringen begära att kommitténs uppdrag tas under förnyat övervägande. Han hade nämligen funnit det omöjligt att hos de politiskt utsedda ledamöterna vinna stöd för en så långtgående reform av tingsrättsorganisationen som kommittédirektiven anger. Bertil Hübinette understryker i nyhetsbrevet att han för egen del är övertygad om att domstolsväsendet måste reformeras och moderniseras. Kommittén tog vid ett extra sammanträde den 11 februari slutlig ställning till ordförandens förslag. Bertil Hübinette har under hand meddelat att kommittén beslutade i enlighet med ordförandens förslag, vilket innebär att en framställning inom kort kommer att ges in till regeringen. I framställningen kommer kommittén att redovisa sin syn på hur det fortsatta reformarbetet bör bedrivas. Innan skrivelsen har kommit in är det omöjligt att redovisa regeringens ställningstagande till framställningen. Givetvis bör regeringen inte utlova att tingsrättsorganisationen skall undantas från reformarbetet. Det vore dumt av mig att föreslå något sådant. Det vore nämligen detsamma som att påstå att vi för närvarande har den optimala domstolsorganisationen och att förändringar i samhället inte påverkar kraven på domstolsväsendet. Jag tror att Lennart Rohdin kan hålla med om att så inte är fallet. Personligen är jag, i likhet med Bertil Hübinette och många andra med insikt i domstolsarbetet, övertygad om att domstolsväsendet är i stort behov av förändring och modernisering. Som jag sagt i ett tidigare interpellationssvar mäts inte rättsväsendets möjligheter att på bästa sätt tillgodose allmänhetens krav i hur många myndigheter eller domstolar som finns. Det viktiga är att verksamheten håller hög kvalitet. En förutsättning för att domstolsväsendets verksamhet även fortsättningsvis skall kunna hålla hög kvalitet är att kompetensen kan upprätthållas. Detta förutsätter i sin tur att resurserna koncentreras. Det är förvånande att Lennart Rohdin tycks se förändringsarbetet som ett hot mot domstolsverksamheten och som ett orosmoment för domstolspersonalen. Förändringsarbetet syftar ju tvärtom till att förbättra personalens villkor genom att bl.a. ge den ökade möjligheter till kompetensutveckling, bättre tillgång till modern teknik och därmed förutsättningar att bedriva verksamheten på ett effektivare sätt. Detta är ett krav som allt tydligare ställs från fackligt håll. Riksrevisionsverket har också nyligen slagit fast att såväl arbetsformer som organisation måste förändras för att domstolsväsendets resurser skall kunna utnyttjas effektivt. Det förhållandet att förändringar ofta orsakar oro innebär inte att de är av ondo. Det är dessutom så att när en förändringsprocess väl satt i gång väcker det ofta ännu större oro, för att inte säga besvikelse, om den avbryts utan att leda till förväntade förbättringar. De positiva förväntningarna på Domstolskommitténs arbete har varit stora och Bertil Hübinettes nyhetsbrev har på många håll inom domstolsväsendet väckt förstämning. Att önskemålen om förändring har slagit rot inom domstolsväsendet framgår inte minst av Juseks nyligen framtagna skrift Tio punkter för ett bättre rättsväsende, där det bl.a. slås fast att det inte är givet en gång för alla hur rättsväsendet skall organiseras. Enligt domarnas eget fackförbund måste således omvärldsförändringar få slå igenom och nödvändiga rationaliseringar genomföras. Sammanfattningsvis kan jag lämna det beskedet att reformarbetet utan tvekan kommer att fortsätta om än i något andra former.
Fru talman! Jag får tacka justitieministern för svaret. Även om jag djupt beklagar dess innehåll måste jag konstatera att svaret är osedvanligt klart och entydigt. Motorsågsmassakern på de små tingsrätterna runt om i landet skall genomdrivas till varje pris - åtminstone om socialdemokraterna får bestämma. Ensamma kan de inte genomdriva det. Nu står deras hopp bara till Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. De måste nu tala klartext på samma entydiga sätt, som justitieministern här i kammaren. Med en papegojas envishet återkommer centralmakten var och vartannat år till sitt favoritprojekt att slakta de små tingsrätterna. Alltsedan början av 70 talet har frågan om och om igen aktualiserats. Bara under de fem år jag suttit i riksdagen har Kanslihuset i tre omgångar återkommit i frågan. Varje gång har de tillsatta utredarna misslyckats i uppdraget att visa att verksamheten brister i effektivitet och professionalism och att det skulle vara en samhällsekonomisk rationalisering att centralisera domstolsväsendet till färre och större tingsrätter. Och har det inte gått att hitta bärande argument i den verkliga verksamheten - och inte bara i Justitiedepartementets organisationsestetiska tankeresonemang - så ger man sig på inskrivningsmyndighetens lokalisering till tingsrätterna. Det är en styggelse för renläriga centralbyråkrater att blanda två olika verksamheter. Att det inte påverkat någondera i menlig riktning är ovidkommande. Att trenden ute i landets glesare delar går emot allt större samordning av offentlig service, för att finnas nära medborgarna, tycks man okunnig om. Att den moderna tekniken gör lokalisering och avstånd allt mindre väsentlig, har man inte hört talas om. När argumenten tryter får det vägas upp med retorik. Ett tag var det med hänvisning till att vårt EU medlemskap krävde en centralisering. Varför fler ärenden i tingsrätterna skulle ge dem mindre att göra och därför mer sårbara i sin litenhet kunde ingen förklara. Uppslaget att skylla all indragning av offentlig service på EU har numera försvunnit ur debatten. Nu väljer justitieministern i sitt svar att skyla över tomheten med så många positivt värdeladdade ord - i sig helt innehållslösa - som det rimligtvis går att stoppa in, t.ex.: "förändringsarbete", "omvärldsförändringar", "modernisering", "reformarbete", "positiva förväntningar", "förväntade förbättringar", "utnyttjas effektivt", "upprätthålla kompetens" och "förbättra personalens villkor". Nu konstaterar Domstolskommittén - som man gjort så många gånger förr - att det politiska stödet för en masslakt av små tingsrätter saknas. Varje gång tidigare har frågan lagts i en skrivbordslåda på departementet för att putsas upp några år senare. Men justitieministern hann inte mer än installera sig hösten 1994 förrän direktiven till en ny utredning kom: "Lägg ned de små tingsrätterna!" Och inte var det frågan om någon förutsättningslös utredning om hur man på bästa sätt tillgodoser "behov av förändring och modernisering" och att låta "omvärldsförändringar slå igenom". Nej, lösningen var klar från början. "Lägg ned de små tingsrätterna!" Finansdepartementets sparkrav - alla måste vara med och betala - kunde de centrala byråkraterna inom rättsväsendet bara tillgodose längst bort, ute hos medborgarna. Och inte heller tomheten i sparargumenten har Domstolskommittén lyckats skyla över. Men justitieministern tänker inte låta frågan svalna denna gång. Det s.k. reformarbetet kommer att fortsätta. Den oro över framtiden som personalen på de små tingsrätterna fått leva med under hela 90-talet får inte lägga sig. På samma sätt som SJ ständigt gör det allt svårare för medborgarna i de glesare delarna av landet att använda tåget för att kunna visa att det saknas underlag för fortsatt trafik, tycks justitieministern hoppas att arbetslust och framtidstro på de små tingsrätterna skall brytas ned, så att det till slut går att hitta verksamhetsmässiga argument för den nedläggning, såsom man länge har syftat till.
Fru talman! Det brev som Domstolskommittén är på väg att sända till regeringen är tämligen unikt. Efter tilläggsdirektiv, som man fick efter att ha bett om detta, förklarar man sig oförmögen att med de direktiv som är givna skapa någon form av majoritet som lever upp till delar av direktiven, framför allt när det gäller tingsrättsorganisationen. Det förefaller vara en tämligen unik företeelse i svenskt utredningsväsende. Men detta är också ett underbetyg åt regeringen för dess förmåga eller oförmåga att skapa förutsättningar för det reformarbete som så väl behövs. Om det kan vi vara överens, men sedan kan vi diskutera inriktningen. I stället för att kunna skapa en grund för reformering av domstolsväsendet som syftar till ökad kvalitet och rättssäkerhet, har allt resonemang om den stora nedläggningen av tingsrätter skapat en genuin oro ute bland tingsrätterna. Justitieministern har själv genom ett antal uttalanden både här i kammaren och ute på fältet ytterligare underblåst oron. Små tingsrätter med mindre än tre fyra domare har i stort sett ingen framtid. Det är ganska uppenbart att detta har skapat stor oro. Fru talman! Jag och Moderata samlingspartiet delar uppfattningen om behovet av reformering just i syfte att skapa rättssäkerhet och kvalitetshöjning, men inte i form av besparingar. Direktiven gav ju besparingar på i storleksordningen 2 miljoner och ledde till centralisering, nedläggning. Man kanske skall fundera litet grand över symbolvärdet av direktiv att lägga fram sådana förslag. Jag tror i och för sig inte att byggnader i sig skapar en ökad rättssäkerhet. Men vilket symbolvärde har det ute i våra bygder, i Ljungby och Värnamo, för att nämna några som ligger i min hemtrakt, om denna församling och regeringen fattar beslut om ett stort antal nedläggningar av det som människor med all rätt upplever som rättsstatens yttersta signum, nämigen domstolsväsendet? Jag tror inte att vi skall undervärdera just detta symbolvärde och debatten ute i landet. Dessutom har man i den debatt som uppenbarligen förts i kommittén tydligen tagit fasta på de symbolvärden som detta har. Hur går vi då vidare? Jo, reformarbetet skall fortsätta, om än i andra former, avslutar justitieministern sitt svar. Det är klart att denna kammare, om än ej fullsatt så åtminstone nyfiket lyssnande, givetvis är kolossalt intresserad av hur detta skall ske i andra former. Kammaren är idel öra att ta del av detta. Från Moderata samlingspartiets sida har vi en lång rad idéer om hur detta skall gå till. Om man vill reformera, säkert i samma syfte som alla partier har här, och öka rättssäkerheten och kompetensen går det inte att starta ett sådant reformarbete med att dra bort resurser. All erfarenhet visar att ökad kompetens är en form av investering inför framtiden, och då krävs det resurser inledningsvis som förhoppningsvis sedan kan ge avkastning i olika former. Jag är övertygad om att det är ett djupt strategiskt misstag att börja ett reformarbete i form av direktiv med kraftiga nedskärningar. Uppenbarligen har kommittén och även de socialdemokratiska ledamöterna i kommittén tyckt att direktiven är helt omöjliga att arbeta efter. Det kan ju vara så - tanken svindlar i och för sig - att det är justitieministern som har fel. Jag förstår att det kan vara litet jobbigt att tänka i de barnorna. Det finns många som har insikt i rättsväsendet och domstolsväsendet. De är övertygade om behovet av reformer, men de kanske vill gå andra vägar.
Fru talman! Lennart Rohdin beklagar svaret och ondgör sig över att frågan om reformering av domstolsorganisationen är en återkommande fråga. Det har kanske inte slagit Lennart Rohdin att kravet på reformering och att det återkommer beror på att det aldrig blir tillgodosett. Det finns nämligen ett känt och alltmer växande behov av förändringar inom rättsväsendet och domstolsväsendet. De som arbetar i rättsväsendet, inte minst i domstolarna, är de som i första hand upplever tillkortakommanden när det gäller att möta de nya krav som ställs. En del av kraven är dessutom inte alls nya, utan vad det handlar om är att de som arbetar i domstolsorganisationen vill ha en organisation som gör det möjligt att snabbt och rättssäkert avgöra de tvister och rättsärenden som kommer till domstolarna. Det är ett länge känt faktum att man vid våra domstolar inte har kunnat uppfylla rimliga krav från allmänheten i dessa avseenden. Diskussionen har handlat om på vilket sätt vi skall reformera domstolsväsendet för att kunna möta dessa krav och med stolthet kunna säga att vi har domstolar som arbetar på det sätt som våra medborgare faktiskt kräver. Den här diskussionen inleddes på allvar för drygt tio år sedan. Jag tycker att det är politikernas ansvar att svara mot de krav som de som är avnämare av och de som fullgör uppgifterna i domstolarna faktiskt ställer på oss, och de blir alltmer tydliga. När det gäller förändringar av det inre arbetet har vi kommit långt. Jag hoppas att det arbete som kommittén har utfört i den delen kommer att innebära att vi kan snabba på och komma vidare. Men initiativet och utvecklingen ligger framför allt hos domstolarna själva. Dessbättre kan inte vi politiker förhindra att det arbetet fortsätter med intensiv kraft. Det handlar om att ändra beredningsorganisationen och frångå den ordning som har gällt i årtionden, för att inte säga århundraden. Det handlar också om arbetsfördelningen mellan ordinarie domare, juristutbildad och ickejuristutbildad personal. Nu pågår försöksverksamheter vid flera tingsrätter, där man prövar andra former. Den yttre organisationen är en nödvändig konsekvens av förändringar av det inre arbetet. Det är därför trycket på och önskemålen om förändring av den yttre organisationen blir allt tydligare. Det tycks inte få något riktigt genomslag här i kammaren, men det kommer att få det därför att kraven blir hela tiden tydligare formulerade. Lennart Rohdin säger att glesbygden i vårt land måste ha nära till domstol, men sanningen är ju att man i glesbygden inte har nära till sina domstolar. I Norrland får människor färdas i många timmar med bil för att komma till sin domstol, medan tingsrätterna i Skåne och Blekinge ligger så nära att man utan problem kan cykla emellan dem. De fyra tingsrätterna i Blekinge är belägna med cirka tre mils mellanrum. Tolv tingsrätter i Skåne ligger med två till fem mils mellanrum. Men i Norrland, just det län som Lennart Rohdin åberopar och som är den mer glesbebyggda delen av vårt land, har man inte nära till sin domstol. Vad är det för logik i den organisation vi har och särskilt de argument som Lennart Rohdin använder sig av? Jag anser att vi måste se över organisationen så att vi tillgodoser bl.a. glesbygdens krav på en utvecklad och väl fungerande domstolsorganisation. Det är detta som ligger i förändringsarbetet. Lennart Rohdin anser att de ord som jag använder i mitt svar är innehållslösa. Jag kan försäkra Lennart Rohdin att de icke är innehållslösa för de människor som berörs av det här reformarbetet.
Fru talman! Ja, justitieministern, jag beklagar att den här frågan ständigt återkommer. Det är inte frågan om hur man reformerar rättsväsendet som återkommer, utan det är frågan om hur man skall lägga ned de små tingsrätterna som ständigt har återkommit allt oftare ända sedan början av 70-talet. Justitieministern säger att det beror på att kraven ständigt återkommer. Varifrån? Utredningarna och beredningarna hittills har aldrig kunnat visa några bärande argument när det gäller hur det fungerar i verkligheten ute på de små tingsrätterna. Däremot kan det stå i strid med organisationstänkande och liknande i läroböcker och i centrala myndigheter. Justitieministern säger att man inte uppfyller kraven. Men var är det som medborgarnas krav inte uppfylls? Var finns bristerna? Jo, framför allt vid de större tingsrätterna i de största städerna. Då blir svaret från centralmyndigheterna: Då lägger vi ned de små tingsrätterna ute i landet. Justitieministern säger att vi skall göra det här för att det skall bli bättre för dem som bor i de mer glesbefolkade delarna av landet, uppe i Norrland. Jag bor i Gävleborgs län. Om de här direktiven går igenom, kommer tre eller fyra av Gävleborgs läns fem tingsrätter att kunna läggas ned. Blir det kortare avstånd för människorna i Hälsingland om man lägger tingsrätten i Gävle eller kanske Uppsala? Nej, det här handlar om vad man har för perspektiv; om man har ett perspektiv uppifrån eller om man har ett perspektiv nedifrån. Jag har själv arbetat både i kommunala och statliga myndigheter. Jag vet att det, när det kommer krav på omstrukturering, som ju som regel är ett förklätt ord för rationalisering och besparing för att pengarna inte räcker till, naturligtvis inte är så att det bara finns en lösning för att tillgodose de krav som politikerna uttalar. Det finns inte bara en modell. Men förslagen för att lösa det här utformas alltid centralt i Stockholm eller i ledningen för de centrala myndigheterna. Av någon konstig anledning slutar det alltid med förslag om att indragningar, besparingar, skall ske längst ut, ute på fältet, enligt de centrala instansernas bedömningar. Det är då vi får den utveckling vi har inom polisen, åklagarmyndigheten, kronofogdemyndigheten och skattemyndigheterna och de ständigt återkommande kraven när det gäller tingsrätterna; det enda som man på politisk väg hittills har kunnat förhindra. Justitieministern säger att förändringsarbetet har skapat positiva förväntningar. Var? Ja, inte i de små tingsrätterna ute i landet. Justitieministern säger att Domstolskommitténs besked har väckt förstämning. Var? Ja, inte ute i de små tingsrätterna. Möjligen tror jag att de är så pass luttrade att deras tidigare förstämning inte har vänt. Men det är förmodligen centralt som förstämningen har väckts. Den har väckts av Justitiedepartementet, Domstolsverket och de stora tingsrätterna i de tätbefolkade delar av landet där man har problem och där man vill att problemen skall lösas genom att öka avstånden ute i de glesare befolkade delarna av landet. Jag har inga förväntningar om att kunna förändra justitieministerns eller de centrala myndigheternas inställning i den här frågan. Men jag tycker att det var mycket klargörande att få det besked som kom i dag från justitieministern. Jag tror, precis som justitieministern, att alla de som finns ute i verksamheten förstår innebörden av justitieministerns besked.
Fru talman! Alla är överens om det här med reformer. Justitieministern är djupt oroad över att så få begriper att hon har rätt. Inte ens de socialdemokratiska ledamöterna i kommittén förstår att justitieministern har rätt. Det kan ju faktiskt vara så att det är någon som går i otakt och de andra går i takt. Det kan vara jobbigt att höra detta; att det politiska opinionsläget inte är precis så som justitieministern tycker att det enligt hennes utgångspunkter borde vara. Men sådan är ju demokratin. Det gäller att få rätt också, att skapa en majoritet. Kommittén har misslyckats. Min uppfattning, och Moderata samlingspartiets uppfattning, är att vi kommer att behöva reformera. Men vi gör det inte, som justitieministern, genom att börja med besparingsdirektiv. Vi måste reformera. Vi måste använda tekniken - men då inte i centraliseringens tjänst. Genom att maximalt utnyttja den nya tekniken kan man dra nytta av de många tingsrätternas kapacitet. Vi tror att det har ett symbolvärde - jag upprepar detta - ja, ett stort symbolvärde att rättsstaten är företrädd på många ställen i landet. Det är påtagligt att när det offentliga, inte minst staten, skall dra in den nya tekniken, ser man det alltid som ett problem. Man måste centralisera. Ute i näringslivet ser man det mycket mer som en möjlighet att decentralisera - i sin yttersta utpost gäller det exempelvis hemarbete för den enskilde i hushållet. Jag skulle vilja föreslå att justitieministern tar fasta på den oro som finns och försöker inse att skall det skapas någon möjlighet till reformering av det svenska domstolsväsendet måste man ha en majoritet med sig. Då är det viktigt att man drar nytta av den entusiasm och den kompetens som finns hos personalen i de små tingsrätterna. De vill gärna vara med och reformera, använda den nya tekniken. Men de vill göra det på ett sätt som gör att de känner att de betyder någonting och inte bara får höra att de är onödiga för att man skall kunna klara det svenska domstolsväsendet. Före valet har justitieminister Laila Freivalds ansvar för detta. Efter valet kan det finnas andra förutsättningar.
Fru talman! Före det förra valet, Anders G Högmark, var det bl.a. Moderaterna som hade ansvar för denna fråga. Jag ärvde reformarbetet - som i sin tur i och för sig ärvdes av den regeringen från tidigare regeringar. En av de frågor jag ärvde var just frågan om nedläggning av tingsrätter. För mig var det obegripligt att det över huvud taget var den frågan som var föremål för diskussion. Reformarbetet handlar ju inte, det vill jag särskilt säga till Lennart Rohdin, om nedläggning av tingsrätter. Det har aldrig formulerats på det viset från regeringens sida. Det är inte så det har formulerats från dem som har varit aktiva när det gäller att formulera de krav som vi ställer på framtidens domstolsorganisation. Det är ett missförstånd. Detta är en fokusering som har tillkommit som en black om foten i diskussionen om vad det egentligen är vi behöver reformera och vad detta ställer för krav på förändringar. Det är en låsning som har uppstått, och dessvärre tycker jag att det är en låsning som har fötts i den politiska kretsen. Den låsningen finns inte bland dem som arbetar i domstolarna och som är engagerade i reformarbetet. De tycker att det är en black om foten att hela diskussionen har kommit att handla om nedläggning av tingsrätter. Det har aldrig varit utgångspunkten för det här arbetet. Men onekligen, Anders G Högmark, blev den frågan fokuserad under den förra regeringens tid. Då var det Moderaterna som stod för förslag om att lägga ned tingsrätter, och man misslyckades med detta. Dessvärre ärvde jag frågan i den formen. Jag har försökt att vrida tillbaka den till att handla om det som det egentligen handlar om. Det handlar i första hand om en förändring av det inre arbetet i domstolarna, en utveckling av kompetensen i våra domstolar och en investering i den nya tekniken för att därigenom möjliggöra ett effektivare arbete som passar för den tid som vi lever i i dag. Det är det reformarbetet i första hand handlar om. Det är också det som ger människor som arbetar i den här verksamheten, och som känner ansvar för den, en oro för att det finns en fokusering bland politiker på nedläggning av små tingsrätter. Detta förhindrar ett konstruktivt arbete kring de här frågorna. Det är därför jag är tvungen att ta hand om de konsekvenser som denna debatt har fått genom att överväga på vilket sätt utredningens uppdrag kan förändras för att fokuseringen skall gå tillbaka till det som uppdraget egentligen handlar om. Det handlar inte om att diskutera hur många tingsrätter vi skall ha och var de skall ligga. Vi måste diskutera vilken organisation som krävs för att tillmötesgå kraven vad gäller inre arbete.

Det handlar över huvud taget om bättre möjligheter att möta framtidens krav. Det är detta det handlar om. Och det är faktiskt vår uppgift som politiker att ta de här frågorna på allvar och inte hela tiden föra en diskussion om små tingsrätters vara eller icke vara. Det är helt riktigt som någon påpekade här att problematiken kring hur vi skall utveckla domstolarnas verksamhet inte på något vis enbart är knuten till domstolar av en viss storlek. Det handlar om hur domstolarna är organiserade, hur arbetet utförs. Det berör de stora domstolarna i precis lika stor utsträckning. Jag vill alltså undanröja den föreställning som fortfarande tycks finnas på sina håll om att detta reformarbete handlar om små domstolars vara eller icke vara. Det gör det inte. Det är bara vi som i den här typen av debatter får människor att tro att det är så. De som arbetar i domstolsorganisationen vet att frågan har betydligt större bredd än så. Det förpliktigar oss politiker att ta tag i det här.
Fru talman! Justitieministern säger att den här frågan har gått i arv, och det har den förvisso gjort. Varje regering som hanterar den får ta sitt ansvar. Jag hade ett antal debatter med företrädare för den förra regeringen just i den här frågan. Det vore förmätet att påstå att mina inlägg hade någon betydelse, men uppenbarligen tog den regeringen större hänsyn till de argument som kom fram. Justitieministern säger att reformarbetet inte handlar om nedläggning av små tingsrätter. Då vill jag fråga: Nämns tingsrätterna över huvud taget i de direktiv som justitieministern har lämnat till Domstolskommittén, både det första och tilläggsdirektiven? Justitieministern säger att det handlar om reformering av rättsväsendet och inte alls om de små tingsrätterna. Jag tror visst att rättsväsendet behöver reformeras. Jag hörde statssekreteraren i Justitiedepartementet i den tidigare borgerliga regeringen tala vältaligt om vad den europeiska integrationen ställde för nya krav på rättsväsendet. Jag tyckte att det låg väldigt mycket i detta ända tills slutsatsen plötsligt kom: Därför behöver vi lägga ned de små tingsrätterna. Det fanns inget som helst samband. Utredningarna har inte visat någonting, tvärtom har man redovisat att det egentligen inte finns några argument när man tittar på den verkliga verkligheten ute i de små tingsrätterna. Det är inte där som bristerna finns. Detta är ett perspektiv uppifrån, från Stockholm, inte ett perspektiv nedifrån, från människorna ute i landet. Jag frågade justitieministern vad hon tänker göra för att ge de många hängivna människor som jobbar på de små tingsrätterna ute i landet arbetsro, de som har känt förstämning under hela detta årtionde. Svaret från justitieministern är: Jag tänker inte göra någonting. Det är också ett tydligt och klart besked.
Fru talman! Lennart Rohdins inlägg visar tydligt att han uppenbarligen har ett eget personligt ansvar för att hela det stora arbetet med att reformera vårt domstolsväsende har kommit att handla om små tingsrätters vara eller icke vara, eftersom Lennart Rohdin uppenbarligen har drivit den frågan och gjort det omöjligt att föra en djupare och bredare diskussion även i detta politiska forum kring dessa frågor. Lennart Rohdin skryter med att man har fått tidigare regeringar att inte kunna fortsätta reformarbetet trots att man har varit övertygad om behovet av det just genom att fokusera på frågan om små tingsrätters vara eller icke vara. Lennart Rohdin frågar om jag nämner tingsrätterna i direktiven till kommittén. Självfallet nämns tingsrätterna, precis som länsrätterna, hovrätterna, kammarrätterna, Högsta domstolen och Regeringsrätten nämns. Det är nämligen de som är delarna i vårt rättsväsende och vårt domstolsväsende. Det är självklart att de nämns. Det är ju deras verksamhet som det handlar om. Men Lennart Rohdin ser inte någonting av det som står i direktiven och som syftar till en modernisering och förändring av domstolsväsendet för att möta framtidens krav. Lennart Rohdin ser bara att det någonstans där finns ett hot mot någon liten tingsrätt. Har inte vi som politiker ett större ansvar för dessa frågor så att vi kan lyfta oss bort från vissa aspekter som känns besvärande och ägna oss åt det som är kärnan i denna fråga, nämligen vilket domstolsväsende som vi vill ha i framtiden och hur det skall arbeta för att möta de höga krav som vår befolkning har rätt att kräva. Jag ber Lennart Rohdin att betänka detta och börja diskutera sakfrågorna. Det kräver faktiskt de som arbetar ute i organisationen, och det kräver ytterst svenska folket. Det är icke en fråga om små domstolars vara eller icke vara. Frågan är betydligt viktigare och större än så.

Fru talman! Marie Wilén har frågat statsrådet Blomberg vad regeringen avser att göra för att vända den negativa trenden för ungdomar i gles och landsbygd och vilka särskilda åtgärder regeringen avser vidta för att unga kvinnor skall vilja bo kvar eller bosätta sig i gles och landsbygd. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Den befolkningsutveckling som vi har haft under de senaste åren är bekymmersam. Marie Wilén pekar på en del av de konsekvenser som den kan föra med sig. Den samlade befolkningsutvecklingen är emellertid resultatet av förändringar i en rad olika faktorer. Det finns därför anledning att se närmare på var och en av dessa. Bruttoomflyttningarna i landet har under ett antal år legat på en historiskt sett hög nivå. Storstadsområdena, framför allt Stockholmsregionen, har under de senaste åren haft stora inrikes inflyttningsöverskott. Framför allt är det skogslänen som redovisar stora och ökande flyttningsunderskott. Det som gör att bilden totalt sett för 1997 skiljer sig från tidigare år är dels att vi hade födelsunderskott i landet, dels att nettoinvandringen var extremt låg. Det är faktiskt så att för första gången sedan 1809 överstiger antalet döda antalet födda. Från att under en längre period ha haft ett årligt födelseöverskott i landet på 20 000-30 000 personer hade vi förra året ett underskott på 3 000 personer. Invandringsöverskottet var tidigare under 1990-talet i genomsnitt 25 000 personer. Under 1997 var överskottet endast 6 000. Detta gör att flera kommuner och län redovisar minskad folkmängd. Födelseöverskott och nettoinvandring balanserar inte i samma utsträckning som tidigare utflyttningen från en rad områden i landet. Det är fakta som dessa som motiverar en kraftfull, långsiktig och tillväxtfrämjande politik, en politik som bl.a. sätter utbildningssatsningar, t.ex. kunskapslyftet, spridning av forskning och utveckling samt unga kvinnors situation i fokus. Som Marie Wilén väl känner till förbereder regeringen, som en del i en sådan långsiktig politik, en proposition om regionalpolitiska frågor. Regeringen ser allvarligt på situationen och avser att lägga fram flera förslag som syftar till att skapa fler arbetstillfällen i gles och landsbygdsområden. Av hänsyn till ungdomarna i gles och landsbygd är det särskilt angeläget att regionalpolitiken är tillväxtfrämjande. Resurserna för regionala och lokala utvecklingsinsatser har ökat väsentligt i och med tillgången till EG:s strukturfonder. I flertalet program inom målen 5b och 6 ingår betydande insatser just för att främja ungdomars och kvinnors situation i gles och landsbygd. Jag vill slutligen erinra om att regeringen inom kort kommer att lämna riksdagen en proposition om ungdomspolitiken.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag är inte helt nöjd med svaret, och det gäller särskilt åtgärder för att unga kvinnor skall vilja bo kvar eller bosätta sig i gles och landsbygd. Fru talman! Centerpartiet anser att hela Sverige skall leva. Det var en mängd debatter i går på detta tema. Det är viktigt därför att människor och bygder i alla delar av vårt land har mycket att bidra med för att utveckla hela landet. Centerpartiet ser därför med stor oro på den befolkningsutveckling som nu sker i glesoch landsbygd. Människorna blir färre och också något äldre. Kvinnounderskottet är betydande, särskilt i de glesast befolkade bygderna. Statsrådet beskriver i svaret hur befolkningsutvecklingen förändras men ger inte några konkreta svar på vad regeringen skall göra. Jag har förståelse för konkretionen, men jag hoppas att den blir mycket tydligare i den regionalpolitiska propositionen. Förra årets födelseunderskott inger extra oro, och man kan säga att det drabbar svaga bygder dubbelt, eftersom de redan i dag har få unga kvinnor. I Glesbygdsverkets skrift Förnyelsens landskap, som jag antar att statsrådet känner väl till, skriver man: Kvinnounderskottet är betydligt mer utbrett i områden utanför tätorter än obalanserna i åldersstrukturen. T.o.m. stora delar av den tätortsnära landsbygden lider av ett påtagligt underskott av kvinnor i fertil ålder. Det är endast i landsbygden runt storstäderna och i några få andra områden som det råder en balans mellan antalet kvinnor och män. Studier om flyttmotiv och värderingar pekar emellertid på att många kvinnor skulle föredra att bo i gles och landsbygd om bl.a. könsrollsmönster och tillgänglighet till utvecklande arbeten och till service och omsorg vore annorlunda. Statsrådet säger att befolkningsutvecklingen motiverar en kraftfull, långsiktig och tillväxtfrämjande politik som bl.a. sätter utbildningssatsningar och unga kvinnors situation i fokus. Jag tolkar detta välvilligt. Färdriktningen verkar rätt, men det konkreta innehållet saknas. Eftersom jag har fått interpellationssvaret av näringsministern i stället för av ungdomsministern vill jag något utförligare ta upp kvinnors företagande. Centerpartiet anser att man skall satsa på kvinnors företagande. Det arbetet inleddes av den förra regeringen med Börje Hörnlund i spetsen. Pengar anslogs till kvinnliga affärsrådgivare, kvinnliga resurscentrum, kvinnolån och starta-egetbidrag. Den nuvarande regeringen har fortsatt detta arbete med bl.a. förlängt starta-eget-bidrag för kvinnor. Resultaten låter inte vänta på sig. Av de företag som startas årligen ägs nu drygt 25 % av kvinnor. Det är en ökning, och ökningen bedöms fortsätta. I ett TT meddelande i går talas det om språng för kvinnligt företagande. Jag tycker att det är viktigt att fler kvinnor är beredda att starta eget företag. Det har funnits en diskussion om att det inte skulle vara så. Jag skulle vilja veta om regeringen är beredd att satsa mer på de resurscentrum för kvinnor som ny byggs upp och håller på att utvecklas på central, regional och lokal nivå. När det gäller det nationella centrumet vill jag veta om regeringen kommer att permanenta det och ge det en mer fristående roll i förhållande till NUTEK. Jag vill också fråga om regeringen är beredd att undersöka behovet av att göra särskilda företagssatsningar för unga kvinnor.
Fru talman! Marie Wilén tar upp frågan om ungdomarna och kvinnorna i glesbygden och konstaterar att jag inte i interpellationssvaret redovisar propositionen. Jag förstår Marie Wilén. Det är väl avsikten med Centerns stora interpellationsrunda att man vill påverka innehållet i propositionen. Det har jag all förståelse för att man vill göra. Jag skulle vilja uppehålla mig vid ungdomarnas situation i gles och landsbygden. Vi har en utveckling där en allt större andel av ungdomarna går vidare till högskolor och universitet. När jag lämnade gymnasiet hemma i Piteå 1971 gick 15 % av ungdomarna vidare till universitet och högskola. När min son David nästa år lämnar gymnasiet går 45 % av ungdomarna i min hemkommun vidare till universitet och högskola. Dessa finns inte på orten, de finns på 30 orter i Sverige. Vi har över 280 kommuner och betydligt fler byar, landsbygden är mycket större. Det speglar sig i den befolkningsomflyttning vi upplever de här åren. Vi och Centern har tillsammans kraftigt byggt ut utbildningssystemet i 30 orter. Vi har spridit det, i strid med moderaterna, från fem sex orter till drygt 30, men det är inte 285. Det innebär att när vi kraftigt expanderar utbildningen i högskola och universitet får vi en omflyttning av ungdomar från landsoch glesbygd till universitetsorterna. Sedan är frågan om vi får dessa människor att återvända när vi gör denna starka satsning. Det vet vi inte. Men det som är viktigt och glädjande att se är att det hos unga människor inte skett någon värderingsförskjutning om hur man vill bo. Det är ungefär samma andel i dag som tidigare som vill bo i storstad, i mellanstora städer, i glesbygd och landsbygd. Då blir vår viktiga uppgift igen att se till att man faktiskt kan ha ett arbete på landsbygden. Då handlar det väldigt mycket om att satsa på den nya tekniken, att göra det möjligt att bedriva arbete från sin bostad, att se till att sådana arbeten som traditionellt har legat i städerna kan ligga ute på landsbygden genom den moderna tekniken. Det jag framför allt koncentrerar mig på är att se till att arbete och utbildning kan bedrivas var som helst och att både stat och kommun organiserar sin verksamhet på ett sådant sätt att man inte behöver centralisera. Där kan man vara litet besviken. De förändringar som skett i statsförvaltningen under senare år har inneburit att man tagit bort folk längst bort från huvudkontoret - det är alltid enklare. Det gäller något slags lag om detta. Där måste vi politiker vara tuffare. När det gäller kvinnornas situation kan jag se en viss förbättring i våra glesbygdskommuner. Naturligtvis har den kvinnliga arbetsmarknaden blivit större i förhållande till den manliga. Det traditionella jordoch skogsbruket sysselsätter allt färre, medan servicenäringarna är i växande. Därför ser jag en litet bättre utveckling. Men det viktigaste där är återigen att se till att arbetsplatser finns ute i gles och landsbygd. Det är traditionellt manliga arbeten som funnits i de bygderna. Då är välfärdssystemet oerhört viktigt, att vi förmår fördela resurserna efter behov och inte efter inkomst när det gäller vård, omsorg och utbildning. Det är nästan den viktigaste åtgärden av alla. Då behövs ett starkt välfärdssamhälle. Det hoppas jag att vi får Centern med oss på.
Fru talman! Som statsrådet säger har vi arbetat gemensamt för att bygga ut högskolorna, och det är bra. Det är viktigt för den framtida arbetsmarknaden att ungdomar har god utbildning. Det är också viktigt att se till att det finns en struktur i hela landet som gör att unga människor vill och är beredda att kanske flytta tillbaka eller att nya ungdomar flyttar till de bygderna. Jag tror att det finns goda möjligheter just med tanke på vad statsrådet säger om värderingar. En god boendemiljö, trygghet, närhet till naturen på landsbygden är något som lockar ungdomarna när de blivit något äldre och kanske skaffat familj. Därför blir satsningarna på högskolor viktiga, men man måste också ha en ordentlig infrastruktur även i de andra bygderna. Jag delar uppfattningen att man måste skapa förutsättningar för detta. Jag vet att man i går i kammaren diskuterade byskolorna. Jag vill ta upp dem igen med anledning av det som sägs om utbildningssatsningar i statsrådets svar. För att bevara levande bygder är skolan mitt i byn avgörande.

Jag vet, fru talman, att byskolorna i första hand är en kommunal angelägenhet, men när närmare hundratalet hotas av nedläggning borde staten kunna gå in och göra en akut utvecklingsinsats. Det är också vad näringsministerns egen myndighet föreslår. Fru talman! Jag begär inte något svar av statsrådet på detta i dag, men ber honom att ännu en gång fundera på detta. Ja, välfärdssystemen är viktiga för att skapa förutsättningar för kvinnors arbetsmarknad. Men vi vet att det pågår en diskussion om utveckling av dessa. Det är viktigt att bredda kvinnors arbetsliv. Det handlar om att förbättra kvinnors löner och skapa en bredare arbetsmarknad för kvinnor så att man inte blir så sårbar. Där tycker jag att det är viktigt att stötta kvinnors företagande och driva på i den frågan. Det ger också resultat. Jag skulle vilja ha konkretare svar på mina frågor om nationellt resurscentrum och kvinnligt företagande.
Fru talman! Det är bra att vi är överens om högskolesatsningen. Men det är också viktigt att Marie Wilén och jag beskriver konsekvenserna av det. När vi bygger ut högskolor och universitet får vi en befolkningsomflyttning av ungdomar till våra regionala och nationella centrum. Det är där utbildningen finns. Med den teknik vi i dag använder måste man åka till de orterna. Det är faktiskt en ganska stor omflyttning som vi på det sättet åstadkommer och som vi tycker långsiktigt är bra. Det är denna stora ut och omflyttning som vi just nu mäter. Den andra frågan som jag ändå vill lyfta fram är mer principiell. Jag är inte säker på att jag och Marie Wilén är osams om detta, men det är viktigt att komma ihåg det. Sverige och Norge är de två länder i världen som har den jämnaste fördelningen av arbeten över landet. Det finns inga andra länder som kommer i närheten av oss. Varför är det på det sättet? Förklaringen är främst att vård, omsorg och utbildning fördelas efter behov och inte efter inkomst. I den rikaste kommunen i Sverige, där de rikaste människorna bor, är medelinkomsten mer är dubbelt så hög som i den kommun där de fattigaste människorna bor i Sverige. Om vi inte hade ett solidariskt och stort välfärdssamhälle skulle det vara mycket, mycket större skillnader i sysselsättning över landet. Den enskilt viktigaste frågan för att klara en jämn fördelning av sysselsättning över landet är alltså ett starkt välfärdssamhälle. Det är här konflikten finns mellan de två stora politiska partierna i Sverige - mellan oss och moderaterna. Det är väldigt viktigt att få tala om detta för Centern, där man ibland har varit litet osäker på vilket av de här partierna som bäst företräder landsbygdens intressen. Välfärdssamhället storlek är direkt avgörande för hur man lyckas fördela resurser. Detta var alltså den ena frågan. Den andra är hur vi sprider utbildningen. Hur vill vi sprida utbildning i landet? När vi nu har gått från sex universitet till drygt 30 högskolor ser jag framför mig att nästa stora steg blir att med hjälp av den moderna informationstekniken göra det möjligt att utbilda sig i vilket samhälle som helst. För närvarande bedrivs sådan här mycket spännande utbildning i tre glesbygdskommuner, nämligen Storuman, Jokkmokk och Pajala. Den är kopplad till våra stora universitet, och det blir möjligt att med modern teknik också avlägga en civilingenjörsexamen. Detta är oerhört spännande! Också här är kontrasterna tydliga mellan oss och moderaterna. Moderaterna ogillar en decentralisering av utbildning och forskning, och vill ha en koncentration. Den tredje frågan är infrastrukturen. Om marknaden styr utbyggnaden av infrastrukturen kommer det t.ex. naturligtvis inte att finnas något telekommunikationsnät i hela landet. Norge är ett framgångsrikt land, som med samhällelig styrning har åstadkommit en väldigt bra fördelning av telekommunikationstekniken över hela landet till låga kostnader. Men det har skett via politiska beslut. Också här är konflikten tydlig. När det gäller kvinnorna och de tre frågorna om resurscentrum tycker jag att vi skall behålla resurscentrumen. Jag kan i dag inte svara på om vi skall investera mer - det bereder vi just nu inför propositionen. Jag tycker att det är viktigt att det nationella resurscentrumet finns kvar. Däremot är jag tveksam till om vi skall bilda ytterligare en fristående myndighet. Vi har faktiskt rätt många sådana, och jag är därför litet tveksam.
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att slå fast att man måste ha en struktur som gör att man kan leva och verka i alla bygder. Jag anser inte att högskolesatsningen, och det faktum att ungdomar skaffar sig högre utbildning står emot detta. Det finns inget motsatsförhållande. Det är viktigt att ungdomar får utbildning för att sedan kunna verka inom alla bygder och områden i Sverige. Därför måste man ge dem möjligheterna. Statsrådet tar upp vikten av att utveckla infrastrukturen. Jag tycker också att det är viktigt. Det är viktigt att satsa på informationstekniken. Statsrådet vet att den är oerhört ojämnt fördelad i dag. ISDN-tekniken är t.ex. väldigt dåligt utbyggd i glesbygderna. Det var likadant med AXE-systemet. De sista bygderna får det i år, medan man i storstadsregionen har haft det i en femårsperiod. Det är viktigt att utveckla infrastrukturen vad gäller den delen, men också vad gäller vägar. Man måste kunna åka på rimligt farbara vägar här i landet. Jag tycker att välfärdssystemen är viktiga. Det är viktigt att värna en god vård, omsorg och skola. Men jag tycker också att det är viktigt att utveckla välfärdssystemen och även ge möjlighet att släppa in nya idéer och tankar. Det kan man göra inom det offentliga, men det finns också ett utrymme att släppa in mer privat verksamhet. Jag tycker att det är viktigt, men inom socialdemokratin har det kanske ibland varit litet trögt att släppa in de här idéerna. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att det är viktigt att jobba för att hela Sverige skall leva. Centerpartiet anser att det är avgörande för hela landets utveckling.
Fru talman! Mitt inlägg blir mycket kort. Vi tycker bägge två att vi skall bygga ut högskolor och universitet. Jag ville bara säga att man måste dra en slutsats av detta. När vi nu kraftigt bygger ut dem i år, och har gjort så under de senaste två tre åren, leder det till att många ungdomar flyttar till dessa universitet och högskolor. Det är det som vi nu också ser i befolkningsstatistiken. Vi kan inte kraftigt bygga ut och samtidigt säga: Oj, nu flyttar alla från landsbygden till universitetsorterna! Det blir en konsekvens av utbyggnaden. Frågan är sedan vad som händer när dessa ungdomar är färdigutbildade, och vi har mött den högre nivån. Hur många ungdomar återvänder? Då blir det viktigt att vi ser till att lyckas med den glesbygdspolitik som Marie Wilén och jag har pratat om nu. Men vi måste också sakligt beskriva varför befolkningen förändras just nu.

Fru talman! Göte Jonsson har frågat mig när regeringens förslag om bättre konkurrensförutsättningar för den svenska livsmedelssektorn kommer. Landshövding Gunnar Björk, som regeringen utsett att utreda den svenska livsmedelssektorn, har nyligen överlämnat sin rapport En livsmedelsstrategi för Sverige . Betänkandet innehåller ett flertal förslag vad gäller såväl jordbruket och trädgårdsnäringen som livsmedelsindustrin. Det innehåller också förslag till riktlinjer för att främja företagandet inom livsmedelssektorn i Sverige. Förslagen är mycket kostnadskrävande. Om de skulle komma att genomföras fullt ut innebär det för staten dels fleråriga eller permanent ökade utgifter eller minskade inkomster i storleksordningen 550 600 miljoner kronor per år, dels tidsbegränsade utgiftsökningar på ca 150 miljoner kronor per år. I strid med de generella direktiv som gäller för statliga utredningar har det i rapporten, med undantag för viss medfinansiering från EU, inte presenterats några förslag till finansiering. Gunnar Björks utredning blir nu föremål för beredning. En del av utredningens förslag kan komma att redovisas redan i propositionen om regional tillväxt, som kommer att föreläggas riksdagen i början av mars. Utredarens energiskatteförslag, vilka är särskilt kostnadskrävande, kommer att behandlas inom ramen för den översyn av energiskattesystemet som nu genomförs under Finansdepartementets ledning. Gunnar Björks rapport, undantaget energiskatteförslagen, kommer att remitteras när det föreligger förslag till finansiering i övriga delar. Finansieringsförslagen kommer då att utgöra en del av remissunderlaget.
Fru talman! Jag ber att få tacka näringsministern för svaret. Det är intressant att konstatera att den Björkska utredningen klart har vidimerat sådant som vi redan visste från början. Som en utgångspunkt för den här diskussionen och situationen tycker jag att det finns anledning att påpeka att när Sverige blev medlem i EU - och svensk jordbruksnäring stöttade den tanken - var det med målsättningen att man skulle få full konkurrensneutralitet med kollegerna i andra länder. Detta är givetvis en mycket viktig och bärande faktor i hela sammanhanget. Nu har vi fått klart belägg för att svenska bönder har konkurrensnackdelar i förhållande till Finland och Danmark, som har varit de jämförbara länderna. Dessa politiskt förorsakade konkurrensnackdelar har utomordentligt stor betydelse. Om vi tittar på sysselsättning, produktion och export är det intressant att konstatera att Sverige, trots dessa konkurrensnackdelar, lyckats öka livsmedelsexporten från 9 miljarder till 14 1⁄2 miljarder kronor under de få år Sverige har varit medlem i EU. Jag tycker att det borgar för att vi har en utvecklingspotential här, om vi hanterar dessa frågor på rätt sätt. Som statsrådet mycket väl känner till är de areella näringarna faktiskt den viktigaste basen för utvecklingen på landsbygden. Det är alldeles klart att situationen i dag för Sveriges bönder är fullständigt ohållbar utifrån den konkurrenssituation som råder. Låt oss titta på en del faktorer. Det är 2,50 kr i skatter och avgifter på svensk diesel. I Danmark och Finland har man inte någon sådan kostnad. Det finns också en rad andra liknande faktorer, t.ex. skatten på handelsgödsel, som också slår hårt mot det svenska jordbruket i det här sammanhanget. Jag tycker att det finns skäl att mycket snabbt agera i den här frågan. Därför är jag bekymrad över statsrådets svar. Både primärproduktionen och livsmedelsindustrin är viktiga näringar. Man har t.o.m. sagt att svenskt jordbruk är en framtidsnäring. Men det är omöjligt för svenska bönder att konkurrera med kollegerna ute i Europa när man har en så stor och tung politisk kostnadsryggsäck att bära som man har i dag. Man har 1-1 1⁄2 miljarder kronor i kostnader som konkurrenterna inte har. Samtidigt vet vi att driftsöverskottet i svenskt jordbruk pendlar mellan 2 1⁄2 och 3 1⁄2 miljarder kronor i runda tal, om vi ser på de år som vi har varit medlemmar i EU.

Fru talman! Centerpartiet anser att livsmedelssektorn, med såväl jordbruk, industri som forskning, är en framtidsnäring. Den är viktig för landsbygden, men den är också viktig för stadsbygden. Den här sektorn ger oss mat, jobb, bioenergi osv. Jordbrukets konkurrenskraft måste stärkas mot omvärlden, främst mot våra grannländer Finland och Danmark men också mot övriga Europa. Det gäller såväl åtgärder på skatteområdet som åtgärder för att utveckla forskning och utveckling samt export. Centerpartiet anser att de förslag som finns i den utredning som gjorts av Gunnar Björk är bra utgångspunkter i det arbetet. Låt mig också säga att det är mycket bra att den här utredningen har gjorts och att man har tagit ett helhetsgrepp på livsmedelssektorn och inte bara tittat på vissa delar. Utredaren skriver bl.a. om det som statsrådet tog upp i sitt svar angående finansieringsfrågorna. Utredaren skriver på s. 25 att förslagen innebär en ambitionshöjning. Att omfördela inom exakt de budgetmedel som berör livsmedelssektorn tenderar att bli kontraproduktivt. Därför måste man tillföra resurser. Utredningen beräknar också att huvuddelen av de minskade skatteintäkterna eller ökade utgifterna kommer att investeras i material, utrustning och kunnande. Detta kommer i sin tur på sikt att ge samhället intäkter eller kostnadsminskningar till ett betydligt högre belopp än de statliga satsningar som föreslås bli genomförda. Jag anser att regeringen och många andra måste ställa sig frågan vad som händer om man inte stärker det svenska jordbrukets och livsmedelsindustrins konkurrenskraft. Vad händer med produktionen av de goda livsmedlen, sysselsättningen osv.? För Centerpartiet är det självklart att konkurrenskraften måste stärkas. I övrigt noterar jag i statsrådets svar att en del av Gunnar Björks förslag kan komma att redovisas i den regionalpolitiska propositionen. Det tycker jag är positivt. Det är viktigt att så sker. Livsmedelssektorns konkurrenskraft måste stärkas. Låt oss se till att det blir så!
Fru talman! Låt mig först säga något om Gunnar Björks utredning, som jag själv har tillsatt. Jag tycker att det är väldigt viktigt att se primärproduktionen tillsammans med livsmedelsindustrin och livsmedelsindustrins utveckling, dvs. investeringarna i primärproduktion kopplat till investeringarna i forskning och utveckling kopplat till marknadsinsatser ute i Europa och världen. Därför tyckte jag att det var mycket viktigt att detta gjordes. Regeringen har också sett detta som en viktig fråga. Detta är en stor industriell näring. Det handlar inte bara om att jordbruket är en stor del av vårt näringsliv, utan också om att livsmedelsindustrin i sig är en av våra största industrigrenar. Vi är oerhört intresserade av att få en bra utveckling här. Jag hade kanske hoppats att utredningen också skulle redovisa på vilket sätt deras förslag skulle betalas. Det är naturligtvis viktigt för mig och för hela regeringen att vi alltid kan betala de saker vi föreslår. Det har man inte gjort i utredningen, och det är en brist. Då är frågan hur vi skall hantera det. Frågan om skatterna är ju den stora frågan i pengar räknat. Den förs till energiskatteöversynen. Det är ett snabbt besked. Ni får alltså ett besked redan nu om att frågorna om energiskatten när det gäller jordbruket förs över till den pågående översynen av energiskatterna. Jag tycker att det är snabbt agerat. Den andra frågan handlar om forskning och utveckling respektive marknad, som är det tredje området. Dessa frågor skall ut på remiss. Vi måste komplettera remissunderlaget eftersom vi har den bestämda principen i regeringen att alla förslag som vi skickar ut på remiss skall vara finansierade. Det är slut med luftslotten. Det arbetet pågår nu i Näringsdepartementet och Finansdepartementet. Det gäller att hitta förslag som kan ställas mot insatserna inom forskningsoch marknadsområdena. En del av detta kan kanske komma att brytas ut i vår regionalpolitiska utredning eller i anslutning till det anslag på 500 miljoner som regeringen disponerar för särskilda regionala satsningar under våren. Jag vill betona att det här är ett viktigt område och det måste skötas på ett ansvarsfullt sätt. När jag lyssnar på Göte Jonsson får jag ett intryck av att Göte Jonsson röstade ja till medlemskapet i EU på grund av EU:s jordbrukspolitik. Jag röstade ja trots EU:s jordbrukspolitik. Det är ju väldigt stora subventioner till just denna näring i förhållande till hur andra näringar behandlas i Europa. I Sverige har vi inte sysslat med den typen av stora subventioner. Det visar bl.a. den här utredningen. Det intressanta är att när det gäller just den här näringen är Göte Jonsson en varm anhängare av stora subventioner. Han för en ganska frän debatt med mig om andra näringar, men så fort det närmar sig hans egen valkrets ökar intresset för subventioner. Jag tycker att det är en intressant iakttagelse. Intresset ljuger aldrig, inte heller för Göte Jonsson. Till Marie Wilén vill jag understryka det jag har sagt tidigare, nämligen att det här är ett viktigt förslag. Vi kommer att behandla det seriöst.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för det erkännandet. Nu går ju EU:s subventioner inte bara till Jönköpings län. Detta att intresset aldrig ljuger torde gälla mig, men det gäller väl också statsrådet. Och då blir jag litet bekymrad. Jag tycker nämligen att statsrådet verkar ganska ointresserad av helhetsbilden när det gäller det svenska jordbrukets situation, och då är det allvarligt för den näringen. Vi röstade ja till EU utifrån ett helhetsperspektiv. Jag röstade ja utifrån andra värderingar, men också utifrån jordbruket, för att svenskt jordbruk skulle få samma konkurrensfördelar som övriga bönder. Det är viktigt. Statsrådet vet ju att EU:s subventioner inte är till för Sveriges bönder utan EU:s subventioner ligger inom ramen för CAP-systemet, det system som både jag och Anders Sundström vill reformera med målsättning att också bringa ned subventionerna. Men om vi skall ha möjlighet att bringa ned subventionerna för svenska bönder inom EU kan inte svenska bönder ha en ryggsäck av politiska kostnader som motsvarar 30 % av driftöverskottet på svenskt jordbruk. Där går Anders Sundströms och min uppfattning isär när det gäller synen på det svenska jordbruket. Det oroar mig. Om vi inte ser till att primärproduktionen klarar sig i konkurrensen rasar även livsmedelsindustrin ihop i Sverige, och det är också en viktig näring. Om Sveriges bönder på grund av konkurrensnackdelar tvingas lägga ned primärproduktionen kan vi inte räkna med att vi skall importera djurkroppar för att sedan få dem förädlade i svensk livsmedelsindustri. Då faller också livsmedelsindustrin. Det är det allvarliga i det här sammanhanget. Jag tycker att det verkar som om statsrådet inte tar den här allvarliga situationen på allvar. Så till kostnaderna och påståendet att de här ändringarna är kostnadskrävande. Jag håller med om att om vi utgår från budgeten är det kostnader. Men om vi utgår från den nationella situationen kan man fråga sig vad som är kostnad och vad som på sikt är intäkt och förtjänst. Om vi i Sveriges riksdag beslutar om sådana kostnader på jordbruk och svenskt näringsliv att vi måste lägga ned näringar är det mycket dyra beslut vi fattar i riksdagen. Vi kan ju inte hantera hela näringslivet på samma sätt. Då skulle vi över huvud taget inte klara välfärden i Sverige. Därför skulle jag vilja fråga ministern: Är det inte angeläget utifrån de fakta som kommer fram i den Björkska utredningen att regeringen utifrån ett helhetsgrepp hanterar situationen för svenskt jordbruk? På investeringssidan är det i dag allvarligt. När det gäller åldersstrukturen är det också allvarligt. Nu hänvisar statsrådet till den ena utredningen efter den andra. Är det inte angeläget att få ett helhetsgrepp över situationen, så att vi verkligen får till stånd riktig konkurrensneutralitet när det gäller Sveriges bönder kontra EU? Det är ju det som är det angelägna i det här sammanhanget. Jag tycker att det är litet märkligt att man inte skickar ut utredningen på remiss sådan som den är. Det är ju ändå det brukliga. Nu skall man först på departementet korrigera utredningen innan den går på remiss. Jag skulle önska att utredningen omgående får gå på remiss till viktiga remissinstanser så att man får diskutera konsistensen i denna viktiga utredning. Till sist vill jag upprepa min fråga: Anser statsrådet att den slutsats som Björk har kommit fram till i sin utredning är riktig när det gäller konkurrenssituationen?
Fru talman! Jag vill slå fast att vi måste stärka jordbrukets konkurrenskraft i förhållande till de andra EU-länderna. Det är viktigt. Skillnaden syns tydligt i Björks utredning, som näringsministern har tillsatt. Det har jag berömt näringsministern för. Det var bra att den tillsattes och att man fick se hur situationen ser ut. Det är viktigt att utredningen går ut på remiss och att de förslag som Björk har snabbt kan genomföras. Avslutningsvis en liten reflexion över EU och jordbruket. Jag röstade ja till EU-medlemskapet av två viktiga skäl. Det ena var fredsperspektivet, samarbetet generellt i Europa - att knyta oss samman. Det andra var faktiskt jordbruket. Jag såg utvecklingsmöjligheter för den svenska livsmedelssektorn, hela industrin, jordbruket och näringen. Vi har en god produktion. Vi är det enda landet i Europa som har salmonellafria livsmedel. Vi har goda möjligheter att utveckla jordbruksnäringen gentemot Europa. Det tyckte jag var ett skäl att rösta för medlemskap. Fru talman! Jag känner också till krångligheterna och byråkratin, och det tycker inte jag är bra vad gäller jordbruket. Men möjligheten att ta till vara den europeiska marknaden för att utveckla hela Sveriges livsmedelssektor tycker jag är positiv.
Fru talman! Till Göte Jonsson vill jag säga att företagsstödets omfattning är mycket mindre här än i stora delar av Europa. Vi och Storbritannien har det minsta företagsstödet i EU. Tycker Göte Jonsson att vi skall föra samma resonemang när det gäller annat företagsstöd? Tycker han att det bör höjas till samma nivå som i andra länder? Eller gäller det bara inom jordbrukets område? Det tycker jag faktiskt är en viktig fråga att få svar på. Det är den första synpunkten. Så till den andra synpunkten. Göte Jonsson säger: Det här är inga problem, genomför det här nu. Han använder inte orden dynamiska effekter, men han menar det. Om vi sänker skatterna ökar produktionen och allting växer av sig självt, och så ordnar sig finansieringen. Det är ju en metod som Göte Jonsson har prövat. Men man kan väl inte direkt beteckna den som framgångsrik. Det är t.o.m. så att en socialdemokratisk regering har prövat det i samband med den stora skatteomläggningen i slutet av 80-talet, och jag tror inte att det var så där väldigt framgångsrikt, Göte Jonsson. Så där skiljer vi oss åt, Jonsson och jag. Jag hör till den mer gammaldags kamerala avdelningen, som säger att om man sänker en skatt med en krona måste man hitta en ny intäkt eller göra sig av med en kostnad. Därför menar jag att man inte kan göra som Göte Jonsson säger. Man kan faktiskt inte bara ta bort skatten och tro att det fixar sig. Jag anser att skall det här förslaget gå ut på remiss så skall det finnas en finansiering. Göte Jonsson säger att det är brukligt att skicka ut remisser rätt ut. Det kanske är brukligt i den värld som Göte Jonsson rör sig i. Men det är inte brukligt i vår regering. En remiss skall skickas ut och vara finansierad, det vill jag säga. Jag kan gärna hålla med Marie Wilén när det gäller det svenska jordbruket. Det var också därför jag tillsatte den här utredningen. Jag tror nämligen att det svenska jordbruket, som ligger långt framme när det gäller miljöfrågan, har en fördel i det långsiktiga perspektivet när det gäller att satsa på det ekologiskt uthålliga, på en bra miljöpolitik som ger konkurrensfördelar för den svenska livsmedelsindustrin när den går ut på export. I den meningen är EU-medlemskapet en fördel för det svenska jordbruket. Men jag röstade inte ja till medlemskapet på grund av EU:s jordbrukspolitik. Det gjorde jag definitivt inte, och jag hoppas att det finns några fler i Sverige som resonerade som jag. Jag är ganska säker på att det var rätt många som resonerade som jag.
Fru talman! Nu börjar jag känna igen näringsministern. Jag tycker att det är bra att vi inte har en massa företagssubventioner i Sverige. Det skall varken Sundström eller jag arbeta för, och det gör vi inte heller. Men skatter på en näring är ju inte subventioner. Det är detta som gör mig bekymrad, och det är nu jag känner igen Sundström. Om man sänker de skatter som den socialdemokratiska regeringen har lagt på svenskt näringsliv så är det, säger Sundström, detsamma som att man ger subventioner till näringslivet. Om vi hade 100 % skatt på det svenska näringslivet och denna skatt sänktes till 50 %, skulle det enligt Anders Sundströms resonemang innebära att vi helt plötsligt subventionerade svenskt näringsliv till 50 %. Detta är ju, Anders Sundström, ett fullständigt ologiskt resonemang. Vad vi nu diskuterar är ju inte ökade subventioner till svenskt jordbruk. Vad jag sade var att om vi över huvud taget inom EU skall kunna sänka subventioner till jordbruket, måste vi se till att slopa politiska kostnader för det svenska jordbruket. Jag hoppas att Sundström går hem och tänker över den situationen. Det är vidare inte så att jag vill subventionera genom att inte finansiera sänkningar av skatter och annat - det vet Sundström. Vi har ett heltäckande budgetalternativ, som faktiskt ger ett bättre saldo för staten än det som Sundström själv har presenterat. Det är så man måste resonera. Frågan är vad vi skall prioritera i budgetarbetet för att få Sverige på fötter och kunna bevara välfärd och välstånd. Vi kan då inte lägga så höga skatter och avgifter på viktiga näringar att vi slår ihjäl dem i konkurrensen med andra länder. Så enkelt är det. Det är den enkla ekvation som gäller för svenskt jordbruks konkurrenssituation i dag.
Fru talman! Vi har nu fått höra att om en svensk bonde inte behöver betala skatt på sin traktor medan däremot en åkare som röjer snö måste betala skatt på sin traktor, är det inte fråga om en subvention. Det är faktiskt något helt nytt som Göte Jonsson har kommit på - en egen fantastisk uppfinning. Det är klart att om man har olika skatter för olika näringar, får de näringar som befrias från skatt en subvention. Det är då inte fråga om ett bidrag i form av ett företagsstöd men ett företagsstöd i form av en subvention. Det är uppenbart att den som plöjer i åkern då har en helt annan konkurrenssituation än den som plogar på vägen. Detta är intressant. Jag menar att det här finns en nyansskillnad, Göte Jonsson, och det var det jag syftade på när jag sade att intresset inte ljuger: Vissa delar av näringslivet skall ha en egen behandling medan andra delar skall ha en annan behandling. Tillbaka till huvudfrågan: Jag tycker att den gjorda utredningen är ett viktigt dokument. Den belyser hela kedjan från primärjordbruket till marknadsintroduktionen ute i Europa och i världen. Den visar var vi har våra nackdelar och våra starka sidor. Det gäller att utnyttja våra starka sidor, och för det krävs satsningar på marknad, forskning och utveckling. Vi skall försöka hitta resurser för detta. Utredningen visar att vårt jordbruk har kostnadsnackdelar i förhållande till våra konkurrentländer, framför allt vad gäller skatter. Detta måste vi hitta lösningar på, men de ligger inte i de dynamiska effekterna. Den vägen har Sverige provat, och den har fört oss in i fördärvet.

Fru talman! Olof Johansson har frågat statsministern om regeringens vilja att kraftfullt bygga goda forskningsmiljöer vid de nya högskolorna samt vidare om regeringen är beredd att ta upp diskussioner med företrädarna för styrelserna i forskningsstiftelserna för en fortsatt uppbyggnad av forskningen vid de nya högskolorna. Statsministern har överlämnat interpellationen till mig för besvarande. I budgetpropositionen för år 1997 föreslog regeringen att tilldela samtliga högskolor permanenta och förstärkta forskningsresurser. Uppbyggnaden av forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna är ett led i att stärka kvaliteten inom grundutbildningen och att utveckla kreativa forskningsmiljöer. Utöver de permanenta forskningsresurserna erhåller de mindre och medelstora högskolorna 1998 ett direktstöd från forskningsstiftelserna med 138 miljoner kronor samt ibland stöd från landsting, kommuner och företag. Därtill kommer de medel som ges från bl.a. Även om det således skett en betydande ökning av den totala andelen av forskningsanlagen till de mindre och medelstora högskolorna utgör de fortfarande en mycket begränsad andel av de totala forskningsresurserna i samhället. Tillkomsten av forskningsstiftelserna bildade av medel med ursprung i de tidigare löntagarfonderna förändrade delvis förutsättningarna för finansiering av svensk forskning. Möjligheterna att utnyttja samhällets forskningsresurser på ett samordnat och effektivt sätt försämrades. Genom att riksdagen antog regeringens förslag till ändring av stiftelselagen, vilken nu ger regeringen rätt att entlediga och tillsätta ledamöter i stiftelsernas styrelser, har förutsättningarna för ett visst demokratiskt inflytande ökat. Därmed förbättras också möjligheterna att bedriva en samlad forskningspolitik. Forskningsstiftelsernas styrelser ansvarar emellertid självständigt för att bedriva verksamheten i enlighet med stiftelsernas stadgar, som inte har förändrats när det gäller stiftelsernas ändamål. KK-stiftelsen, skall enligt sina stadgar bl.a. finansiera forskning vid mindre och medelstora högskolor inom särskilda profilområden. KK-stiftelsen har beslutat att satsa totalt 195 miljoner kronor de närmaste åren så att de mindre och medelstora högskolornas forskningsverksamhet kan utvecklas snabbare. KK stiftelsens satsning syftar till att ge högskolorna möjlighet att utveckla en internationellt konkurrenskraftig forskningsverksamhet genom att i samverkan med näringslivet inrikta sig på väl avgränsade spjutspetsområden. De två andra stora forskningsstiftelserna som ger bidrag till forskning är Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA, och Stiftelsen för strategisk forskning, SSF. Dessa har endast till en liten del fördelat medel för forskningsverksamhet vid de mindre och medelstora högskolorna. Forskare från dessa högskolor deltar visserligen i några av de forskningsprogram som koordineras av forskare vid något universitet, men det är uppenbart att det råder en obalans till de etablerade universitetens fördel. Enligt stadgarna skall Stiftelsen för strategisk forskning och MISTRA främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft. Jag är övertygad om att det finns flera sådana forskningsmiljöer vid de mindre och medelstora högskolorna som är värda att erhålla stöd. Jag delar Olof Johanssons uppfattning att det vore en god sak om stiftelserna vid sin fördelning av medel kunde lägga stor vikt vid samverkansprojekt mellan universitet och högskolor. I syfte att följa upp hur de mindre och medelstora högskolorna utnyttjar tilldelade forskningsmedel har regeringen i tilläggsdirektiv uppdragit åt kommittén Forskning 2000 att analysera detta. Kommittén skall vidare föreslå kriterier för den framtida fördelningen av forskningsmedel. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 november 1998. Det är angeläget att forskningen inom högskolan förstärks med såväl medel över statsanslaget som med medel från forskningsstiftelserna. Det är otillfredsställande att de mindre och medelstora högskolornas andel av forskningsstiftelsernas bidrag inte är större. Regeringens möjligheter att påverka stiftelsernas fördelning av forskningsresurser är dock i dag tyvärr begränsade. Jag är emellertid självfallet beredd att i kontakt med stiftelsernas styrelser framhålla regeringens syn på betydelsen av forskning vid de mindre och medelstora högskolorna och behovet av resursförstärkningar.

Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Anledningen till att den väckts är naturligtvis att detta är exempel på de kvardröjande strukturer som är ganska missgynnande för vissa delar av landet. Det handlar alltså också om regional rättvisa - eller i det här fallet om orättvisa. Jag skulle vilja säga att det finns ett inbyggt konservativt drag i den högre utbildningssfären. Teorin om den kritiska massan lever så att säga kvar som ett diffust kriterium för fördelning av FOU-resurser. Det gäller inte bara utbildningsplatser utan också forskning. Vi har ju brutit detta mönster i vår samverkan kring fördelningen av utbildningsplatser. Därför är det viktigt att man tydligare följer upp detta även på forskningsområdet. Om jag räknat rätt är den sammanlagda andelen av de medel som går till de mindre högskolorna för forskning ungefär 3 %, om man lägger samman både den offentliga delen och stiftelsedelen. Det är, som alla förstår, en oerhört begränsad del av helheten. Jag skulle gärna vilja få signaler om att stiftelserna skall medverka i arbetet kring detta och att regeringen skall ta upp samtal med dem, som jag har begärt. Det är bl.a. därför jag har väckt interpellationen, och svaret på detta var positivt. Jag hoppas att det skall leda till resultat. Det är viktigt att dessa stiftelser också fungerar i enlighet med samhällets intentioner i övrigt. Jag utgår från att vi är helt överens om det. Därutöver behövs en mer långsiktig plan för hur den här utvecklingen skall påverkas. Det gäller inte bara att påverka stiftelserna utan också att ta hänsyn till den samlade situationen när de offentliga anslagen fördelas. Man bör ha en långsiktig inriktning också för detta.

Av svaret framgår att vi inte har så många delade meningar om det här. De uttalanden som gjorts här i de tre sista styckena av svaret är bra. Jag skall därför inte recensera dem i detalj. Det som jag skulle vilja peka på ytterligare är hur viktigt det är att man får en nära och regional kontakt. Min erfarenhet ute från fältet säger mig att det är väldigt mycket svårare att umgås på distans, dvs. med universitet som ligger långt bort. Detta handlar naturligtvis mest om de mindre och medelstora företagen. De har inte alls samma möjligheter att för egen del utnyttja de spin-off-effekter som kan komma, eller få den information de behöver. Också på detta område skulle jag vilja fråga utbildningsministern om han är beredd att fördjupa denna möjlighet.

Fru talman! Herr utbildningsminister! Jag tycker att debatten som har kommit upp om den regionala högskolan är mycket viktig. Det är ett viktigt område som Olof Johansson har tagit upp. Tyvärr tillåter tiden endast att vi går in på en del mindre detaljer här. De mindre högskolorna har mycket snabbt intagit en viktig roll i det svenska samhället. Nu går man omkring och väntar på den entreprenöranda som skall komma av detta. Hittills har vi inte sett så väldigt stora resultat för näringslivet. Men vi vet att mycket av detta kommer att ta lång tid beroende på att det tar relativt lång tid att komma i gång med utexamineringen och forskningen vid högskolorna. De kommuner som toppar rekryteringen av nyutexaminerade präglas i dag av högteknologisk och kunskapsintensiv industriproduktion. Det är framför allt högskolor med elektronik och data som drar till sig näringslivets etableringar. Men detta kommer alldeles säkert, och jag, liksom vi alla här, delar åsikterna att det är viktigt att högskolorna nu också får sina resurser. Anledningen till att vi moderater kanske har varit litet tveksamma hittills är att det fordras en hel del för att detta skall få resultat. Det fordras lärare till alla de studenter som kommer, och det fordras att intagningen till högskolorna inte går så snabbt så att man går miste om kvaliteten i undervisningen. Det finns tecken på att det kanske finns en del kvalitetssänkningar. Vi kan nämligen se att mellan till 233 000 eller med 83 %, medan antalet lärare ökade från 10 000 till 14 000 eller med 36 %. Det finns alltså betydligt färre lärare per elev i dag än vad det gjorde 1987. Detta är ett stort problem. Det gäller även handledningen för forskningen, som på motsvarande sätt i dag inte är riktigt tillgodosedd. Man får väl tänka sig att de första utexaminerade doktorerna och civilingenjörerna kommer att tas i bruk av den befintliga högskolan och där kommer att möjliggöra en utvidgad undervisning. I en kampanj som har bedrivits av Socialdemokratiska studentförbundet har det sagts att vi moderater har varit emot att fyra nya högskolor skall bli nya universitet. Men frågan om universiteten handlar inte om partipolitik. Den avgörs i enlighet med särskilt fastställda kriterier som granskningskommittén inom Högskoleverket ansvarar för. Vad gäller utbyggnaden av högskolan är det enda krav från Moderaterna som möjligtvis skiljer sig från de andras att vi i alla sammanhang värnar en hög kvalitet. Jag kan återkomma om detta litet senare.
Fru talman! Jag delar i högsta grad Olof Johanssons uppfattning när det gäller högskolornas regionala betydelse och utvecklingskraft. Det är alldeles uppenbart, också av många historiska exempel att döma, att högskolan har en stark regional utvecklingskraft. Detta är till fördel för hela Sverige, och inte bara för den specifika regionen. Därför är naturligtvis också den högre utbildningen, liksom all annan utbildning, ett viktigt instrument i regionalpolitiken. Det gäller utbildning, distansutbildning - som jag hoppas att vi skall få tillfälle att återkomma till i något annat sammanhang - men också, självfallet, forskning. Forskning och högre utbildning hör samman. Det är också därför vi, förvisso i enighet med Centerpartiet, har stärkt forskningsresurserna vid de mindre och medelstora högskolorna. Även om jag naturligtvis håller med Olof Johansson om att andelen fortfarande är alldeles för liten, innebär det beslut som nu har fattats inför 1998 års budget en väsentlig förbättring. För 1998 ökar ju de samlade offentliga forskningsresurserna i samhället, som riksdagen beslutar om, med ungefär 500 miljoner kronor. Därtill kommer forskningsstiftelsernas bidrag. Det är alltså en ganska rejäl ökning, likväl. Men självfallet behövs mer, och en samfinansiering med forskningsstiftelserna är därför angelägen. Man måste uppnå en effektivitet i detta. Det är naturligtvis också viktigt att göra prioriteringar. Forskningen kommer nämligen på något sätt aldrig att vara nöjd. Det kommer aldrig att finnas tillräckligt med resurser för att tillgodose alla forskningsönskemål. Därför måste alltså prioriteringar göras, och det måste finnas en långsiktighet i uppbyggnaden. Vi har fattat beslut om en forskningspolitik som för i denna riktning. Men för framtiden, och med tanke på den stora roll som forskningsstiftelsernas nu har fått i forskningsfinansieringen är det angeläget att se över detta i ett sammanhang. Det är en viktig uppgift för den av regeringen tillsatta parlamentariska utredningen om forskningspolitiken, nämligen forskningskommittén Forskning 2000, som den har döpt sig till. Den kommer att göra en samlad granskning både av prioriteringar inom forskningen och naturligtvis av forskningsstiftelsernas roll. Jag är alltså övertygad om att vi om några år kommer att kunna få en volymökning. Den sker stegvis redan nu, den kommer att fortsätta och den kan bli starkare i framtiden. Till Hans Hjortzberg-Nordlund vill jag säga att jag är en aning förvånad över hans inlägg. Det verkar som om man nu från moderat håll nu ser mycket positivt på de mindre och medelstora högskolorna. Men faktum är att Moderaterna har gått emot flera av de viktiga beslut som har fattats här i riksdagen. Alla är lika övertygade om att vi skall ha hög kvalitet. Det är inte det frågan gäller, utan det hela handlar om att se till att högskolorna får resurser för att kunna åstadkomma denna höga kvalitet. När det gäller de fasta forskningsresurserna och möjligheterna att bedriva doktorandutbildning vid mindre högskolor har jag inte märkt att Moderaterna har varit särskilt pådrivande - tvärtom. Det är det som frågan handlar om, och inte om kvalitet. På den punkten är ju alla överens - det skall vara hög kvalitet på alla högskolor. Just därför behövs fasta forskningsresurser vid de mindre och medelstora högskolorna. Det är ju det som Moderaterna hela tiden gått emot, dragit i tvivelsmål eller sagt vara olämpligt.
Fru talman! Det besvärliga, för att inte säga orimliga, i situationen är lätt att läsa sig till. De mindre och medelstora högskolorna har i dag bortemot en tredjedel av studenterna. Men av de samlade forskningspengarna har de en trettiotredjedel. Precis som Carl Tham säger hör utbildning och forskning ihop. När det handlar om en ytterligare kvalificering av den utbildning som kan ges studenterna är det en självklarhet att denna obalans inte är acceptabel i längden. Det har varit ett problem att få ett genombrott för ett annat synsätt på den här punkten, men man måste ju börja någonstans. Jag var på en universitetsort, Linköping, i går kväll och i morse. Det finns där ett storföretag, Saab, som ropar efter möjligheter till samarbete med universitetet. På samma sätt är det på de mindre högskoleorterna. Näringslivet behöver den här möjligheten. I synnerhet de företag som är litet mindre behöver den här nära kontakten. Den kan man inte sköta hur som helst på distans i ett litet företag. Jag vill därför lägga till ett moment som jag inte tog upp i mitt förra anförande och som jag tror är viktigt, nämligen att det inte bara gäller att förändra fördelningen inom stiftelsesfären, inom den offentliga anslagssfären, utan att det också handlar om att skapa nätverk.

Om man vill ha i gång en utveckling på det här området och skapa synergieffekter, inte minst i förhållande till företagsamheten i respektive region, måste den här omfördelningen ske för att nätverk skall kunna byggas. I detta ligger också att man lär sig av och lutar sig mot universitet och högskolor som har varit i gång länge och har högre kompetens på vissa områden. Mellan den synpunkten och att säga att den mindre högskolan inte skall komma i fråga är steget oerhört långt. Det är ytterligt ett skäl till att den här fördelningen är helt orimlig. Jag vill bara starkt understryka hur viktigt det är för att hela landet skall kunna utvecklas att vi får en annan fördelning till stånd, och det så snabbt som möjligt. Utbildningen och utbildningsplatserna är alltså ett viktigt led, men det slutar inte där. För kvalitetens skull, för den regionala rättvisans skull och för studenternas skull på de mindre och medelstora högskolorna behövs en ordentlig regional rättvisesyn också när det gäller anslagsfördelningen på det här området.
Fru talman! Vi är helt överens om att den regionala högskolan behövs. Det har vi nog sagt hela tiden. Däremot har vi inte varit med om nedrustningen av de stora universiteten, vilket är en helt annan sak. Samtidigt som anslagen till de mindre högskolorna har höjts har universiteten fått minskade anslag. Det är inte bra, eftersom universiteten för närvarande, än så länge, har den högsta effektiviteten vad gäller forskningen. Den regionala högskolan har många andra fördelar. Bl.a. är dessa högskolor av stor betydelse för kulturen på de orter där de är förlagda. Även indirekt har de på det sättet en betydelse för näringslivets uppbyggnad. Såvitt jag vet, Carl Tham, hade moderaterna faktiskt en större satsning på högre utbildning och forskning än regeringen. Moderaterna vill, om jag har läst rätt i våra papper, under 1998 satsa 811 miljoner kronor mer än regeringen på utbildning och universitetsforskning. Det som skiljer, och som möjligen skulle vara fel, är att vi inte har gått in på fördelningen av dessa anslag, utan vi har tills vidare följt regeringens linje. Även om vi ibland tycker att fördelningen av pengar till de mindre högskolorna verkar vara slumpmässig och utan någon större konsekvens har vi sagt att vi tills vidare följer regeringen. Vi kan inte sätta i gång med egna utvärderingar av hur de här pengarna skall fördelas. Men det är väl också den enda skillnaden mellan oss.
Fru talman! Jag vill understryka det Olof Johansson tog upp, nämligen att de mindre och medelstora högskolorna många gånger har en större flexibilitet än de större universiteten. Det är på sitt sätt naturligt. Det innebär inte att man skulle vara så mycket skickligare på mindre högskolor än på större, utan det hör ihop med att de stora universiteten är en trögare institution. Det är svårt att göra nya kopplingar och nya prioriteringar inom dessa institutioner. Det är både en styrka och en svaghet. De mindre högskolorna har den möjligheten just för att de är nya. Det har också visat sig att man kan hitta nya intressanta kombinationer när det gäller både utbildning och forskning och att man kan göra koncentrerade insatser på forskningsområdet, även i fråga om mycket avancerad forskning, just genom att den moderna elektroniken ger möjligheter till blixtsnabba kontakter med hela forskningssamhället, inte bara svenska universitet utan också utländska. Det finns alltså en väldig potential i den moderna kommunikationstekniken och dess möjligheter att främja kunskapsutveckling på många håll i landet. Det är därför vi gemensamt satsar på detta. Sådana satsningar har vi gjort här i riksdagen. Jag har deltagit i åtskilliga debatter och diskussioner kring detta här i riksdagen, men i den följande voteringen har moderaterna praktiskt taget alltid gått emot dessa förslag. Det är kanske inte så konstigt, eftersom min företrädare Per Unckel i den sista proposition han lade fram i riksdagen på våren 1994 på regeringens vägnar sade att det inte skulle ske någon utbyggnad av högskolan förrän mot slutet av 90-talet. Sedan har moderaterna fullföljt den tanken när det gäller just de mindre och medelstora högskolorna - däremot inte när det gäller de stora universiteten, det vill jag gärna hålla med om. Vad gäller de stora universiteten har man satsat mer pengar genom att dra in pengar från kunskapslyftet, dvs. en satsning på människor som inte har någon gymnasieutbildning har fått stå tillbaka för att moderaterna vill lägga ökade resurser på de stora universiteten. Vad gäller de mindre och medelstora högskolorna har vi gång på gång haft diskussioner här i kammaren. Moderaterna har då hävdat att en satsning på dessa högskolor inte ger någon kraft, att det inte är någon spets eller någon kritisk massa. Det har varit ett upprepande av gamla argument från de stora universiteten. Uppsala universitet använde samma argument mot Umeå universitet när detta inrättades. Detta har vi fått höra här i kammaren åtskilliga gånger. Moderaterna har också röstat efter dessa uttalanden. Det gäller också högskolor som de annars har sagt sig vara mycket stolta över, t.ex. den i Karlskrona Ronneby gick moderaterna emot detta, trots att det var en ganska liten satsning, som rimligen borde ha inrymts i moderaternas något inflaterade överbud. I fråga om andra, nya högskolor, exempelvis Malmöhögskolan, har ni möjligen haft någon sorts arbetsfördelning. Här i riksdagen, där pengarna anslås, har ni gått emot medan ni lokalt är för detta. Jag kan i och för sig förstå det. Lokalt i Malmö förstår man vad den nya högskolan med forskningsresurser betyder för Malmö och Malmö stads utveckling. Det mönstret kan vi se även på annat håll. Så har det varit ända fram till nu. Möjligen är det den annalkande valdagen som gör att vi nu får höra en något annorlunda och mer tillrättalagd version. Det bekräftar bara vad jag hela tiden har sagt, att om några år kommer alla partier här i riksdagen att säga att det var jättebra att vi satsade på de mindre och medelstora högskolorna, precis som de nu säger att det var jättebra att vi en gång i tiden satsade på Umeå universitet.

Fru talman! Carl Tham och jag deltog båda i en konferens på SNS i Tylösand för ett och halvt år sedan. Där mötte vi båda en oerhörd attack mot tankarna, planerna på att fördela utbildningsplatserna på ett annat sätt än traditionellt, dvs. också till de mindre och medelstora högskolorna. Det var tyvärr ett antal storföretagsföreträdare som drev den linjen, men jag har en känsla av att många av dem i dag har ändrat attityd. Den debatten förs inte längre på samma sätt. Man inser att näringslivet som helhet vinner på att kvalificerad utbildning och forskning finns tillgänglig i olika delar av landet. Det är väl litet grand av detta som speglas också i den debatt som utbildningsministern har med Moderaterna. Så småningom kommer man att inse detta, men man har själv inte ork att vara pådrivande. Jag vill lägga till att det är oerhört viktigt att vi har lärare som är forskarutbildade. Det har vi ju nyligen fått förslag om i propositionen. Det är viktigt att vi tar rätt på fler forskningsbegåvade studenter. Det är ju en knapp resurs, men den finns. Det gäller att se till att alla får dessa möjligheter. Sedan är vi också överens om att det behövs ett ordentligt kompetens och kunskapslyft i hela arbetslivet. Det är en ständigt pågående jakt på utveckling och framtid. För mig som företräder ett decentralistiskt parti är det också självklart att detta skall kunna ske i olika delar av landet. Det gläder mig att vi är överens i dessa huvuddelar.

Fru talman! Andreas Carlgren har ställt ett antal frågor om den högre utbildningen och forskningen. Den syn på den högre utbildningens och forskningens roll som kommer till uttryck i Andreas Carlgrens interpellation har i hög grad präglat den av regeringen förda politiken. Jag vill understryka att det har skett tillsammans med Centerpartiet. Högre utbildning av god och likvärdig kvalitet skall erbjudas vid universitet och högskolor över hela landet. En god spridning av den högre utbildningen ger helt andra möjligheter till kontakter med omvärlden än en koncentration till ett fåtal orter. En förbättrad tillgänglighet underlättar också rekryteringen till högre utbildning och motverkar därmed social snedrekrytering. Expansionen av högskolan de senaste åren har varit betydande. Under fyraårsperioden 1997-2000 tillförs högskolan 60 000 permanenta nya platser, varav närmare två tredjedelar hittills tillfallit mindre och medelstora högskolor. Läsåret 1989 97 var motsvarande siffra 300 000. Och den kommer att fortsätta att öka. Den förhållandevis största ökningen av antalet studenter har skett vid de mindre och medelstora högskolorna. Nästan var tredje student studerar vi dessa högskolor. Utbildningssatsningarna vid de mindre och medelstora högskolorna har också inneburit att studenter från miljöer med svag tradition för högskolestudier har kunnat rekryteras i större omfattning än tidigare. Uppbyggnaden av forskningen vid högskolorna är bl.a. ett led i att stärka kvaliteten inom grundutbildningen. I budgetpropositionen för 1997 föreslog regeringen, som jag nyligen påpekade, att tilldela samtliga högskolor permanenta och förstärkta forskningsresurser. Genom att bygga ut högskolan över hela landet ges även ett stöd för utvecklingen av regionerna. Regeringens åtgärder har inneburit en god infrastruktur, som också Andreas Carlgren efterlyser, för utveckling och tillväxt. Åtskilliga av de mindre och medelstora högskolorna har utvecklat utbildnings och forskningsområden inom vilka de internationellt sett har en stark ställning. Denna profilering medför att de hos Högskoleverket kan ansöka om rätt till ett vetenskapsområde och därigenom även anordna forskarutbildning och examinera doktorander inom detta område. Frågan om att utveckla forskning av kvalitet i en viss riktning beror dock inte enbart på de resurser som staten kan ställa till förfogande. Den beror på en mängd olika samverkande faktorer inom respektive lärosäte, inte minst de enskilda lärarnas initiativkraft och förmåga. Det är skälet till att regeringen vid tilldelandet av de fasta forskningsresurserna till de mindre och medelstora högskolorna inte utpekar inom vilka områden dessa resurser skall användas utan överlåter det åt lärosätenas styrelser som bättre kan överblicka hur dessa medel kan utnyttjas. I syfte att följa upp hur de mindre och medelstora högskolorna utnyttjar tilldelade forskningsmedel har regeringen i tilläggsdirektiv uppdragit åt kommittén Forskning 2000 att analysera detta. Kommittén skall vidare föreslå kriterier för den framtida fördelningen av forskningsmedel. Uppdraget skall redovisas till regeringen den 1 november 1998. Andreas Carlgrens förslag att fördelningen av forskningsanslagen i framtiden bör ha ett starkt samband med den akademiska kvalificeringsgrad respektive högskola har uppnått, t.ex. genom erhållna examensrättigheter, bör naturligtvis övervägas av den forskningspolitiska utredningen. Högskolan har en nyckelroll när det gäller att stödja utnyttjandet av informationsteknikens möjligheter i samhället. En nationell IT-satsning pågår inom högskoleområdet och biblioteksväsendet. Satsningen syftar till att förbättra högskolans möjligheter att utnyttja modern informationsteknik och därmed förbättra möjligheterna för bl.a. distansutbildning. Behovet av distansutbildning är stort, och redan i dag studerar var tionde student på distans. Rätt utnyttjad kan den nya tekniken innebära en omvälvning för högskoleutbildningens räckvidd såväl nationellt som internationellt. Regeringen har uppdragit åt samtliga universitet och högskolor att prioritera och utöka utbudet av distansutbildning. Regeringen avser vidare att återkomma till riksdagen om distansutbildningens möjligheter. Däribland kommer förslag om särskilda platser inom högskolan för distansutbildning att beaktas.
Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Att vi i Centerpartiet har lagt fram de här två interpellationerna - dels den som Carl Tham nyss diskuterade med Olof Johansson, dels den som jag har lagt fram - är ju ett bevis för att vi tror att frågorna om den högre utbildningens roll är helt avgörande för vad som skall hända med vårt samhälle i framtiden. Vi ser ju nu en utveckling där Sverige är på väg att centraliseras. Trots att vi inte önskar det, är utvecklingen på många sätt på väg åt fel håll. Befolkningsströmmar går mot de stora koncentrationsorterna. Stora landsdelar riskerar att utarmas. Jag tror att vi gemensamt har det synsättet att en av de viktigaste motkrafterna kommer att vara att utbildning och forskning kan ske decentraliserat. Det skapar utvecklingskraft runt om i landet. Jag tror att det på sikt kan betyda mycket mer för utvecklingskraften än enskilda regionalpolitiska anslag. Jag tror att det också kommer att ha betydelse för hela Sverige. Det är inte bara en regionalpolitisk fråga, utan det är en fråga för hela landet. Därför är det bra att vi har den här samsynen om infrastrukturen som skapas genom utbildningen och att vi gemensamt vill se till att vi får kunskapsutveckling på många håll. Det har konkret visat sig genom att vi har kunnat fördela nya utbildningsplatser till högskolorna runt om i landet - det sker ju en oerhörd expansion där i dag - och genom att regeringen och Centerpartiet gemensamt har kunnat se till att vi får fasta forskningsresurser. Centerpartiet har här varit pådrivande sedan många år tillbaka. Jag räknar med att vi får en utveckling där det etableras nya universitet i Sverige, precis i linje med det som Centerpartiet länge har arbetat för och även skrivit in i vårt partiprogram. Men nu är det också viktigt att vi diskuterar nästa steg och hur fortsättningen ser ut, så att det här verkligen ger de stora möjligheterna för Sverige och en bra utveckling av kunskapssamhället. Det är naturligtvis en orimlighet att en tredjedel av studenterna går vid högskolor där man bara har en trettiotredjedel av forskningsresurserna. Det är inte bra om inte tillräckligt många lärare har forskarbakgrund. Det är viktigt att man kan utveckla kontakterna med näringslivet. Näringslivet har allt att vinna på det. De små högskolorna bidrar också med viktiga forskningsresultat. Jag tror att det framför allt är tre områden vi måste utveckla. För det första måste andra högskolor få samma utvecklingsmöjligheter som universiteten inom mer avgränsade profilområden. Där har ett steg öppnats genom att det blir möjligt att inrätta vetenskapsområden. Detta har vi kunnat göra i samverkan. Men jag menar att regeringen också skulle kunna främja den här utvecklingen genom att ge utvecklingsresurser under en tid till vissa utpekade profilskolor, precis som vi gjorde med en del av de tidigare universitetsfilialerna när de vandrade vägen till att bli fullt utvecklade universitet. Den andra delen jag vill ta upp är resurstilldelningssystemet. Där menar jag att det klart uttalade syftet måste vara att inrätta sådana kriterier för de nya högskolorna att man verkligen får en ökad andel av forskningsresurserna i förhållande till universiteten. Det tredje området jag vill ta upp är distansutbildningen. Nu säger Carl Tham att regeringen är beredd att lägga fram förslag om särskilda platser inom högskolan för distansutbildning. Det vill jag tolka positivt. Jag vill också säga att Centerpartiet är berett att medverka till att det visar sig mycket snart i den fördelning som skall göras.

Fru talman! Expansionen av den högre utbildningen och utvecklingen inom forskningsområdet är viktig. Det är en målsättning som det råder stor politisk enighet om. I det sammanhanget är det en aspekt man inte får glömma bort, men som dessvärre ibland glöms bort, nämligen kvalitetsaspekten. En alltför snabb ökning av studerandeantalet på vissa platser kan medföra kvalitetsproblem. Vi har ibland olika uppfattningar om hastigheten när det gäller utbyggnaden av olika enheter, men däremot inte om riktningen. Speciellt gäller det i fråga om antalet kompetenta lärare, som för närvarande inte räcker till. På vissa håll, vilket bör vara väl bekant för övriga här, är det en allvarlig brist. De brister som finns orsakades delvis av bristande satsningar när det gällde utbildningen på 80-talet. Hade regeringen då ökat antalet utbildningsplatser så hade tillgången på akademiska lärare varit betydligt bättre än i dag. Men nu har vi den lärarbrist som vi har. Att vi har många lärare utan forskarkompetens inom vissa områden och på vissa högskolor leder till att vi inte får den kvalitet på utbildningen som vi önskar. Jag har i interpellationsdebatter med utbildningsministern påtalat detta och fått visst stöd för min uppfattning, men däremot inget besked om vad regeringen tänker göra för att lösa de här frågorna. Jag delar uppfattningen att de mindre och medelstora högskolorna spelar en mycket betydelsefull roll för utvecklingen av näringslivet i regionen. Kanske är det där de har gjort den allra största insatsen. Det är glädjande på många håll, och vi stöder utvecklingen. Vi ser med positiv attityd på den utveckling som har skett, som utbildningsministern sade, i Karlskrona/Ronneby och Halmstad, för att bara ta ett par exempel. I interpellationssvaret pekar också utbildningsministern på att de enskilda lärarnas initiativkraft och förmåga har en stor betydelse för utvecklingen på det här området. Men om de inte har tillräcklig utbildning kommer initiativkraften och förmågan antagligen inte att räcka till för att fullt ut kompensera bristerna i den formella kompetensen. Och vad gör man då? Låt mig också helt kort beröra distansutbildningen, som jag tycker är en mycket viktig fråga. Den borde ha utvecklats mer i Sverige. Jag vill peka på det regionala ansvar som högskolorna har - kanske framför allt de nya högskolorna - men också på de tekniska möjligheter som finns i dagens IT-samhälle. Här tycker jag att vi mer skulle utnyttja de utmärkta krafter som finns framför allt på undervisningsområdet. Varför kan vi inte använda de allra bästa lärarna till undervisning på distans när vi har den möjligheten i dagens IT-samhälle? Det är en fråga jag skulle vilja rikta till utbildningsministern.
Fru talman! Jag och Andreas Carlgren är nog ganska överens om det mesta i de här frågorna. Men det är vissa saker jag ändå vill understryka när det gäller just nästa steg. Det måste ske en samverkan mellan svenska högskolor och inte bara handla om konkurrens. Konkurrens kan vara nyttigt och vitaliserande, men det måste också ske en samverkan. Om alla högskolor skall kunna utvecklas väl skall man inte - och det gör man inte heller - eftersträva att man forskar på alla områden. Man måste kunna göra specialiseringar, och man måste kunna samverka med andra högskolor. Det sker, med det skulle kunna ske i ännu större omfattning. Det är också uppenbart att de mindre och medelstora högskolorna på många sätt redan har spelat en stor roll och kan spela en ännu större roll i framtiden när det gäller behovet av ökad satsning på naturvetenskap och framför allt teknik. Vi behöver fler välutbildade personer på det området och vi behöver också mer forskning, tillämpad forskning och utvecklingsarbete. När det gäller den stora satsning som nu görs med 60 000 permanenta nya platser är tyngdpunkten lagd på naturvetenskap och teknik. Dessutom har man gjort särskilda satsningar för att stimulera äldre att gå in i naturvetenskap och teknik. Genom de här satsningarna och genom den allmänna fokuseringen på de områdena har också ungdomar i större utsträckning än tidigare visat sitt intresse för de här utbildningarna, glädjande nog. I gymnasiet går nu fler ungdomar på de naturvetenskapliga programmen. Vi ser också att tillströmningen till både ingenjörs och civilingenjörsutbildningen kraftigt ökar. Den får gärna öka ännu mer. Vi bygger därför också ut utbildningen. Det innebär att det kommer att ske en mycket kraftig ökning av antalet välutbildade ingenjörer och civilingenjörer under de närmaste tio åren - en mycket kraftig ökning. Det är naturligtvis oerhört viktigt för näringslivets utveckling. På den punkten spelar de mindre och medelstora högskolorna en mycket viktig roll också som rekryterare av det som förr i tiden kallades för begåvningsreserven, alltså ungdomar som annars inte skulle gå vidare till högskolan. Det gäller för den delen också äldre. Självfallet måste man när man ser över hela forskningssystemet också finna kriterier för anslagstilldelningen som håller för den framtida uppbyggnaden. Det är en viktig uppgift för den sittande forskningskommittén. Till Rune Rydén vill jag säga att det onekligen är mycket silkeslent i dag kring de medelstora högskolorna. Så har det inte alltid låtit här i kammaren. Jag skall inte trötta Rune Rydén med att upprepa vad han tidigare har sagt om dessa högskolor. Låt mig bara fästa uppmärksamheten på en punkt. Det gäller kvaliteten och behovet av disputerade lärare. Vi är helt överens om det. Mot den bakgrunden ter det sig svårförståeligt, minst sagt, att moderaterna gick emot den reform av doktorandutbildningen som Centerpartiet och Socialdemokraterna röstade igenom i höstas och som just innebär att vi kommer att få fler doktorer i framtiden. Vi kommer inte nödvändigtvis att få fler doktorander, men fler doktorer. Så mycket mer uppseendeväckande var det att moderaterna gick emot detta, eftersom man bara ett år tidigare hade motionerat just om en sådan reform, just efter de riktlinjerna. När ett förslag sedan väl läggs fram här i riksdagen går man emot det. Detta kan inte gärna gagna kvaliteten i de svenska universiteten och högskolorna. Det är ju någon sorts månadspolitik, och det kan väl ändå inte vara särskilt konstruktivt.
Fru talman! Jag tror att den viktiga delen just är hur vi går vidare. Jag vill peka på tre områden som jag tror är särskilt viktiga. Det första gäller just att se till att det blir tillräckliga möjligheter för de högskolor, som inte vill satsa så mycket på bredden att man blir universitet, att ändå komma mycket långt på sina specialområden. Jag önskar att de skall ha samma möjlighet som universiteten på sina speciella profilområden. Då blir ändå frågan till utbildningsministern: Är utbildningsministern beredd att se till att vissa högskolor får möjlighet fullt ut att utvecklas som profilhögskolor, t.ex. genom särskilda resurser på samma sätt som vi gav utvecklingsmöjligheter för de högskolor som tidigare var universitetsfilialer och som nu är på väg att bli fullständiga universitet? Jag kunde t.ex. tänka mig att en högskola som den i Karlskrona/Ronneby är kvalificerad för det. Jag kan också se andra högskolor där det skulle vara en viktig satsning att ge just speciella resurser för att man skall kunna utveckla sig på de vetenskapsområden där man har dokumenterat sina kvalifikationer. Den andra delen jag vill ta upp är resurstilldelningssystemet. Jag ser i utbildningsministerns svar till mig att han tar fasta på idén att fördelningen av forskningsanslagen i framtiden bör ha ett starkt samband med den akademiska kvalificeringsgrad som respektive högskola har uppnått, t.ex. genom erhållna examensrättigheter. Vi har ju gemensamt medverkat till att det har blivit tilläggsdirektiv till den forskningspolitiska utredningen vilka öppnar de möjligheterna. Här tycker jag att det är mycket viktigt att vi från politiskt håll klart säger att syftet är att man skall kunna jämföras med universiteten, att man genom att kvalificera sig akademiskt också skall ha möjlighet att bygga upp sina forskningsresurser samt att det skall finnas fasta kriterier som stegvis lyfter de nya högskolorna till nya utvecklingsmöjligheter. På det tredje området, distansutbildningen, tycker jag att det är bra att utbildningsministern öppnar för att särskilda platser inom högskolan för distansutbildning skall bli möjliga. Här vill jag bara säga att det är mycket viktigt att detta verkligen blir av. Centerpartiet vill vara pådrivande för den utvecklingen. Men jag tror också att det kommer att handla om att inrätta någon form av utbildningsorganisationer som utnyttjar hela den nya IT-teknikens möjligheter på distansutbildningsområdet. Sedan gäller väl den viktiga debatten framtiden och vad vi skall göra framöver. Men det kan inte hjälpas att det är fascinerande att lyssna på de moderata inläggen här i dag. Man säger att man stöder den här utvecklingen och att man har en positiv attityd till vad som skett. Det finns väl ändå gränser för vad man kan påstå. Vi har nu diskuterat de nya platserna för högskolan. När vi röstade om dem här i riksdagen röstade moderaterna nej. Vi har talat om hur viktigt det var med de fasta forskningsresurserna. När vi röstade om dem här i riksdagen röstade moderaterna nej. Vi har talat om utvecklingsmöjligheterna för dem som skall kunna bli nya universitet. När vi röstade om det här i riksdagen röstade moderaterna nej. Likadant var det när det gällde möjligheten till nya vetenskapsområden, och likadant var det när det gällde forskarutbildningen. Jag gillar attityden, dvs. att man säger att man är positiv. Men att rösta emot alla konkreta förslag som verkligen skulle kunna leda till någonting är ett ovanligt sätt att markera den attityden. Det är väl ett bevis för att Moderaterna, som kallar sig framtidens parti, har ovanliga problem med att hantera framtiden.
Fru talman! Om vi som omväxling skulle fortsätta den s.k. sammetslena debatten mellan utbildningsministern och mig vill jag bara säga att jag inte har någon annan uppfattning när det gäller satsningen på naturvetenskap och teknik. Detta har moderaterna alltid varit för, och vi kommer att stödja de satsningar som görs på det området vare sig det nu är på ingenjörsutbildningssidan eller på civilingenjörsutbildningssidan. Sedan tog utbildningsministern upp en aspekt där vi hade olika uppfattningar. Det gällde kvaliteten och behovet av disputerade lärare, sade han och påpekade att vi inte stödde regeringens förslag om antagningen till doktorandutbildningen. Detta gick vi emot av ett klart skäl. Det fungerade i och för sig väldigt bra på vissa fakulteter - på teknisk, naturvetenskaplig och medicinsk fakultet. Men det är stora problem med det förslag som regeringen lade fram och som riksdagen sedan antog när det gäller antagningen på humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet. Vi tog intryck av den debatt som fördes, och vi anser att man mera borde ha lyssnat på den debatten och tagit hänsyn till de synpunkter som framfördes från dessa två fakulteter. Det gjordes inte, och det var skälet till att vi gick emot regeringens förslag. Jag tycker att det borde ha funnits plats för en öppning i utskottet till att vara mera lyhörd för den diskussion som fördes efter information från de olika fakulteterna. Jag beklagar också att man inte var mera öppen från regeringens sida. Nu sitter vi där vi sitter. Utvecklingen får visa om vi eller utbildningsministern får rätt på den här punkten. Vad Andreas Carlgrens summering beträffar vill jag bara säga att jag tycker att han skulle läsa litet noggrannare vad vi har sagt i olika sammanhang och även lyssna på vad vi säger i utskottet. Då kanske han fick en annan uppfattning.
Fru talman! Låt mig kort kommentera Andreas När det gäller frågan om resurser till profilområden är det klart att det inte är regeringen som bedömer högskolornas professionella kvalitet inom dessa profilområden. Det gör Högskoleverket. Exempelvis har just Högskolan Karlskrona/Ronneby lämnat in en ansökan till Högskoleverket om att bli erkänd inom det tekniska vetenskapsområdet. Denna bedömning görs på rent professionella grunder. Naturligtvis är det också är en resursfråga. Jag är helt medveten om detta. Det är självklart vår strävan att försöka möta dessa resursbehov. Samtidigt är det omöjligt för mig att göra några utfästelser i detta avseende här och nu. Det är ju en budgetfråga, och den måste behandlas i sitt budgetsammanhang. Helt klart är resursbehoven inom hela högskolan är mycket stora, som jag sade tidigare, och det måste alltså ske noggranna avvägningar och prioriteringar. Här kommer förstås också frågan om stiftelsernas bidrag in, som jag tidigare diskuterade med Olof Johansson. Men vår grundhållning är klart positiv. När det gäller budgetavvägning får vi återkomma. Distansutbildningen, återigen, är en helt central fråga. Det var därför regeringen som en av sina första åtgärder tillsatte en särskild kommitté med uppdrag att lägga fram förslag om och även bedriva projekt för att främja distansutbildning, den s.k. DUKOM. DUKOM har fått ca 100 miljoner till sitt förfogande just för detta, och dess slutbetänkande kommer inom kort. Jag är helt övertygad om att distansutbildning kan erbjuda en mycket stor chans för Sverige. I och med att vi har ett stort land med utspridd befolkning är dessa möjligheter särskilt viktiga. Här tycker jag att man skall vara öppen för en rad olika åtgärder. Det handlar inte bara om resurser utan också om kompetens att utnyttja det här instrumentet. Nyligen ordnade kommunikationsministern och jag en sittning med IT kommissionen och särskilt inbjudna för att diskutera hur man skulle kunna utnyttja IT dels för distansutbildning, dels för att främja en pedagogisk förnyelse av högskolan och universiteten. Detta är sannerligen någonting som behövs på många sätt. Trots vad som har gjorts är det mycket som återstår där. Distansutbildning och IT kan alltså bli en revolutionerande kraft, ett verktyg som kan utnyttjas för att ge människor både bättre möjlighet till utbildning och också möjlighet till en bättre pedagogik. Till Rune Rydén vill jag säga att det är bra att vi är överens om naturvetenskap och teknik. Det var synd att vi inte var överens om det när regeringen lade fram ett förslag om att satsa på att ge äldre chansen att skaffa sig en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning. Också då gick moderaterna emot. Sanningen är ju den, Rune Rydén, att moderaterna har gått emot nästan allt som vi har föreslagit och genomfört på högskolans område. Det finns några få undantag, som jag naturligtvis är tacksam för, men i övrigt har moderaterna gått emot nästan allt. Ni har gått så långt i er oppositionsroll härvidlag att ni gått emot förslag som ni själva tidigare har lagt fram i riksdagen! Så var det med doktorandutbildningen. Nu säger Rune Rydén att ni lyssnade så intensivt. Per Unckel sade tidigare till mig i en debatt att ni hade "filosoferat". Hur det än var tror jag att ni sprang så fort i er oppositionsroll och var så angelägna om att till varje pris gå emot vad Socialdemokraterna och Centerpartiet ville genomdriva på den högre utbildningens område att ni snubblade över ert eget förslag. Så var det!
Jag vill påpeka att det nu inte finns rätt för inlägg för någon annan av ledamöterna enligt de regler vi har.
Jag vill erinra om att det här är en frågestund riktad till regeringen, inte en debatt mellan partier i kammaren.
Fru talman! Vi är helt överens om att den akademiska kvalificeringsgraden skall bedömas av Högskoleverket. Jag tycker att det är en riktig ordning. Men jag hör vad utbildningsministern säger när det gäller resursfrågan. För vår del kommer vi att fortsätta arbeta för att det skall vara möjligt. Jag tror att det är viktigt att vi på det sättet kan utveckla nya profilhögskolor i landet. Vi är också överens om att distansutbildningen är avgörande. Det kan vara en viktig sak när vi diskuterar platsfördelning men också när det gäller t.ex. systemet för resurstilldelning till högskolorna. Jag tror att en möjlig väg kan vara att premiera distansutbildning där. Jag tror också att det är bra med öppenhet. Den utveckling som vi kan skapa tror jag inte bara kommer att ske vid redan existerande högskolor och universitet. Jag kan också tänka mig att det kan behövas nya organisationer och organisationsformer som tar vara på de nya möjligheter, inte minst pedagogiska, som ligger i den nya teknikens framväxt. När det gäller kriterier för att fördela pengarna till högskolan, menar jag fortfarande att det behövs en klar politisk vilja att se till att också de nya högskolorna får sådana kriterier så att resurserna växer i förhållande till universiteten. Till sist vill jag mycket vänligt säga till Rune Rydén att jag förstår att vi skall ta hänsyn också till det finstilta som Moderaterna säger. Men för vår del kommer det att gälla att arbetet för de nya högskolorna och de möjligheter som det skapar inte bara är finstilt.

Fru talman! Jag får tacka socialministern för ett utförligt svar. Att jag har tagit upp denna fråga beror ju på att det rör sig om en grupp människor som jag anser hör till det glömda Sverige. Därför tycker jag att det är viktigt att vi för upp deras behov av rehabilitering och hjälp på riksplanet, eftersom de har en tendens att falla mellan stolar inom kommun och landsting eller helt enkelt prioriteras bort. Detta rör sig ju inte om ett handikapp som på något sätt är livshotande, och det begränsar inte heller dessa personers rörelsefrihet, men det påverkar deras möjligheter att kommunicera med andra människor, att klara sin skolgång och att klara sig på arbetsplatsen. Jag vill kommentera socialministerns svar. Vi är överens om vikten av tidig diagnos och tidig behandling och om barnhälsovårdens roll. Men problemet är ju att barnhälsovårdens och skolhälsovårdens kunskaper i detta sammanhang är bristfälliga. Dessa barn och deras föräldrar möts inte sällan av kommentaren att detta går över. Man förlorar då tid. Det är därför som jag tycker att det är så viktigt att man lyfter upp kunskaperna och fäster stor vikt vid att man verkligen gör något åt detta när man möter barnet första gången. Beträffande det som sägs om att man skall gå ut och öka medvetenheten om stamning hos lärare och elever - jag utgår nu från det skriftliga svar som jag har fått - och att uppsöka intresserade skolor vill jag säga att jag tror att man måste vara mer aktiv än så. Om man inte vet om att det finns ett behov kanske man inte heller från skolans sida visar så stort intresse som man borde. Jag tycker att Skolverket borde få ett uppdrag att försöka genomföra sådan aktivitet. Socialministern skriver också i svaret att det inte är vi på riksplanet som skall styra resursanvändningen i kommuner och landsting. Det är just det som är problemet, att det finns människor som har behov som inte blir tillgodosedda därför att man på kommun och landstingsnivå inte ser problemen i hela deras vidd. I svaret tas också upp att Socialstyrelsen skall påbörja en uppföljning av tillgången på logopeder och deras verksamhet i Jämtland och Västernorrland. Jag tycker att det borde ske i hela riket för att man skall få en överblick över hela situationen. Det är bara ett fåtal logopeder som är specialiserade på stamning. Logopederna skall ju täcka ett så brett verksamhetsfält. De har därför svårt att prioritera dessa upplysande insatser som behöver göras för att åstadkomma attitydförändringar i fråga om stamning och att uppmärksamma vad man kan uppnå med rehabilitering. Det behövs alltså fler utbildningsplatser. Socialministern tar upp den behandling som sker i Göteborg. Det sägs att man där i stort sett inte har behövt säga nej till några patienter. Men problemet är att landstingen inte skickar patienter dit, bl.a. av kostnadsskäl. Väntetiderna är också långa. Till det första besöket är väntetiden tre-sex månader. Till behandling är väntetiden tre-arton månader.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

Fru talman! Rolf Kenneryd har frågat mig vad jag ämnar vidta för åtgärder för att minska den regionala omfördelning som nu pågår. Vidare frågar Rolf Kenneryd vilka åtgärder som jag i så fall avser att vidta beträffande skatteutjämningssystemet för kommuner och landsting. Bakgrunden till interpellationen är den befolkningsminskning som sedan flera år sker i många kommuner. Befolkningsminskningen sker både genom låga födelsetal och genom en omfattande omflyttning framför allt till storstadsregionerna från övriga delar av Sverige. Utvecklingen är oroande eftersom den dels kan vara ett uttryck för att de allmänna tillväxtförutsättningarna utanför storstadsregionerna avviker negativt, dels riskerar att i övrigt successivt försämra förutsättningarna både ekonomiskt och på andra sätt för de regioner som avfolkas och för människorna som bor där. Utvecklingen skapar också problem på specifika områden. När människor flyttar riskerar bl.a. ett överskott på bostäder att uppstå, vilket kan bli kännbart inte minst för de allmännyttiga bostadsföretag som har en stor andel av bostadsbeståndet på många orter. En annan effekt är att de kommunala skatte och bidragsinkomsterna minskar, vilket ställer ytterligare krav på anpassning av kostnaderna för den kommunala verksamheten. Regeringen är medveten om denna utveckling och förbereder också olika förslag till åtgärder. I Regeringskansliet förbereds för närvarande ett förslag till förändrad inriktning av regionalpolitiken. Även Bostadspolitiska utredningens förslag bereds, och regeringen planerar att lägga fram en proposition inom kort. Med detta anser jag mig i huvudsak ha besvarat Rolf Kenneryds första fråga. Rolf Kenneryds andra fråga gäller vilka åtgärder jag avser att vidta beträffande skatteutjämningssystemet för kommuner och landsting. Utjämningssystemet är ett av de absolut viktigaste instrumenten som staten har till sitt förfogande för att omfördela resurser mellan olika delar av landet, från regioner med goda förutsättningar i olika avseenden till sådana med sämre förutsättningar. Tillsammans med de generella statsbidragen syftar utjämningssystemet till att garantera alla kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar oavsett strukturella förhållanden. Inkomstutjämningen är en garanti för att alla kommuner får del av tillväxt och ökade inkomster i landet och utjämnar till mycket stor del skillnader mellan kommunernas skatteunderlag. Detta är av särskild betydelse för kommuner med lågt eget skatteunderlag, t.ex. glesbygdskommuner. Kostnadsutjämningen skall ge alla kommuner samma förutsättningar att erbjuda likvärdig kommunal verksamhet oavsett strukturella förhållanden. Genom inkomst och kostnadsutjämningssystemen tillförs t.ex. glesbygdskommuner och landsbygdskommuner sammanlagt knappt 4 miljarder kronor. Dagens utjämningssystem infördes år 1996, och det hade föregåtts av ett omfattande utredningsarbete under lång tid. Det fanns en mycket bred politisk enighet kring systemets grundläggande principer. Vid riksdagsbehandlingen av frågan rådde det enighet mellan Socialdemokraterna och Centern både om systemets principer och utformning och om konstruktionen av införandereglerna. Det fanns också en enighet mellan dessa båda partier om att tillsätta en utredning med uppgift att följa och utvärdera systemet. I kostnadsutjämningssystemet finns en särskild del som syftar till att kompensera kommuner med befolkningsminskning. År 1998 är det totalt 61 kommuner som får del av denna kompensation, som sammantaget uppgår till 247 miljoner kronor. Det främsta argumentet för denna kompensation är att de kommunala kostnaderna är svåra att anpassa i samma takt som befolkningsminskningen och att kostnaderna per invånare i kommunen således vanligtvis ökar på kort sikt. Samtidigt kan kommuner med en ökande befolkning hävda att också detta är förknippat med ökade kostnader genom krav på en utbyggnad av den kommunala verksamheten, något som inte kompenseras i nuvarande system. Eftersom utjämningssystemet till sin konstruktion är ett nollsummespel för kommunerna respektive landstingen måste merkostnader till följd av befolkningsomflyttningar liksom totala befolkningsökningar klaras inom systemets ram. En avvägning måste därvid göras mellan kompensationens nivå och kostnaderna för övriga kommuner och landsting som måste avstå medel för att finansiera kompensationen. Rolf Kenneryd pekar på det anslag för bidrag för särskilda insatser i vissa kommuner och landsting som infördes i och med utjämningssystemet och menar bl.a. att det stora antalet ansökningar om att få ta del av dessa medel tyder på betydande brister i utjämningssystemet. Rolf Kenneryd hävdar också att flertalet av de kommuner som har sökt är avfolkningskommuner. Av de 51 kommuner som inkommit med ansökningar till regeringen sedan år 1997 är det ca 34 kommuner som har haft en befolkningsminskning under de senaste åren. Jag vill slutligen säga något om den parlamentariska kommitté som har till uppgift att följa, utvärdera och utveckla utjämningssystemet. Kommittén har nu arbetat i drygt två år och har under denna tid gjort omfattande analyser av de olika delarna i systemet och av systemets utfall. Även modellen för befolkningsminskning har blivit föremål för en ingående analys. Kommittén skall lägga sitt samlade förslag till förändringar av systemet under senhösten 1998. Regeringens avsikt är att förslag sedan skall presenteras för riksdagen i sådan tid att förändringar kan träda i kraft år 2000. Det finns säkert skäl att till dess särskilt studera effekterna av befolkningsminskningen för de mest utsatta kommunerna. Som svar på Rolf Kenneryds andra fråga vill jag säga att jag inte avser att aktualisera förslag om förändringar i utjämningssystemet innan den parlamentariska kommittén har slutfört sitt arbete. Jag anser att det vore direkt fel att föregripa kommitténs arbete. Till detta kommer att utjämningssystemet ändå måste ses som en helhet. De avvägningar som måste göras när systemet skall bli föremål för förändringar måste ske samlat för att resultatet skall bli rimligt och acceptabelt för hela landet.
Fru talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret. Det är ett viktigt ämnesområde som vi nu under några minuter har att diskutera. Bakgrunden till interpellationen, dvs. den statistiska bekräftelsen på de senaste årens befolkningsminskning, inger oro. Det krävs snara och verkningsfulla åtgärder på olika politiska nivåer, även från enskilda medborgare i dessa bygder, för att bryta den negativa utvecklingstrenden. Svaret ger en ganska fyllig fakta och bakgrundsbeskrivning. Det indikerar att inrikesministern och hans medarbetare är relativt väl förtrogna med problematiken och dess omfattning. Tyvärr är inrikesministerns redovisning av förslag till åtgärder och lösningar tom, innehållslös, när det gäller konkretiseringar. När det gäller mer allmänna åtgärder hänvisar inrikesministern till pågående beredningsarbete i Jag har förståelse och även respekt för det principiella förhållningssättet att inte avslöja innehållet i kommande propositioner. Jag skulle ändå vilja efterhöra om inte inrikesministern kan lätta litet på förlåten och nämna något om de principer som vägleder det åberopade nu pågående beredningsarbetet. När det sedan gäller det primär och landstingskommunala skatteutjämningssystemet delar jag inrikesministerns uppfattning. Det är ett av de absolut viktigaste instrument som staten har för att omfördela resurser i regionalpolitiskt syfte. Som bekant delas denna uppfattning inte av alla partier i denna kammare. Just därför är det synnerligen viktigt att systemet är så effektivt utformat som möjligt. Som framgår av såväl interpellationen som svaret biträdde Centerpartiet de beslut som ledde till det nuvarande systemet. Jag vill dock påpeka att detta skedde i och med att det här systemet ingick som en del i ett större åtgärdspaket, med åtskilliga andra stora och viktiga komponenter, i syfte att sanera den då dåliga gemensamma ekonomin. Jag vågar påstå att en ensidig uppgörelse kring utjämningssystemet inte hade kommit till stånd utan ytterligare förändringar i den riktning vi då redan hade åstadkommit. Jag tvekar heller inte att påstå att den efterföljande utvecklingen bekräftar att vi från Centerpartiets sida den gången hade rätt i våra synpunkter och strävanden. Inrikesministern hänvisar i sitt svar till att den pågående parlamentariska utredningen bör avvaktas innan förslag till förändringar kan framläggas. Jag har erfarit att utredningen avser att framlägga sina samlade förslag i oktober detta år. Det omöjliggör beslut under höstriksdagen baserade på utredningens förslag. Det framgår också av svaret. Utredningen kan alltså inte inväntas om beslut skall kunna gälla redan under 1999. Det är min absoluta uppfattning att så måste ske. Min avslutande fråga i denna omgång är därför: Är inrikesministern beredd att på någon punkt delta i en diskussion som syftar till beslut som kan gälla redan nästkommande år?
Fru talman! Inledningsvis vill jag säga att den del av landet som jag kommer från, den norra delen, som bl.a. har drabbats av de problem som interpellanten tar upp, inte är en tärande del av Sverige, tvärtom. Industrin i Norrlandslänen drar varje år in över 48 miljarder kronor i exportnetto till vårt land. Det är dubbelt så mycket som övriga landet drar in. Varje sysselsatt norrlänning bidrar alltså till det svenska exportnettot med 21 000 kr över riksgenomsnittet. Tyvärr är situationen mer negativ när det gäller regional utveckling. Jag skall en stund uppehålla mig vid utvecklingen för kommuner och landsting och det nya skatteutjämningssystemet. Jag satt i morse och läste gamla handlingar sedan tiden då man skulle besluta om det nya systemet. Vi fick många brev, telefonsamtal och uttalanden från kommuner, fackföreningar och enskilda personer, där de uttalade sina farhågor inför det nya systemet. Jag läser från några olika uttalanden: Det får inte bara vara storstäder och administrativa centrum som tillförsäkras en positiv utveckling. Landet är även beroende av glesbygd, landsbygd och industriorter. I vårt län - i det här fallet var det Norrbottens - har vi höga kostnader för kommunal service. Det har naturliga orsaker som avstånd, klimat och gles befolkning. Våra kommunalskatter ligger därför relativt högt, men vi har också en hög standard på vår verksamhet. Det är helt omöjligt att kompensera sig med högre skatt om förslaget genomförs. För Gällivare kommun skulle det röra sig om en skattehöjning på 4 5 kr för att hålla samma nivå som i dag; då var skatten Om man höjde skatten i de storstadskommuner som nu har en låg skatt till samma nivå som Norrbottenskommunerna har i dag skulle man klara situationen utan omfördelning. Kommunernas verksamhet utgör en grundval för möjligheten att skapa förutsättningar för utveckling av sysselsättning och tillväxt. Regioner med stor andel lokal produktion i kombination med större beroende av den kommunala verksamheten för den lokala efterfrågan och produktionen är betydligt känsligare för reduceringar av kommunernas intäkter än andra regioner, enligt studier NUTEK genomfört. Det innebär att beroendet av kommunernas och landstingens verksamhet är väsentligt större i skogslänen. Risken är överhängande att vidgade regionala obalanser uppstår om utsatta regioner ytterligare belastas genom kommunala skattehöjningar och brister i infrastruktur. Det var några uttalanden. Nedskärningar slår betydligt hårdare i skogslänen än t.ex. i storstadslänen. Det var en mycket stor oro för hur skatteutjämningssystemet skulle slå. Som det ser ut nu har farhågorna besannats. Nedskärning av offentliga verksamheter med högre arbetslöshet som följd, negativ befolkningsutveckling och tomma lägenheter, som vi har hört tidigare i dag. Nu är det inte bara skatteutjämningssystemet som bidrar till den här utvecklingen, men den är en bidragande orsak till kommunernas minskade intäkter. Många kommuner är i ett minst sagt besvärligt läge, vilket inrikesministern väl känner till. Vi är många som har stora förhoppningar på de propositioner som ministern nämner i sitt svar. Jag kan förstå att ministern inte kan föregripa den kommitté som arbetar med utjämningssystemet. Men jag ville ändå i kammaren föra fram de synpunkter vi har. Jag hoppas att ministern, när det blir aktuellt, vidtar åtgärder så att det vi anser slagit fel i skatteutjämningssystemet ändras. Jag vill instämma med Rolf Kenneryd, jag skulle också gärna vilja veta någonting om vad som är tänkt.
Fru talman! Det inomkommunala utjämningssystemet, som i sig strider mot formuleringarna i den svenska grundlagen om den kommunala beskattningsrätten, har också en rad märkliga och troligtvis oönskade effekter som indirekt har kommit att belysas i såväl Rolf Kenneryds interpellation som i statsrådets svar. En sådan effekt är att det här systemet inte ger en kommun några som helst incitament att själv genom ökat skatteunderlag påverka sina intäkter. Det socialdemokratiska kommunalrådet i Pajala har pekat på detta förhållande och uttalat att det för Pajala kommun - men det gäller i stort sett alla kommuner - inte spelar någon som helst roll för intäkterna om man i kommunen kan fixa fler jobb. Skatteintäkterna blir ändå desamma. Om då kommunen får lägga ned pengar på att öka förvärvsfrekvensen blir en sådan åtgärd en dålig lösning för kommunen. Skatten från det ökade skatteunderlaget tas omedelbart om hand av det inomkommunala systemet. Vi moderater har tydligt sagt att vi vill ha ett utjämningssystem som ger ett hundraprocentigt incitament för kommunerna att själva öka skatteunderlaget. Jag tycker att Jörgen Andersson borde ta tillfället i akt och säga att den kommitté som han har tillsatt också borde studera vilka effekter dagens inomkommunala utjämningssystem har haft på incitamenten ute i kommunerna. Om kommunerna låter systemet styra är ju detta negativa incitament och kommer inte att medverka till en ekonomisk tillväxt i landet. En annan effekt av det inomkommunala systemet är att det är uppbyggt som ett nollsummespel. Statsrådet belyser själv det i sitt svar. Om man vill öka bidraget på någon punkt, t.ex. för befolkningsminskningar, måste man med den här uppläggningen definitionsmässigt minska bidragen någon annanstans. Vi moderater har hävdat att inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen för kommunerna måste vara en statlig uppgift. Det är staten som skall betala de bidragen. Det skall inte ske genom en omfördelning av en lokalt uppburen skatt. Med den metod vi anvisar har man helt andra möjligheter att rätta till de eventuella svårigheter som uppstår, t.ex. på grund av befolkningsminskningar. Det verkar på det svar som Jörgen Andersson har givit som om regeringen och han själv så till den grad har gjort sig till fångar i det här grundlagsstridiga inomkommunala systemet att man inte kan tänka i nya banor, trots att systemet rimligen har direkt negativa effekter för vårt land.
Fru talman! Rolf Kenneryd undrade om jag kunde lätta på förlåten kring den bostadspolitiska propositionen. Den andra propositionen har jag ju inte beredningsansvaret för. Rolf Kenneryd förstår säkert att det inte är möjligt. Jag skall i alla fall säga så mycket att ett av de stora problemen för de kommuner som har kraftiga befolkningsminskningar är att de i flertalet fall också har stora bekymmer med sina kommunala bostadsbolag. De har dessutom en hel del bekymmer med borgensåtaganden för bostadsrättsföreningar. Befolkningsminskningen underlättar inte dessa problem utan försvårar dem tvärtom ytterligare. Det största regionalpolitiska grepp som vi kan ta är kanske därför att göra det lättare för dessa kommuner på just de här områdena. Det är en ansats som vi med all säkerhet kommer att göra i det förslag som vi så småningom skall lägga fram för riksdagen. Rolf Kenneryd frågade också om jag är beredd att göra något avseende utjämningssystemet som kan träda i kraft 1999. Låt mig först säga att jag har en oerhört stor respekt för problematiken kring skattutjämningen. Jag tror att Rolf Kenneryd och jag har samma erfarenhet på den punkten. Jag har under min 15-åriga kommunala bana upplevt fyra skatteutjämningsutredningar som har lett till förslag i riksdagen. Varenda gång ett beslut med anledning av dem har tagits har alla de kommuner som gynnats inte sagt någonting medan de som har fått bidra till systemet har anfört synpunkter. Vi har hela tiden haft en sådan process. Jag tror därför att man skall vara oerhört noggrann med det underlag som krävs när förändringar skall göras i systemet. Jag vill väldigt noga understryka att det finns all anledning att ha respekt för de befolkningsminskningar som nu håller på att ske i glesbygd. Jag ser utomordentligt allvarligt på dem. Om vi skall göra någonting i systemet mot den bakgrunden måste vi vara noggranna med att ha ett ordentligt underlag. Jag har gjort mig underkunnig om att vi inte har ett sådant underlag förrän i slutet av året från Utjämningskommittén. Man får däremot aldrig vara dogmatisk. Det står i överenskommelsen och beslutet om den nya skatteutjämningen att om enskildheter får mycket stora och svåra effekter, skall man vara beredd att göra ändringar. Men jag är angelägen om att säga att det även då behövs ett underlag. Skulle ett sådant underlag komma fram i fall där enskildheter får en förödande betydelse, får man vara öppen för att föra resonemang om detta. Jag tycker dock att de mest omfattande resonemangen måste vänta till dess att man har det totala underlaget. Låt mig säga till Birgitta Gidblom att jag delar hennes bekymmer för den landsända som hon kommer från. Jag skall själv åka upp till Norrbotten på fredag, och jag har varit där många gånger. Jag känner till de problem som ni brottas med. Men jag tycker att man i rättvisans namn måste säga att även storstäderna brottas med en hel del problem. Framför allt får jag höra detta om kostnaderna för flyktingmottagning och för socialbidrag. Varenda gång jag träffar storstadsrepresentanter får jag höra att dessa kostnader är besvärande för dem. Därför är det viktigt att vi ser till helheten när vi gör de här förändringarna.
Fru talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för kompletteringarna. Jag ser med en viss spänning och t.o.m. någon förväntan fram emot de kommande propositionsförslagen. Jag noterar också att inrikesministern ger en viss öppning för att diskutera åtgärder som kan träda i kraft redan nästkommande år. När det gäller det extra skatteutjämningsbidraget, dvs. den pott som avsatts i systemet för särskilda åtgärder i kommuner och landsting, bekräftas i svaret min i interpellationen framförda åsikt att flertalet ansökningar härrör från kommuner med befolkningsminskning. 34 av 51 ansökarkommuner är avfolkningskommuner. Det bekräftar i sin tur också behovet av åtgärder i systemet för att kompensera befolkningsminskningen, vilket skulle minska trycket på det extra skatteutjämningsbidraget. I svaret pekar inrikesministern också på att det i utjämningssystemet finns en särskild faktor som kompenserar för befolkningsminskning. Det är riktigt. Kvalificeringstiden för befolkningsminskningen i denna faktor förlängdes 1996 från fem till tio år. Det medför att de kommuner som haft betydande befolkningsminskning under de senaste tre à fyra åren får vänta ytterligare sex à sju år innan faktorn utlöses. Det är inte rimligt. Jag anser att en återgång till fem års kvalifikationstid bör genomföras utan att den tillsatta utredningens förslag härom behöver inväntas. Det bör i detta sammanhang också övervägas om faktorns tyngd kan utökas. Vilken är inrikesministerns syn på denna viktiga enskildhet i systemet? Jag vill gärna också något kommentera Lennart Hedquists inlägg. Han säger att det nuvarande systemet strider mot grundlagen. Min fråga med anledning härav är: När blev Lennart Hedquist eller för den delen Moderata samlingspartiet domstol i slika juridiska spörsmål? Vidare säger Lennart Hedquist att det inte spelar någon som helst roll för utbekommande av statsbidrag om sysselsättningen ökar i en enskild kommun. Det är inte sant, även om det inte är en fullständig kompensation. Den uppgår i dag till 95 %. Dessutom bidrar Pajala och andra kommuner genom att öka sitt eget skatteunderlag till att det landsomfattande skatteunderlaget ökar. Dessutom hänvisar Lennart Hedquist till att det här i moderaternas sinnesvärld inte skall vara ett inomkommunalt system utan ett system för statlig finansiering. Min fråga med anledning av detta är: Skall denna statliga finansiering ske inom den ram som moderaterna hittills anvisat i riksdagen, dvs. ett i förhållande till vad som förordas av andra i riksdagen representerade partier väsentligt nedbantat anslag?
Fru talman! Jag skall använda den taletid som jag har kvar till att ytterligare peka på de problem som vi har och som jag vet att Jörgen Andersson väl känner till. Norrbotten har förlorat nästan 6 000 invånare på tre år. Totalt har skogslänen tappat drygt 31 200 invånare. Det motsvarar en intäktsminskning för kommuner och landsting om ca 1 200 miljoner. Samtidigt har storstadslänen ökat med närmare 81 000 personer, och det ger en intäktsökning om ca 3 000 miljoner kronor. Till detta kommer förändringen genom det nya skatteutjämningssystemet, som ger storstadslänen kraftigt ökade intäkter. Det är självklart att storstadslänens expansion är kostsam, och många storstäder har också en bekymmersam situation. Jag vill även påpeka att jag absolut inte är någon motståndare till storstäderna. Jag vill dock att hela landet skall leva, både storstad och landsbygd. De människor som vill arbeta och bo utanför storstäderna skall ha möjlighet till det. Det finns vissa konstigheter i det inomkommunala systemet. Låt mig berätta hur det slår t.ex. när skogslänskommuner som tidigare har erhållit skatteutjämningsbidrag skall betala avgifter. Vid fullt genomförd utjämning skulle t.ex. Luleå betala 1 342 kr per invånare och år samtidigt som Danderyd betalar bara Fru talman! Jag vet att inrikesministern på fredag kommer att träffa många oroliga kommunal och landstingspolitiker uppe i Norrbotten. Det är min förhoppning att ministern har med sig några positiva besked till dem.
Fru talman! Jag antar att Jörgen Andersson samlar sig till att så småningom svara också på mina frågor. Rolf Kenneryd gick händelserna i förväg och tog upp några aspekter. Låt mig fylla på med ytterligare några aspekter till Jörgen Andersson, som kanske kan vara utgångspunkter för ett resonemang. Kommunalmännen ute i landet noterar att när de höjer förvärvsfrekvensen, när fler i den egna kommunen har jobb, påverkas skatteintäkterna inte mer än ytterst marginellt. Det är inte ens fråga om några procent, och det finns dessutom Pomperipossaeffekter i många kommuner vid ökad förvärvsfrekvens. Tror inte statsrådet att detta så småningom påverkar kommunernas sätt att agera? Är det inte det som har börjat ske i glesbygdskommunerna? Precis som kommunalrådet i Pajala upptäcker man att det inte spelar någon roll för intäkterna om folk har jobb eller inte. Intäkterna blir desamma. Så småningom börjar människor att flytta. Då uppstår problem, eftersom intäkterna minskar. Jag tror att beslutet häromåret om inomkommunala system innebär att ett oerhört farligt system har satts i sjön. Jag hoppas att Jörgen Andersson kan ta initiativ till att systemet tas bort.
Fru talman! Det var av tidsskäl som jag i mitt förra inlägg inte tog med Lennart Hedquist. Det må vara Lennart Hedquist obetaget att anföra att han tycker att det nuvarande systemet är grundlagsstridigt. Men denna riksdag har inte kommit fram till den slutsatsen. Problemet med det tidigare systemet var att fler och fler kommuner hamnade utanför systemet. De var inte med och bidrog till skatteutjämningssystemet. Det var i regel rika kommuner som hamnade utanför skatteutjämningssystemet. Det var därför det var nödvändigt att få in dessa kommuner i utjämningssystemet. Sedan var det frågan om att kommunalmän skulle sakna incitament till att agera för en högre förvärvsfrekvens. Den tolkningen gör jag inte efter att ha sett uppvaktningar från kommunalmän i försvarsfrågan. Från varenda ort där det har funnits ett hot mot att regementen skall läggas ned - med ett antal civilanställda - har det varit täta uppvaktningar på såväl Försvarsdepartementet som i försvarsutskottet. Det ger inte vid handen att det skulle finnas ett ointresse av att ha en förvärvsfrekvens i kommunerna. Vi har tittat på Moderaternas förslag till skatteutjämning. Det skulle få oerhört negativa konsekvenser för vår glesbygd. Jag är icke beredd att påta mig ett sådant ansvar att utöver de problem som glesbygden redan brottas med införa ett skatteutjämningssystem som ytterligare skulle förvärra situationen. Det är sanningen. Därför ger jag inte mycket för det utjämningssystemet. Jag har en fråga som kan ansluta till det Kenneryd frågade om. Centern vill lägga fram ett förslag där staten skall finansiera skatteutjämningen.

Fru talman! Jag tycker att vi alla borde uppmärksamma Pajalas kommunalråd - och för övrigt alla övriga kommunalråd - på att alla kommuner med en medelskattekraft som understiger rikets medelskattekraft skulle förlora på det system som Lennart Hedquist och Moderaterna förespråkar. Vi i Centerpartiet kommer inte att medverka till en sådan ordning. Jag vill tacka inrikesministern och mina meddebattörer för ett intressant och stimulerande meningsutbyte kring ett angeläget ärende. Jag hoppas att det kan ha medverkat till att inrikesministern och övriga funderar vidare i sina kammare i konstruktiv riktning. Sist vill jag rekommendera inrikesministern att särskilt överväga två åtgärder som kan genomföras nästkommande årsskifte. För det första återgå till fem års kvalifikationsgräns för faktorn för befolkningsminskning. För det andra frysa införandereglerna i avvaktan på att förslag från den pågående utredningen och den därpå följande remissbehandlingen kan framläggas och beslutas.
Fru talman! Det är egentligen ett kompletterande svar till Kenneryd. Det gäller dels ändring av införandereglerna från tio till fem år, dels frågan om frysning som lades till i det sista inlägget. Jag är i dag inte beredd att aktualisera denna sak på det underlag som jag nu besitter.

Fru talman! Fredrik Reinfeldt har frågat mig om regeringens underlåtenhet att för riksdagen lägga fram grundlagsändringsförslagen i enlighet med SOU 1996:129 innebär att regeringen förbereder ett avskaffande av det inomkommunala utjämningssystemet och framläggande av ett nytt förslag som är förenligt med den gällande lydelsen av grundlagen. Fredrik Reinfeldt har också frågat om regeringen har för avsikt att i en omläggning av utjämningssystemet arbeta bort de tillväxtfientliga Pomperipossaeffekter som uppträder för flera kommuner. Detta har delvis berörts i den tidigare interpellationsdebatten. Innan regeringens förslag till nytt utjämningssystem förelades riksdagen, hade Lagrådets yttrande inhämtats över förslaget. Lagrådet motsatte sig därvid inte att förslaget lades till grund för lagstiftning. Lagrådet noterade dock med tillfredsställelse att en särskild kommitté hade tillsatts, med uppgift att närmare analysera innebörden av den kommunala självstyrelsen och beskattningsrätten och dess förhållande till grundlagsbestämmelserna. Finansutskottet uttalade följande i sitt betänkande, som låg till grund för riksdagens beslut om utjämningssystemet: "Med beaktande av den analys av grundlagsfrågan som exempelvis Lagrådet gjort i sitt yttrande finner finansutskottet att allt tvivel om utjämningssystemets grundlagsenlighet kunnat skingras och att ett nytt bidrags och utjämningssystem bör kunna utformas i enlighet med regeringens förslag." I augusti 1995 hade regeringen, som nämnts, tillsatt en parlamentarisk kommitté med uppgift att analysera innebörden av den kommunala självstyrelsen och beskattningsrätten och dess förhållande till grundlagsbestämmelserna. Enligt direktiven skulle kommittén, om den så fann behövligt, föreslå förtydliganden eller ändringar i grundlagsbestämmelserna. Kommittén redovisade sina förslag i september 1996 i betänkandet Den kommunala självstyrelsen och grundlagen . Ett av förslagen var att ett tillägg skulle göras i regeringsformen, vilket syftade till att ytterligare klargöra grundlagsenligheten i det kommunala utjämningssystem som börjat gälla år 1996. Kommittén uttalade därvid att det mot bakgrund av Lagrådets och riksdagens ställningstaganden får anses klarlagt att det utjämningssystem som beslutats kan förenas med regeringsformens bestämmelser. Betänkandet har remissbehandlats och bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Mot denna bakgrund konstaterar jag att det inte kan anses råda något tvivel om utjämningssystemets grundlagsenlighet, och något avskaffande av systemet är inte aktuellt. Jag anser mig därmed ha besvarat Fredrik Reinfeldts första fråga. När det gäller Fredrik Reinfeldts andra fråga vill jag hänvisa till den nu arbetande parlamentariska kommitté som har till uppgift att följa, utvärdera och utveckla utjämningssystemet. Kommittén skall lägga fram sitt samlade förslag till förändringar under senhösten 1998. Regeringens avsikt är att förslag sedan skall föreläggas riksdagen i sådan tid att förändringar kan träda i kraft år 2000. Kommitténs uppdrag är i första hand att följa upp och utvärdera systemet för kostnadsutjämning, men kommittén har också möjlighet att behandla systemet för inkomstutjämning. Som svar på Fredrik Reinfeldts andra fråga vill jag mot den angivna bakgrunden säga att jag inte avser att aktualisera förslag om förändringar i utjämningssystemet innan den parlamentariska kommittén har slutfört sitt arbete.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag tror att det är så att varje regering kan vinna ett och annat val på att konjunkturen är god. Men varje regering som har till målsättning att skapa ett långsiktigt välstånd måste bygga sin politik på i grunden sunda strukturer. Vi har med detta utjämningssystem en felaktig struktur. Det är ett tillväxtfientligt system som slår ihjäl regeringens bästa bundsförvanter när vi talar om att syftet är att hålla nere offentliga utgifter och hålla lägsta möjliga skatt. Den valda konstruktionen är grundlagsvidrig. Statsrådet får ursäkta, men tilltron till att vad varje majoritet i denna kammare säger alltid är sant går kanske något för långt. Det är alldeles klart att ett utjämningssystem som tar pengar från en kommuns kassa för att finansiera utgifter i en annan kommuns kassa måste varar i strid med de formuleringar som finns om innebörden i den kommunala beskattningsrätten. Det är också därför som det här utredningsförslaget finns om att faktiskt införa en grundlagsändringstext som skulle möjliggöra det, om man nu tycker att det är ett gott förslag. Sanningen är den att det finns ideologiska motiv bakom systemet. Syftet är att mycket hårt pressa vissa lågskattekommuner att höja sin skatt. Det är inte bara fråga om en omfördelning. Hela konstruktionen är gjord så att den som har låg utdebitering skall få stryk i systemet. Det har ofta frammanats från olika företrädare att det vore bra om man hade en jämnare kommunal skattenivå i landet. Märkligt nog börjar man med att peka ut dem med låg skatt snarare än dem med hög skatt. Det vore intressant att höra inrikesministern kommentera det faktum att ibland används argumenteringen att det skulle vara oerhört angeläget att få vissa lågskattekommuner att höja skatten för att omfördela resurserna så att högskattekommunerna skulle kunna sänka skatten. Var är alla exempel på kommuner som har gjort detta? Det har flyttats runt väldigt mycket resurser. Effekten blir alltså den att den som sparar och som har låg skatt får stryk i systemet. Det är påfallande ofta i den region som jag representerar, dvs. Stockholmsregionen. Det får alltså till effekt att skattetrycket på det här sättet höjs. De som lyckats genom åratal av effektiviseringar och genom att föra en, som jag tycker, riktigare avgiftspolitik och därmed lyckats hålla skatten låg får ta stryk i systemet och tvingas, med den strypsnara som systemet utgör, att på sikt höja skattenivån kanske upp till 30 kr, t.o.m. därutöver. Den som ligger under länsgenomsnittet drabbas av systemets konstruktion. Detta leder till - det finns ju inte exempel på att kommunala skattesänkningar förekommit bland dem som får ta emot pengar i systemet - att skattetrycket långsamt fortsätter att höjas. Det är också den effekt som vi har sett i landets kommuner. Idén från skattereformens dagar om att ha ett 30-procentigt kommunalskatteuttag har kommit på skam. Ingen tjänar på att kommunalskattenivåerna i landet fortsätter att höjas. Därför skulle jag vilja i min första runda ha kommentarer kring detta. Ser inte statsrådet hur konstruktionen på det här sättet leder till ett totalt höjt skatteuttag inom den kommunala sektorn och vilka negativa effekter det faktiskt kan få för tillväxt och nya jobb?
Fru talman! Statsrådet skriver i sitt svar om utredningen om den kommunala självstyrelsen och grundlagen att betänkandet har remissbehandlats och bereds för närvarande i Regeringskansliet. Den beredningen har nu fortgått i över ett år. Jag har för egen del tagit del av remissynpunkterna. Jag har litet svårt att förstå varför regeringen inte lägger fram ett förslag, om man nu menar att det inomkommunala utjämningssystemet skall fortsätta att leva. Det är alldeles uppenbart att utredningen klarlagt att det inomkommunala utjämningssystemet strider mot regeringsformens ordalag. Det är därför man har lagt fram ett förslag om att ändra i grundlagen. Däremot finns det de som menar att man, i och med att en parlamentarisk praxis utbildats, skulle kunna hävda att grundlagen och praxis ger utrymme för det här systemet. Jörgen Andersson kan väl inte mena på fullt allvar att vi skall ha en grundlag som styrs av en praxis som strider mot ordalagen i regeringsformen? Vi diskuterade tidigare vilka negativa effekter det inomkommunala utjämningssystemet har. Jörgen Andersson efterlyste alternativ. Jag har noterat flera gånger att man inom Inrikesdepartementet tydligen räknat helt fel på vad det moderata alternativet innebär. Låt mig precisera och säga att vad vi gör i vårt alternativ är att vi lyfter bort de generella statsbidragen och lägger dem som ett utjämnings och kostnadsbidrag. Sedan lägger vi ut fullständiga incitament till alla kommuner, oavsett om man har låg eller hög skattekraft, att höja sin skattekraft. Det befängda med dagens system är att så fort en kommun ökar sin förvärvsfrekvens och får ytterligare skatteintäkter tar systemet till hundra procent hand om det. Man kan inte ha ett sådant system som inte låter sig förenas med en kommunal beskattningsrätt. Då har man i praktiken avskaffat den kommunala beskattningsrätten. Det är därför jag tycker att medan tid är skall vi återgå till det system som tillförsäkrar oss den gamla svenska kommunala självstyrelsen med en beskattningsrätt som förr fanns.
Fru talman! Det må vara hänt att Fredrik Reinfeldt inte känner någon tilltro till en eventuell riksdagsmajoritet i någon fråga. Men han bör i alla fall känna tilltro till Lagrådet. Lagrådets yttrande är faktiskt rätt så klart på den här punkten. Fredrik Reinfeldt har rätt i att det nuvarande skatteutjämningssystemet, som beslutades av riksdagen och som trädde i kraft 1996, hade ideologiska inslag. Vi var från vårt håll - och där har vi delade meningar - djupt otillfredsställda med att fler och fler kommuner ramlade ur systemet och därmed inte bidrog till skatteutjämningssystemet. Jag tyckte att det var fel. Vi tyckte inte att det fanns någon rättvisa i det. Därför ansåg vi att det var nödvändigt att göra en förändring på den punkten. Även andra partier i denna riksdag kom fram till samma ståndpunkt. Hittar vi några exempel på kommuner och landsting som har sänkt skatten? frågar Fredrik Reinfeldt. Nej, vi hittar inga exempel på det. När jag far runt i landet, vilket jag gör rätt ofta, och träffar kommunaloch landstingsmän är det inte precis det problem man tar upp att man har så gott ställt att man anser sig kunna sänka skatten. Det är helt andra problem som tas upp. Hur skall vi kunna klara att finansiera vården, skolan och omsorgen framöver? frågar man. Hur skall vi klara de andra ekonomiska problem som vi har? Hur skall man i Norrland kunna klara befolkningsminskningen som slår så hårt? Hur skall man i storstäderna kunna klara de ökade kostnader som socialbidragen medför? De brottas med sådana problem. Det är deras vardag. De har inga som helst tankar på att försämra den kommunala ekonomin med sänkta skatter. Till Lennart Hedquist vill jag säga att frågan bereds inom Regeringskansliet men att det även finns andra saker som vi vill titta på i det förslag som vi har tänkt gå till riksdagen med. Vi har hela problemet med frivillighet och förvaltning när det gäller kommuner som har kommit på obestånd. Kanske vi också måste bedöma om vi skall bygga in en möjlighet till tvångsförvaltning. De som jobbar med en del av de kommuner som i dag är i djup kris skulle inte vara så negativa om de hade ett instrument att gå in med och kunna förvalta en kommun. Det är också sådant som vi måste göra en analys av, därför att det är också grundlagsfrågor. Jag måste rätta Lennart Hedquist på en punkt. Den kommitté som arbetade under ledning av Ulf Larsson kom till den slutsatsen att det skatteutjämningssystem som riksdagen har beslutat om inte är grundlagsstridigt men ansåg att det behövs en del klargöranden. Det var deras slutsats, och det är just det vi tittar på. Jag vill avslutningsvis säga till Lennart Hedquist att vi inte räknar fel på Inrikesdepartementet. Vi har otroligt kompetenta medarbetare som vänder upp och ned och ut och in på siffrorna. Det moderata skatteutjämningsförslaget skulle få en förödande effekt för glesbygdskommunerna. Lennart Hedquist är välkommen att när som helst titta på de siffrorna.
Fru talman! Jörgen Andersson bör kanske känna till att jag har suttit i finansutskottet under den här perioden och följt den behandling som Lagrådet gjorde. Det går inte med bästa vilja i världen att hävda att de två olika utlåtanden från Lagrådet som låg till grund för det nya systemet skulle vara en ensidig hyllning från Lagrådet av hur grundlagsenlig texten är, utan det var mycket tydligt att de var satta under politisk press och att det krävdes en piruett här i riksdagen för att få igenom systemet. För att gå ned till det enskilda exemplet kan jag nämna att Täby kommun när det här systemet har verkat ut alla sina år kommer att betala nära hälften av alla de skatteintäkter som de får in från sina medborgare i inkomstutjämning. I samma läge som vi har en lagstiftning som säger att man skall få ta upp skatt i den egna kommunen för egen verksamhet försvinner hälften av pengarna. Det blir litet svårt, oavsett vad Lagrådet har sagt, att förklara för medborgarna i den kommunen vart alla deras pengar försvinner. Det finns på det här sättet en lång rad kommuner som tar oerhört mycket stryk av detta system. I drygt 20 kommuner uppträder rena pomperipossaeffekter. Det är 10 kr in i ökad kommunalskatt och 13 kr ut till systemet. Jörgen Andersson berömmer sig av att ha varit kommunalman. Tänk om han hade suttit i ledningen för en kommun där varje 10-krona som han får in kostar honom 13 kr! Vad hade han sagt till sina riksföreträdare? Vad hade han sagt till den regering som satt på ett sådant system? Det hade statsrådet aldrig accepterat. Det är tillväxtfientligt. Det sänder fel signaler. Det avlövar den politiska möjligheten att styra en kommun. För att vara uppriktig: varför skall man över huvud taget engagera sig politiskt i en kommun där den här typen av effekter uppträder? Vad tror inrikesministern att hans egna lokala företrädare säger i de här kommunerna när pomperipossaeffekterna uppträder? Tror inrikesministern att de hyllar Pomperipossa? Nej, det gör de inte. De lovar väljarna att de är emot detta system. Socialdemokraterna föreslår dessutom mindre skattehöjningar, typ 70 öre, i många av dessa kommuner, som de fyller med massvis med verksamhet. Men sanningen är den att man t.ex. i Täby kommun skulle behöva höja skatten med över 3 kr om det här systemet får fortsätta utan att en enda krona går till ny kommunal verksamhet i den kommunen. Så fungerar systemet. Så hårt gröper det ur verksamheten. Vad vi har framför oss är ett system som kommer att leda till högre skatteuttag totalt sett. Jörgen Andersson säger att han åker runt till en massa kommuner och att de inte vill diskutera att sänka skatten. Det är möjligt. Då är den intressanta frågan: Vad tror Jörgen Andersson själv som ansvarigt statsråd att vi ser för skatteutveckling när det gäller den kommunala sektorn? Vad är acceptabelt? Är det 33 kr, 34 kr eller 35 kr? Hur långt skall vi komma upp i marginaleffekter innan vi är tillbaka i det perversa system som Kjell-Olof Feldt en gång ville avskaffa just därför att den sammanlagda marginaleffekten var så pass hög som den var? Där spelade kommunalskatten oerhört stor roll. Kom ihåg att kommunalskatten är den största hushållsavgiften för den vanliga familjen. En skattesänkning på 1 kr eller 1:50 kr är en stor lättnad för en vanlig barnfamilj. I inrikesministerns perspektiv handlar det mest om den kommunala kassan. Låt oss tala om familjernas kassa! De sitter också trångt. Där behövs också mer utrymme för att klara de dagliga utgifterna. Då är kommunalskattesänkningarna det viktigaste instrumentet. Jag menar att ni nu har skapat ett system som slår ihjäl de kommuner som har förstått det, till förmån för kommuner som tycker om att höja skatten. Det kan aldrig vara klokt.
Fru talman! Det finns en anledning till att jag kan säga att Inrikesdepartementet har räknat fel på det moderata förslaget, och det är att det helt enkelt inte går att räkna på det. Vi har nämligen fastlagt en rad principer på vilka ett nytt system skall grundas, men något detaljerat förslag som det går att räkna på föreligger inte. Därför räknar Inrikesdepartementet fel om man går ut och säger att den och den kommunen skulle det slå si och så på. Studera i stället de grundläggande principerna för vårt system, Jörgen Andersson! Då tror jag att regeringen kommer att se att det finns mycket att hämta i vårt förslag. Jag vill också säga något om grundlagsenligheten. Lagrådet nr 1 sade att det inomkommunala systemet var grundlagsvidrigt. Regeringen drog sig tillbaka och funderade på vad man skulle göra i den situationen. Så tillsatte man den här kommittén, och sedan funderade man fram och tillbaka och ändrade på sitt gamla förslag och lade fram det för Lagrådet. Då sade Lagrådet, som nu hade en helt ny sammansättning: Ja, man kanske kan säga att med konstitutionell praxis skulle det kunna gå att förena med grundlagen, men då får man trycka på orden konstitutionell praxis. Med hänsyn till att regeringen tillsatt en kommitté som skall utreda förhållandet får det väl gå för den här gången. Sedan kom den här kommittén med sitt förslag, där man ville göra grundlagen kongruent med det här i och för sig orimliga systemet, och regeringen lade inte fram ett förslag. Jag tycker då att Fredrik Reinfeldts fråga är mycket berättigad. Slutsatsen bör vara att grundlagens bestämmelser skall hållas. Och då bör vi snarast gå ifrån det inomkommunala utjämningssystemet, eftersom regeringen inte har lagt fram ett förslag till den här riksdagen. Därmed kommer det inte att kunna träda i kraft någon grundlagsändring förrän långt fram i tiden.
Fru talman! Jag måste säga att jag finner det märkligt när Fredrik Reinfeldt säger att Lagrådet var under politisk press. Det jag känner till om Lagrådets arbete - Fredrik Reinfeldt har säkert längre erfarenhet än vad jag har på den punkten - är att det är mycket kvalificerade och oberoende jurister som gör sina bedömningar och som icke tolererar att sättas under politisk press. Jag kan inte tänka mig att de vid något tillfälle utsätter sig för det, utan de gör en oberoende bedömning. Det har de säkert gjort i det här fallet också. Finansutskottet sade: Med beaktande av den analys av grundlagsfrågan som Lagrådet gjort i sitt yttrande finner finansutskottet att allt tvivel om utjämningssystemets grundlagsenlighet kunnat skingras och att ett nytt bidrags och utjämningssystem bör kunna utformas i enlighet med regeringens förslag. Fredrik Reinfeldt tar upp Täby som ett exempel. Jag har, som jag sade tidigare, rest kors och tvärs i det här landet ett flertal gånger och besökt nästan de flesta kommuner. Framför allt har jag ägnat mycken tid åt Norrlandskommunerna. När jag ser de problem och de bekymmer som de brottas med där uppe måste jag säga att jag inte tycker så förfärligt synd om Täby. Det nya skatteutjämningssystem som riksdagen antog, med genomförande den 1 januari 1996, hade också som ett av sina motiv att underlätta för storstäderna på grund av deras kostnader. Om vi inte skulle ha infört det nya skatteutjämningssystemet är jag övertygad om att storstäderna hade fått göra kraftiga skattehöjningar. Det är ju ändå på det sättet att många av förortskommunerna till storstäderna - det må vara Täby i Stockholm, Kungsbacka i Göteborg eller Vellinge i Malmö - får storstädernas fördelar men är inte till alla delar med och finansierar storstädernas kostnader. Därför var en utgångspunkt i det nya skatteutjämningssystemet att även ta en viss hänsyn till det. Sedan säger Lennart Hedquist, och det bekymrar mig, att det inte går att räkna på det moderata förslaget. Då skall vi nog vara aktsamma med att införa ett sådant förslag. Vet vi inte ens vad det får för kosekvenser, bör vi nog avhålla oss från ett sådant förslag.
Fru talman! Jag tror att det är ganska klart för åhörarna hur inrikesministern ständigt återkommer till hur kommunerna mår, medan jag mer har försökt ha perspektivet hur invånarna mår. Men jag kan göra fullständigt klart för inrikesministern att jag skall hälsa de 60 000 invånarna i Täby att han inte tycker synd om dem. Jag skulle kunna framföra det på Lidingö, i Danderyd, Nacka eller en lång rad andra kommuner i Stockholmsregionen då detta uppträder. Problemet är att de bor i en storstadsregion med allt vad det innebär av högre kostnader. Det är många kommuner som har en mer riktig avgiftspolitik. Jag hörde i TV i går att avgiften till den kommunala musikskolan är ca 600-700 kr i en kommun som Sollentuna. I Luleå, socialdemokratiskt styrd, har man just avskaffat den och infört nolltaxa. Det är för mig en rik kommun. Det är en kommun som inte tar ut några avgifter och som har råd med de utgifter som andra kommuner inte ens skulle fundera på att lägga ut pengar på. Men runt Stockholmsregionen finns hårt slimmade kommuner som försöker ägna sig åt sina kärnverksamheter och har låg utdebitering därför att dess invånare skall ha råd med höga boendekostnader. Inrikesministerns signal till dem är att det inte är synd om dem. Det skall framföras. Det är en viktig signal inför den valrörelse vi närmar oss, därför att syftet här har hela tiden varit - det har vi också fått bekräftat i dag - att pressa fram skattehöjningar i lågskattekommuner. Då uppnår man ju åtminstone syftet nedifrån, en mer jämn utdebitering i landet. Men då är också frågan: Varför har inte fler sänkt skatten i toppen? Det angavs nämligen som ett av skälen för att göra hela den här förändringen. Till sist vill jag återgå till frågan om hur inrikesministern själv hade agerat som kommunalman, om han styrde i en kommun där 10 kr in betydde 13 kr ut? Vad leder det till för demokrati? Vem engagerar sig i den kommunen? Detta är viktiga frågor att ställa sig.

Fru talman! Jag kan hjälpa Fredrik Reinfeldt genom att än en gång upprepa att i jämförelse med de problem som jag har sett finns i de flesta Norrlandskommuner och i skogslänen är de problem som man har i Täby faktiskt rätt så lätta. I den jämförelsen tycker jag inte synd om Täby.

Det är många åtgärder som behöver vidtas för att det skall bli möjligt. Men skatteutjämningssystemet är en faktor och ett system som gör det möjligt att omfördela resurser mellan landets kommuner, så att även de kommuner som har det besvärligt skall kunna tillgodose sina medborgare i dessa berättigade krav. Det tycker jag är ett av de viktigaste kraven att ställa på ett skatteutjämningssystem. Ur det perspektivet kan jag tala om för Fredrik Reinfeldt att jag även som kommunalman hyllade principen att vi solidariskt skall hjälpa till att ge samtliga kommuner den möjligheten.

Fru talman! Mikael Odenberg har frågat vilka åtgärder regeringen avser vidta i syfte att motverka kommunal näringsverksamhet och för att stoppa kommunala företag som har etablerat verksamhet i strid med kommunallagens lokaliseringsprincip. Vidare har Mikael Odenberg frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att underlätta en ökning av kapitalbasen i de kommunala bostadsföretagen samt vad regeringen avser att göra för att tillse att alla kommunala bostadsföretag fullgör sina förpliktelser enligt årsredovisningslagen och aktiebolagslagen. själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Vidare får kommuner driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. Från rättslig synpunkt finns det inte någon klar skiljelinje mellan vad som brukar kallas den kommunala sektorn och det som i dagligt tal brukar kallas näringslivet. Kommuner har rätt att vara verksamma på en rad områden som vanligen ses som en del av näringslivet. Kommunen kan i stor utsträckning välja mellan att driva sin verksamhet i förvaltningsform eller i annan form, t.ex. i aktiebolagsform. Kommunallagens kompetensregler, t.ex. lokaliseringsprincipen och krav på att den verksamhet som bedrivs är av allmänt intresse för kommunmedlemmarna, gäller även för verksamhet som bedrivs i företagsform. Företagen har således inte vidare kommunalrättslig kompetens än vad kommunerna har. I rättspraxis har lokaliseringsprincipen försetts med viktiga modifikationer som hänger samman med dels befolkningens rörlighet, dels ofullkomligheter i kommunindelningen. Rättspraxis har godtagit att undantag från denna princip skett på så sätt att kommuner får sälja tillfällig överskottskapacitet på marknaden. Kommunallagen innehåller också bestämmelser om laglighetsprövning av kommunala beslut. Denna prövning som sker på talan av en kommunmedlem har till ändamål att se till att den kommunala självstyrelsen utövas på ett lagenligt sätt. Hit hör bl.a. frågan om den kommunala kompetensen. Genom att principiellt viktiga beslut som rör företagen skall underställas fullmäktige har säkerställts att dessa blir föremål för laglighetsprövning. Från näringslivet har från tid till annan framförts klagomål om konkurrenssnedvridande förfarande mellan den offentliga och den privata sektorn. Regeringen har därför beslutat att inrätta ett råd för frågor om konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor. I rådet skall ingå representanter för offentlig och privat verksamhet. Rådets uppgift skall vara att, med beaktande av de olika grundförutsättningar som gäller för offentlig och privat sektor, söka undanröja konkurrenskonflikter mellan sektorerna. Rådet skall bedriva sin verksamhet under tre år och därefter redovisa sina samlade erfarenheter och resultat som uppnåtts. Någon ytterligare åtgärd, såvitt avser kommunal näringsverksamhet och kommunala bolag, anser jag inte att det i dagsläget finns anledning att vidta. Vad avser frågan om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att underlätta en ökning av kapitalbasen i de kommunala bostadsföretagen får jag erinra om innebörden av regeringens förslag i propositionen om överlåtelser av allmännyttiga bostadsföretag eller deras bostäder . Genom riksdagens beslut med anledning av detta förslag har det öppnats möjligheter att under tiden oktober 1996 till utgången av december 1997 bredda ägandet i kommunala bostadsföretag utan att företagets ställning som allmännyttigt förloras eller villkoren för räntestöd förändras. Bestämmelserna har senare förlängts att gälla intill utgången av år 1999 . Detta innebär att en kommun kan sälja upp till 49 % av aktierna i sitt helägda bostadsbolag. Förslaget lades fram just i syfte att kunna tillföra bolagen både kapital och ägarkompetens från annat håll. Vidare kan kommunen som ägare tillskjuta kapital till sitt bostadsföretag för att på så sätt öka kapitalbasen för bolaget. När det gäller frågan om värdering av fastigheter i kommunägda bostadsföretag kan jag konstatera att det inte är relevant att utgå från marknadsbedömningar för nedskrivning. Företag vars främsta uppgift är att svara för bostadsförsörjningen i en kommun innebär en långsiktig förvaltning där avsikten är ett långsiktigt ägande. Årsredovisningarna, i de i interpellationen omnämnda bostadsföretagen, har granskats av företagens revisorer som inte funnit att det finns sådana omständigheter att nedskrivning skall ske. Det är för övrigt revisorerna som är satta att granska efterlevnaden av årsredovisningslag och aktiebolagslag. I detta sammanhang vill jag även peka på att regeringen tillsatt en kommitté för att göra en översyn av den kommunala revisionen. Enligt sina direktiv skall kommittén föreslå lagändringar och åtgärder som kan anses motiverade för att bl.a. öka effektiviteten och kompetensen i revisionsarbetet. I uppdraget ingår även att utreda förutsättningarna och formerna för en reell samordning av den kommunala revisionen. Kommittén skall redovisa resultatet av sitt arbete under våren 1998.
Fru talman! Jag ber först att få tacka inrikesministern för svaret på interpellationen. Jag tycker att det finns anledning att vara bekymrad över den snabbt expanderade kommunala verksamheten i bolagsform. Kommunala bolagsbildningar är i praktiken ett sätt för många kommuner att försöka kringgå kommunallagens restriktioner av vad kommuner får syssla med. Den kommunala bolagsverksamheten försvårar medborgarnas insyn. Vi har fått ett exempel på det nyligen. Mats Hulths sätt att fördela sina interna representationsnotor över ett antal kommunala bolag är ett misslyckat exempel på hur man försvårar insyn för medborgarna. Det är också svårare för medborgarna att överblicka vilka beslut om kommunala verksamheter som de facto fattas inom bolagssektorn. Det är ett av skälen till att vi i dag har en lång rad etablerade kommunala verksamheter som strider mot kommunallagens lokaliseringsprincip. Det gäller alltså verksamheter som bedrivs i andra kommuner än den egna. Det allvarligaste är att den kommunala bolagsverksamheten och den kommunala näringsverksamheten snedvrider konkurrensen. Vi har i dag på Konkurrensverket en strid ström av anmälningar. Konkurrensverket kan sällan ingripa eftersom det inte handlar om att göra det som det står om i konkurrenslagen, nämligen att missbruka en marknadsdominerande ställning. Det är likafullt en snedvridning av konkurrensen som orsakar välfärdsförluster för det svenska samhället och för de svenska medborgarna. I praktiken konkurrerar de kommunala bolagen med den kommunala beskattningsrätten som eget kapital, och det kan aldrig bli en konkurrens på lika villkor. Jag är litet besviken över att inrikesministern bara avfärdar detta med att säga att man från regeringens sida minsann har inrättat ett råd för konkurrensfrågor. Det är väl gott nog. Frågan är vilken tröst ett råd för konkurrensfrågor ger den näringsidkare som har konkurrerats ut av en öppet eller dolt subventionerad kommunal näringsverksamhet. De kommunala bostadsbolagen är ett särskilt sorgebarn i detta sammanhang. Bostadsinvesteringar är oerhört kapitalkrävande investeringar. Det är långsiktiga och riskfyllda investeringar - något som vi har sett prov på i Haninge kommun. Det är investeringar som kräver ett rejält eget sparande. De kommunala bostadsföretagen har dock byggts upp utan några nämnvärda krav på eget sparande. Tvärtom har vi haft ett system med subventioner och regleringar som har gjort det möjligt för de kommunala bostadsföretagen att bedriva sin verksamhet utan att ha en stadig kapitalbas att stå på. I dag är ett stort antal av de kommunala bolagen hopplöst underkapitaliserade. Åt detta gör regeringen ingenting. Man slår vakt om ett omodernt kommunalt fastighetsägande och försvårar i praktiken en nödvändig omstrukturering. Jag har nu i min interpellation tagit upp det förhållande att vi inom den kommunala bostadssektorn har ett stort antal företag som är välskötta, men också ett stort antal företag som i praktiken är på fallrepet. Det fattas 5 miljarder kronor i de 15 mest utsatta kommunala bostadsföretagen. Här har man uppblåsta fastighetsvärden i sina balansräkningar. De fastighetsvärdena borde skrivas ned. Företagen borde, om de följer lagen, upprätta kontrollbalansräkningar. Sedan skulle företagen rekonstrueras eller likvideras. Jag frågar vad inrikesministern tänker göra åt detta. Ministern kryper då bakom de kommunala revisorerna och säger att det inte är relevant att utgå från marknadsbedömningar för nedskrivning. Jag frågar mig varför det inte är det. Årsredovisningslagen är på denna punkt mycket tydlig. Jag skulle återigen vilja veta vilka åtgärder regeringen avser vidta för att se till att de kommunala bostadsföretagen i likhet med alla andra företag verksamma i detta land följer de lagar som Sveriges riksdag har stiftat.
Fru talman! Det kanske ändå finns anledning att väldigt kort uppehålla sig vid det historiska skälet till framväxten av de kommunala affärsverksamheterna, oavsett om det skedde i bolagsform eller i förvaltningsform. De växte ju fram därför att ingen annan var intresserad av verksamheten. Efter andra världskrigets slut var ingen intresserad av att bygga bostäder i vårt land. Hade de allmännyttiga bostadsföretagen inte bildats - hade bostadskooperationen inte funnits - hade det inte byggts några bostäder för det breda folklagret. Det fanns inte heller något stort intresse för att ta ansvar för energin. Intresset var minimalt för att ta ansvar för gator, vatten och avlopp. Därför bildade kommunerna organisationer just för detta. Det är väl därför man anser att dessa verksamheter faller inom normal kommunal verksamhet. Jag tycker att det finns anledning att blicka tillbaks litet grand och se varför dessa verksamheter växte fram. Som Mikael Odenberg med all säkerhet känner till lyder kommunala bolag under samma offentlighetsprincip som verksamheter som bedrivs i förvaltningsform. Det är samma insyn. Jag tycker inte att man skall negligera det råd som regeringen nu har föreslagit skall inrättas. Det skall bestå av medlemmar dels från den offentliga sektorn, dels från den privata sektorn. De får tillfälle att penetrera och analysera de rapporter som kommer utifrån landet - särskilt från den privata sidan - om att kommunerna snedvrider konkurrensen. Fram med de rapporterna på bordet! Låt rådet ta dem till sig, diskutera dem och analysera dem. Det finns också anledning att säga att de kommunala bolagen endast ökade med 4 % mellan 1990 och 1995. Det är inte någon förfärligt snabb ökningstakt. Så vill jag gå in på frågan om de kommunala bostadsbolagen. 900 000 lägenheter i vårt land. Det är minoriteten av de kommunala bostadsbolagen - oftast de som förvaltar 1 500 lägenheter eller färre - som har ekonomiska bekymmer. Precis som Mikael Odenberg sade är majoriteten av de kommunala bolagen faktiskt friska och sunda. har kommit fram till att detta omfattar ungefär 5 miljarder. Det skall jämföras med vad fastighetskrisen på den privata sidan i slutet på 80-talet har kostat skattebetalarna. Ingen har ännu slutnotan. Det har talats om allt mellan 50 och 70 miljarder. Det var de förluster som de professionella fastighetsförvaltarna åsamkade de svenska skattebetalarna. I det perspektivet är de kommunala bolagen inte så förfärligt dåliga. Jag tycker att man måste kunna se på den kommunala bostadsbolagen på ett helt annat sätt. Det finns en annan uppgift för dem. Det finns en långsiktighet. Deras uppgift är framför allt att se till att medborgarna i kommunerna kan känna trygghet i sitt boende. Det är en av de kommunala bolagens viktigaste uppgifter.
Fru talman! Jag har inget emot att inrikesministern blickar bakåt. Min kritik gäller att inrikesministern bara blickar bakåt. Jag tycker att det finns ett behov av att också blicka framåt. Vi har historiskt byggt upp en omfattande kommunal näringsverksamhet inom bostadsektorn och inom energisektorn. Båda dessa sektorer har avreglerats. Kommunerna möter nu yttre konkurrensvillkor i huvudsak på lika villkor. Man skyddas inte av regleringar och subventioner i den utsträckning som man har gjort i historisk tid. Det innebär att det ställs helt nya krav både på energiföretagens och bostadsföretagens sätt att bedriva sin verksamhet. Vi har haft en bostadskrasch i Haninge. Vi har haft en krasch i energisektorn. Jag vågar påstå att det kommer fler krascher inom båda dessa sektorer därför att den kommunala företagssektorn inte är skickad att möta de krav som ställs på bolags verksamhet under fri konkurrens och utan skydd av statliga regleringar och subventioner. Det stora bekymret här är ju att den kommunala bolagssektorn genrellt sett - även om det finns exempel på välskötta och lönsamma företag - är hopplöst underkapitaliserad. Ett antal kommunala bostadsföretag är i dag konkursmässiga. Man bedriver en riskverksamhet där hela kommuners framtid står och faller med bolagen. Kommuner har utestående borgensåtaganden för kommunal bolagsverksamhet och kommunalt bostadsbyggande på i storleksordningen 750 miljarder kronor. Jag tror att man skall vara försiktig med att göra jämförelser med fastighetskrisen. Den kris som skulle kunna uppkomma inom den här sektorn är ju av gigantiskt format. Jag vill återkomma till inrikesministerns konstaterande i interpellationssvaret om att det inte finns någon anledning att bry sig om vad fastigheterna i de här utsatta företagen har för marknadsvärde. Det skulle inte vara relevant. Nu är det så att årsredovisningslagen är mycket tydlig. Den ger klart besked: Har tillgångar förlorat i värde så skall de skrivas ned. Det är två saker här som är litet pinsamma för invandrarministern. Det första som är pinsamt är att så sent som för tre dagar sedan skrev SABO:s vd, Bengt Owe Birgersson, en artikel i Dagens Industri där han konstaterade: "Det innebär att nedskrivning ska göras så fort det verkliga värdet understiger det bokförda värdet." Han vill antingen ha en speciallagstiftning som skulle göra det möjligt för de här bolagen att fortsätta med någon sorts kreativ bokföring eller ändrade värderingsregler i årsredovisningslagen. Det andra som är pinsamt är att det ju inte är jag som har hittat på den här årsredovisningslagen. Den årsredovisningslag som vi talar om har Jörgen Anderssons regering framlagt och fått godkänd av riksdagen. Därför kvarstår min fråga: Vad avser inrikesministern att göra för att se till att även kommunalt ägda företag rättar sig efter de redovisningsregler som måste tillämpas av varje annat företag i detta land? Det går inte att krypa bakom några kommunala revisorer. Regeringen borde känna ett ansvar för att upprätthålla respekten för de lagar som regeringen själv har framlagt förslag om och fått beslut om i Sveriges riksdag.
Fru talman! Jag tycker att det är fullständigt relevant att jämföra vad fastighetskrisen där de s.k. proffsen var inblandade har kostat skattebetalarna med det som vi nu kan bedöma att kostnaderna för de kommunala bostadsbolagen kommer att bli. Det är relationer på ca 60 miljarder kronor respektive 5 miljarder kronor. När sedan Mikael Odenberg tar upp siffran om borgensåtaganden - som jag inte har möjlighet att kontrollera - på 750 miljarder, är det väl så att det också finns en tillgångssida i de svenska kommunerna som inte är helt oansenlig? När det gäller bostadsbolagen vill jag säga att bolagen, i detta fall nämner Mikael Odenberg bostadsbolagen, inte bara har kommunala revisorer. De har också auktoriserade revisorer som lyder under ett revisionsreglemente. Det finns faktiskt exempel på att sådana auktoriserade revisorer i någon kommun i det här landet nu har krävt nedskrivningar av fastighetsvärdet. Jag har alltså fullt förtroende för att dessa revisorer tar sitt revisorsuppdrag på allvar och också fullgör de skyldigheter som detta innebär. Men jag är angelägen om att tillägga att de kommunala bostadsbolagen också har en annan uppgift, nämligen att långsiktigt trygga ett lägenhetsbestånd och se till att de boende känner trygghet i sitt boende. Det är kanske den viktigaste uppgift som de kommunala bostadsbolagen har. Det innebär inte att man skall ge sig ut på ekonomiska äventyrligheter. Det trodde jag var självklarheter som jag inte behövde nämna från denna talarstol.
Fru talman! Den stora bankkrisen var väsentligen en kris som hamnade inom fastighetssektorn - lokalfastigheter och näringsfastigheter. Det blev stora belopp. Inrikesministern nämner 60 miljarder. Nu har staten lyckats återta en hel del av de här pengarna. Det enda skälet till att den här krisen ännu inte har spridit sig till bostadssektorn är det bruksvärdessystem för hyressättningen som har inneburit att man har skickat notan vidare till oss som är hyresgäster. Det är huvudanledningen till att vi inte har haft motsvarande förluster inom bostadssektorn. Det borde inrikesministern vara medveten om. Jag uppfattar att Jörgen Andersson på något sätt är så förblindad av sin, tycker jag, litet gammaldags omsorg om det kommunala bostads och fastighetsägandet att han inte ens vill slåss för att de kommunala bostadsföretagen skall iaktta samma regler som gäller för all annan bolagsverksamhet i det här landet. Det är ett faktum att ett antal kommunala bostadsföretag är i en situation där de borde upprätta kontrollbalansräkning, där företagen borde rekonstrueras eller läggas ned. Det följer av den årsredovisningslag som Jörgen Anderssons regering själv har framlagt förslag om i riksdagen. Jag kan bara konstatera att regeringen inte bryr sig. Den kommer inte att göra något. Den hoppas att de kommunala revisorerna kanske vaknar någon gång. Jag får väl överväga om jag själv skall ta och polisanmäla styrelsen i något av de här kommunala bostadsföretagen. Sedan får vi se hur årsredovisningslagen tillämpas. Jag delar nämligen SABO:s verkställande direktörs uppfattning att årsredovisningslagen ställer nya krav på de kommunala bolagen. Jag tycker att regeringen borde se till att upprätthålla laglydnaden även för dem.
Fru talman! Det är naturligtvis upp till Mikael Odenberg som alla andra medborgare att överväga polisanmälningar i olika delar. Det vill jag inte kommentera. Det gör han som han vill. Men vad jag försöker säga här är att det faktiskt är kommunerna och inte staten som äger bostadsföretagen. Det är de som har ägaransvaret. Det är de som utser revisorer; både kommunala revisorer och, för att komplettera, auktoriserade revisorer. Det är de som har ansvaret för att man sköter de här angelägenheterna i enlighet med den lagstiftning som riksdagen har beslutat om.

Fru talman! Erling Bager har frågat miljöministern om hon avser att ta initiativ för att utreda om säkerhetsavstånd bör införas till daghem, skolor och bostäder för mobilsändarmaster/-antenner. Då frågar berör telekommunikationsområdet svarar jag på denna interpellation. Frågor kring mobilsändarmasters eventuella skadeeffekter är något som diskuteras livligt. Frågorna har studerats av Statens strålskyddsinstitut, SSI, som bl.a. utgivit informationsblad om just strålningen från basstationer för mobiltelefoni. För såväl yrkesexponering som exponering för allmänheten har gränsvärden för radiofrekvent strålning etablerats. De rekommenderade värdena för allmänheten utgör en femtedel av motsvarande värden för yrkesexponering. SSI har gjort flera utredningar om strålningsförhållandena kring mobiltelefonmaster, och resultaten kan sammanfattas i följande. - Gränsvärdena överskrids på avstånd närmare än en meter rakt framför antennens strålande yta. - På avstånd större än något tiotal meter från antennerna är strålningsstyrkan mycket låg. I många fall där allmänheten varit oroad har strålningsstyrkan varit mindre än en tusendel av gränsvärdena. Antennerna har låg utstrålning i andra riktningar än huvudstrålriktningen. För antenner placerade på husfasader innebär detta att strålningen i utrymmen bakom antennen är klart under gränsvärdena. - Den tekniska utrustningen i basstationerna och kablarna till antennen avger ingen strålning av betydelse. Utifrån dessa resultat konstaterar SSI att basstationer för mobiltelefoni inte innebär någon risk ur strålningssynpunkt. Mot bakgrund av detta finner jag det inte motiverat att från regeringshåll föreslå särskilda säkerhetsavstånd. Som jag ser det bör det vara de lokala hälsovårdsmyndigheterna som i samråd med SSI och andra berörda myndigheter bör undersöka hur master installeras, så att de t.ex. genom slarv inte riktas på så sätt att personer kan komma i närheten av huvudstrålningen.